Fru talman! Ibland tror jag att jag sitter i kyrkan och lyssnar på överstepräster när jag är här. Vi hörde nyss en. Göran Persson sade att det tänks vid de svenska köksborden. Det vore betydligt bättre om det tänktes mer i Sveriges riksdag och att det tänktes på stora och viktiga frågor. Riksdagsåret är snart slut. Det är mandatperioden också; den perioden gjorde man inte det som man borde ha gjort. Mitt partipolitiska liv är också slut i dag. Observera att jag sade ''partipolitiska''. Passa er! Finansutskottet är också slut i mer än en bemärkelse. Finansministern borde vara slut efter att ha förvaltat ett stort svart hål i tre år. Om det fortsätter så här är även Sverige slut. De problem som finns må vara ekonomiska, finansiella och arbetsmarknadspolitiska, men de har skapats av politiker. De problem som vi har i Sverige är egentligen politiska. Människorna är oskyldiga. Det enda de är skyldiga till är att de har utnyttjat sina demokratiska rättigheter och röstat in politiker i systemet. Sveriges största problem i dag är statsskulden. Den galopperar vidare. Med förnöjsamhet kan vi höra fru finansministern och andra konstatera att ökningstakten minskar. Det är väl tjusigt? Ökningstakten minskar. Sug på de orden, och spotta ut dem! Det är givetvis statsskulden som måste minska. Den ökar hela tiden. Den ökar trots glädjekalkyler om en tillväxt på 4 % och allt möjligt annat svammel. Problemen ligger kvar, och de är jättelika. Jag har varit mycket flitig i finansutskottet. Det betyder att jag har varit där 100 gånger mer än Göran Persson. Det betyder att jag har varit där 100 gånger. Under min tid i finansutskottet har den här frågan diskuterats en gång, såvitt jag kan minnas. Jag har förstått att man inte diskuterar så mycket i finansutskottet, men man borde åtminstone kunna räkna. Häromkvällen hade vi avslutningsfest i utskottet. Då sjöng vi bl.a. två rader som jag skall berika kammarens protokoll med: I riksdagen finns ett finansutskott. Där vårdas vårt budgetunderskott. Visan är skriven av dem på kansliet. De är proffs, som ni hör. Jag ber att få tacka dem så mycket för vad de har uträttat. Det är ju inte deras fel att det ser ut som det gör. De har bara formulerat eländet alltför väl. Nu, förstår ni, håller det på att bli högkonjunktur. Nu skall allting ordna sig. Det skall komma in en sosseregering till hösten. Då blir alla glada. Alla blir sysselsatta och får jobb. Vilket prat! Den här högkonjunkturen gäller 20 % av Sverige. I stort sett omfattar den exportindustrin och de delar av ekonomin som hänger ihop med den industrin. Övriga delar har enorma problem. Det kan sammanfattas med att aktiebolaget Sverige gör strålande dåliga resultat och att skulden ständigt ökar. Förlusten minskar något, men den finns där. Det handlar egentligen om en konkurs. Jag hoppas att ni står upp i valrörelsen. Ni är förmodligen ute på gator och torg någon gång och pratar om högkonjunkturen och om hur bra det skall bli. Tänk då på att ni har precis så lång tid på er som till nästa lågkonjunktur för att åtgärda alla problem! De strukturella och politiska problem som vi har måste vara lösta till dess. De skall åtgärdas av riksdagen och regeringen. De skall åtgärdas av er som sitter kvar här nästa höst. Går det att spara? Ibland när man tittar på sparplaner och annat ser man att det verkar vara väldigt svårt att spara, i varje fall just nu. Däremot är den här riksdagen bra på att spara 1997, 1998 och 1999, eller hur? vi fattar en massa sådana beslut. Vi skall inte göra någonting nu; vi skall göra det sedan. Besluten träder alltid i kraft någon gång senare. Sedan kommer nästa sällskap in, om man får tro den överstepräst som talade förut. Då kommer socialdemokraternas förslag. Hur ser det ut? Göran Persson är lokförare på det godståget, som nu skall köras i gång. Hans manér påminner dock något mera om en stins. När jag var liten var järnvägsknutpunkter det viktigaste i Sverige. Man fick lära sig alla järnvägsknutpunkter. Katrineholm var faktiskt en av dem. Jag kan glädja Göran Persson med att jag många gånger har bytt tåg där. Nu skall stinsen riva upp den räls som har lagts ut av finansminister Wibble och hennes kamrater. Med den blygsamhet som kännetecknar dem har de benämnt detta spår den enda järnvägen. Passagerarna, dvs. det svenska folket, kommer att undra vad det är fråga om. Först kommer ett gäng in och lägger ut ett spår, och sedan kommer ett annat gäng och lovar att riva upp spåret. Är detta utveckling, ansvar eller klokskap? Man undrar. Även jag läste Dagens Nyheter i morse. Men jag läste tidningen på ett annat sätt än Göran Persson. Vi har tydligen olika frukostbord. I tidningen står att fru Wibble minsann plötsligt skall göra alla möjliga saker, nu när det är för sent. Hon börjar nu tala om sänkta pensioner, lägre förtidspension, sämre sjukförsäkring, lägre ersättning till arbetslösa, mindre bostadssubventioner, sämre villkor för kommuner, höjda miljöskatter, moms på tidningar och jakt på fuskare och smitare i Sverige. För ett ögonblick tänkte jag att det måste stå någonstans att hon har bytt parti och gått över till I går läste jag i Svenska Dagbladet att Alf Svensson ifrågasatte biståndspolitiken. Ni börjar bli riktigt festliga i regeringslägret. Man sadlar om när man svänger in på upploppet och skall köra nästa år. Plötsligt går det att spara på alla de saker där det tidigare var så svårt att göra det. Det är märkligt. Nu kanske det är så att man blir litet överraskad och får rätt i vissa frågor trots att man inte har dött än. Det skulle inte förvåna mig om Göran Persson så småningom skulle säga att många av de förslag som vi har fört fram i denna kammare faktiskt var riktigt förståndiga. Men det kommer säkert att ta fyra år vid hans frukostbord. Är det en övermänsklig uppgift för denna riksdag och för den regering som finns i Sverige att få fart på Sverige, få ordning på affärerna och balans i ekonomin? Är det omöjligt? Nej, det är det inte. Det går givetvis att åstadkomma de här förbättringarna. Man får inte ha några heliga kor. Nu börjar de försvinna. Alf Svenssons heliga ko när det gäller biståndspolitiken börjar försvinna. Allt detta måste bort, och man måste börja rätta mun efter matsäcken även i den svenska statsförvaltningen. Det går att förbättra affärerna. Det finns en mängd åtgärder man kan vidta. Man kan förflytta perspektivet härifrån. Det är ju så bekymmersamt om det gäller någonting som vi själva direkt har ställt till med. Vi kan ta bidragsfusket som exempel. Hur många gånger har vi inte talat om fusk med bidrag, svart sektor m.m. Det börjar nu krypa fram. Man säger att det lär finnas några stycken som sysslar med sådant. Om det bara är några stycken som sysslar med fusk kanske det skulle handla om ungefär 10 000 kr. Vi vet alla att det handlar om tiotals miljarder. Vi vet att den svarta sektorn gäller ca 50 miljarder. Men det vågar man inte riktigt säga. Ni är väl ute efter att få röster från de här pajsarna också. Jag tror att bästa sättet att komma åt fusket är att tala om för människor att det faktiskt är de som är skötsamma, trevliga och arbetsamma som får betala kalaset. Om man får in den moralen -- ibland nämns ordet moral här -- tror jag att man skulle kunna få rätsida på problemet. I annat fall blir det de kommande generationerna som skall betala igen. Så över till familjepolitiken. Vi vet att i en internationell jämförelse är Sverige i det här fallet det tjusigaste landet i världen. Ingen familjepolitik är mera strålande och generös än den svenska. Inget land i världen har sämre affärer. Vi skulle alltså inte ha råd med det här. Man vill ändå fortsätta med familjepolitikens inriktning och talar om barnomsorg och barnbidrag -- precis som om det skulle gälla någon omsorg om barnen. Det är omsorg om deras föräldrar som är med och kör en rovdrift på Sverige. Vem skall betala för omsorgen? Jag kan tala om för er att det är barnen. Är det barnomsorg? Det är nästa generation som får betala kalaset. Man häller ut pengar, och Bengt Westerberg hoppar upp och talar om pappamånad. Det är jättebra. För min del kan han få ha pappamånad hela livet om han så vill. Varför skall man in och peta i sådana saker? Sveriges affärer blir förstörda, och man skyller på barnen. Jag tycker att det är skamligt. Kan vi skära ned i Sverige, spara och förbättra ekonomin utan att det drabbar de redan drabbade, de fattiga, de arbetslösa m.fl.? Svaret är att vi faktiskt kan göra det. Men vi gör det inte. Det är här inne som besluten inte fattas. Man är så rädd att man vill skjuta fram varje beslut som bränns litet grand. Varför? Jo, i höst kommer fyra års tystnad att utbryta efter valet. Alla vet att det inte blir något nytt val förrän efter fyra år. Då kan man möjligen sätta i gång att göra något. Jag har nämnt familjepolitiken. Den flyktingpolitik ni har sysslat med är en katastrof. Det är politikerna och inga andra som har rört till det. De har skapat Sveriges stora problem med arbetslöshet, kostnader osv. När det gäller organisationsbidragen har vi här diskuterat hur det är med era egna föreningar och ungdomsförbund. Vad hände? Har de blivit straffade. Har de betalat tillbaka pengar? Har det hänt något annat än att man har svamlat litet grand kring frågan? Hur är det med presstödet? Det är egentligen korruption när politikerna ger tidningar pengar, även om det är Svenska Dagbladet som får pengarna. Eller hur? Det är klart att man påverkas av 100 miljoner. Många av oss påverkas av kaffe och konjak. Jag vill också säga några ord om partistödet innan jag blir tyst för alltid i denna kammare. Hur kan man bita sig fast vid stödet? I det första krispaketet, när man skulle visa ledarskap ifrån Sveriges regering och köra tandem med Socialdemokraterna, så borde partistödet ha varit det första man tog itu med. Det är ingen mening med att säga att vi tar 10 % av 10 % av partistödet och att vi gör det efter valet. I stället skulle man ha sagt att vi skär ned 25 % direkt för att visa att vi föregår med gott exempel. Det finns ingen här som vågar säga hur det är med ersättningsnivåerna. Med de finanser Sverige har kommer socialförsäkringssystemets ersättningsnivåer att tvingas ner ifrån de 80 % som gäller i dag till 70 % eller ännu lägre, oberoende av regering. Det är bara en fråga om huruvida regering och riksdag vill vara med och fatta beslut eller om det är någon annan som skall fatta beslut om det här. Socialdemokraterna försöker lura folk och säga att man kanske skall höja ersättningsnivån från 80 till 90 %. Det låtsas man. Låtsas stavas med l som i luras, Göran Persson. Sverige lånar fortfarande hundratals miljarder för att slippa ändra sitt system. Jag tror att det är detta som det egentligen handlar om. Vi vågar inte angripa de problem vi har. Vi vågar inte inse att vi lever 1994 och inte 1964. Vi angriper inte problemen. Vi lånar för att behålla det system som bevisligen inte har fungerat. Vi tycks ha blivit en samling ängsliga opportunister som skickar räkningen vidare till sina ofta ouppfostrade och för ändamålet oförberedda barn. Man vågar inte lyssna på rörelsen. Det rör sig runt omkring, och det finns uppfattningar runt omkring. Det finns folk som tycker olika saker. Om man inte lyssnar på den rörelsen kan det gå för det demokratiska Sverige som det gick för Fingal Olsson. Jag tror att historikerna kommer att häpna över det samhälle som inte ens kunde höra sina egna signaler. Det är det som det handlar om. Vi hör inte de signaler som finns överallt runt omkring, utan vi går bara vidare. Fru talman! Detta är egentligen de största ungdomsfrågorna. Ungdomen är framtiden. De största ungdomsfrågorna är inte öppningstiderna för diskotek, utan den galopperande statsskulden, det stora budgetunderskottet, den politiska beslutsångesten. Det är de största frågorna. Dem borde vi ägna oss mer åt här.

Fru talman! Hövligheten bjuder att när en ledamot av kammaren sjunger sin svanesång skall vi andra tacka honom. Jag vill tacka Ian Wachtmeister för hans bidrag i debatter. Jag värderar honom som person. Dock är jag främmande för hans politiska beteende. Det senaste anförandet är bara ett i raden av de fiaskon som Ian Wachtmeister representerar. Jag tycker litet synd om honom, att han skall behöva lämna politiken efter ett totalt misslyckande i ett parti som totalt har brutit sönder, med en retorik som när den mötte allvaret och verkligheten aldrig höll vad man hade lovat. Att fortsatt ha hög svansföring så här i slutet framstår som löjligt. Vad nyttar det till, Ian Wachtmeister, att stå i talarstolen och angripa familjepolitiken? För några veckor sedan orkade Ian Wachtmeister inte ens rösta emot ett vårdnadsbidrag som innebär att statsutgifterna höjs med 3,7 miljarder kronor. För några månader dessförinnan lovade han mig dyrt och heligt i en debatt att Ny demokrati aldrig skulle släppa fram det så vida det inte var finansierat. Hur ser finansieringen av vårdnadsbidraget ut? Ian Wachtmeister säger ju sig begripa så mycket om statsfinanserna. Stå inte här och angrip de politiska ungdomsförbunden! Ian Wachtmeister sitter själv med en partikassa som uppenbarligen är på väg att hamna i rättsväsendet. Stå inte och angrip organisationer som arbetat demokratiskt i hundra år och klarat ut att lösa konflikter utan den typen av cirkus som i Ny demokratis stämmor öppet visats för det svenska folket. Stå inte och tala om pajaser. Ian Wachtmeister vet själv att de krafter som bar honom fram till det politiska inflytande Carl Bildt gav honom i stort utsträckning bestod av pajaser. Ian Wachtmeister representerar ett misslyckande, ett fiasko. Men det har trots allt inneburit en läxa för många som tror att politik är lätt och någonting som enbart sköts med populismen som vapen. Ian Wachtmeister lämnar kammaren som en förlorare. Demokratin och folkstyret är segraren.
Fru talman! Först blev jag rörd för jag trodde att Göran Persson skulle tacka mig -- han sade ju att det hörde till god ton. Men sedan var översteprästen där igen, denna gång i form av den verkliga farisén som talade om vilka fel alla andra hade gjort. Jag vill upplysa herr Persson och andra som skall köra tåget vidare om att det Ny demokrati som jag ansvarade för fungerade mycket bra och agerade mycket ansvarsfullt. Man kommer nog med tiden att inse det på många håll. De frågor som vi tog upp -- det är ändå det som är det viktiga -- var de riktiga frågorna. Det var frågor som ni andra inte vågade peta i. Det jag talade om i talarstolen, herr Persson, handlade om Sverige, inte socialdemokraterna. Jag talade om det som det är viktigt för Sverige att nu göra någonting åt. Låt mig få slippa tarvligheterna om partikassan. Vad har jag med partikassan att göra, herr Persson? Om ni har dåligt samvete för era ungdomsförbund i dag, skall ni fortsätta att ha det tills ni har rensat i soppan. Organisationsbidragen är ett stort och allvarligt problem. Jag förstår inte varför man skall behöva ha den grötmyndiga stilen och tala om ett förfärligt misslyckande och skam. Jag tycker att Göran Persson kunde ha arbetat i finansutskottet i stället för att åka till Katrineholm eller någon annanstans. Varför kom Ny demokrati in i riksdagen? Det kan jag tala om för er. Det hade ingenting med pajaskonster att göra. Det hade att göra med att ni andra hade skött det så dåligt, att det var hur lätt som helst att ta sig in. Kommer Göran Persson att ingå i regeringen och fortsätta med det gamla köret, så passa er, vi kanske kommer tillbaka, i alla fall jag.
Fru talman! Svara på frågan, Ian Wachtmeister. Hur kan en så insiktsfull person i egna ögon så snabbt byta uppfattning vad gäller familjepolitiken? Varför vågade Ian Wachtmeister inte rösta emot vårdnadsbidraget? Orkade han inte, eller var det andra lojaliteter som trots allt var viktigare när det kom till kärnan? Vag har jag med partikassan att göra? frågar Ian Wachtmeister. Det skall man höra från en person som har grundat ett parti och som har lett det in i det kaos det nu befinner sig i. Det partiet har haft en kampanj mot offentliga bidrag och offentligt stöd till partier som ett ledande tema. Vad har jag med partikassan att göra? frågar Ian Wachtmeister. Slutligen, fru talman! Vi har det trots allt bättre i Sverige än i Italien, där motsvarande krafter sitter i regeringen. Här sitter de bara i riksdagen.
Fru talman! Jag tackar för den fördolda utnämningen till Sveriges Berlusconi -- eller vad det nu skulle vara för någonting. Låt mig avsluta den här pinsamma duellen med herr Persson med att säga att jag inte förstod vad det var som herr Persson sade om partikassan. Min linje vad gäller partier och partistöd har varit knallhård. Det har jag framfört hela tiden. Det är ni andra som har skyddat ert eget politiska frälse för de besparingar som skulle ha varit nödvändiga. Min linje där har varit utomordentligt konsekvent. Den som påstår någonting annat är rent ut sagt oförskämd, och dessutom med avsikt. Jag tror inte att det finns någon i denna kammare som har föreslagit tuffare besparingar än vad jag har gjort. Jag tycker att Göran Persson någon gång i dag kunde svara på någon av de frågor som ställs till honom. Jag skall göra någonting originellt och svara på herr Perssons fråga om vårdnadsbidraget. Min linje var knallhård på den punkten: Det skulle finansieras om det skulle genomföras. Jag lade ned min röst vid omröstningen av ett skäl som jag också publikt talade om. Jag ansåg nämligen att det fanns grupperingar inom vårt parti som hade sjabblat i den där frågan så in i vassen att det bästa man kunde göra var att lägga ner sin röst. Det tycker jag att alla skulle ha gjort.

Fru talman! Jag tänkte börja med att yrka bifall till min meningsyttring i mom. 1 och 58 samt till motion Fi32, yrkande 45. Det senast nämnda yrkandet kommer Björn Samuelson att förklara närmare senare i debatten. När det gäller övriga yrkanden under andra moment hänvisar jag till andra vänsterinlägg i debatten senare. Regeringen har tre blå reklamballonger i valrörelsen. Skattesänkningar, EU och Nathalieplanen står det på dem. Sänkta skatter på kapital och företag leder, allt annat oförändrat, till ökade vinster, fler investeringar och fler nya jobb. Finansminister Wibble och statsminister Bildt tror att de skall vinna valet på den självklarheten, dvs. om de utelämnar alla indirekta samband och låtsas att samhället är som ett provrör i ett laboratorium, där man kan isolera några saker för sig och hålla allt annat oförändrat. I verkligheten är frågan om hur skatter påverkar sysselsättningen svår. Sänkta skatter leder också, allt annat oförändrat, till ökade offentliga underskott som leder till höjda räntor, som leder till ökat sparande, minskad konsumtionsefterfrågan och färre investeringar, som leder till ökad arbetslöshet. Det var denna mekanism som vi kunde studera efter skattereformen, och det var denna typ av resonemang som gjorde att EU kommissionens s.k. Rudingrapport kritiserade ofinansierade skattesänkningar av den typ som har genomförts i Sverige. Exportindustrins vinster slår rekord. Att investeringarna inte ökar mer än vad de gör beror mer på oron för de offentliga finanserna än på rädslan för höjda skatter. Om man väger samman skatterna på kapital i olika former, finner man att Sverige i dag ligger en bit under genomsnittet i både EU och OECD-länderna. Vi riskerar att få en ny överhettning med övervinster och spekulationskarusell. Det är inte bara rättvist att höja skatter på övervinster och höga löner. Det behövs också för att vi skall få råd att finansiera nya jobb och gardera oss inför nästa lågkonjunktur. Ballongen som det står skattesänkning på väger för lätt. Den kanske stiger upp mot de skapande statskonstens höjder, som Göran Persson talade om. EU är propagandaballong nummer två för regeringen, som påstår att ett svenskt medlemskap leder till fler utlandsinvesteringar. Per Lundborg på Industrins utredningsinstitut sticker effektivt hål på den ballongen i senaste numret av Ekonomisk medlemskapet, nu när vi omfattas av EES-avtalet, är att Sverige tvingas återreglera inom jordbruksoch tekopolitiken samt att vi får en stor belastning på den svenska statsbudgeten. Att regeringen inte anser sig skyldig att tala om hur dessa utgifter skall finansieras strider mot de principer som riksdagen har enats om. Den tredje ballongen är tillägnad finansministerns barnbarn Nathalie. Den punkteras av den elake herr Feldt. Jag antar att regeringen, och särskilt Carl Bildt, tycker att det är otacksamt med tanke på all reklam som de har gjort för honom tidigare. Anne Wibble försöker i Dagens Nyheter i dag säga att vad Feldt gör i sin bok är att avslöja s-taktiken. Jag har boken här framför mig. Påståendet är faktiskt inte riktigt, Anne Wibble. Boken avslöjar Anne Wibbles taktik. Han skriver att Anne Wibble inte har en aning om var besparingarna i Nathalieplanen skall ske. Finansministern har instämt i Feldts tes om att besparingarna inom den offentliga sektorn i högre grad skall riktas mot bidragssystemen, medan man bör slå vakt om välfärdsstatens kärna: vård, omsorg och utbildning. Finansministern sade i en intervju för ett tag sedan: ''Saneringsprogrammet är utformat så att det till större delen berör privat konsumtion, inte vård, omsorg eller utbildning.'' Men detta är en missvisande beskrivning. Det är i och för sig sant att bidragsminskningarna och skattehöjningarna i saneringsprogrammet totalt är något större än minskningen av den offentliga konsumtionen. Men en del av indragningarna från hushållen går ut över sparandet, och privatkonsumtionen är nästan dubbelt så stor som offentligkonsumtionen. Procentuellt räknat drabbas det offentliga, dvs. just skolan och vården, mer än dubbelt så hårt. Resultatet blir ju också, enligt regeringens egna prognoser, att privatkonsumtionen stadigt ökar medan offentligkonsumtionen stadigt minskar under resten av 90-talet. Om de kommunanställda skall ha samma löneutveckling som genomsnittet måste antalet anställda minska med ytterligare ca 100 000. Merparten av dem är kvinnor i låglöneyrken utan större möjligheter att få arbete i den privata sektorn. Hur kan då regeringen spela dubbelt på detta sätt, dvs. tala vackert om Europas bästa skola och om mänsklig vård för de gamla, samtidigt som det är just där som storsparandet skall ske? Kjell-Olof Feldts förklaring lyder så här: ''Så länge man bara talar om att det är den anonyma massan kommuner som skall spara känner ingen väljare sig personligt drabbad. Öser man dessutom på med försäkringar om att alla de nya styrmetoderna och privatiseringarna kan förena rationaliseringar med bättre service och ökad personlig valfrihet, klarar man sig undan besvärliga konfrontationer med oroliga medborgare. I varje fall är förhoppningen att problemen inte hinner bli så allvarliga att taktiken avslöjas före valet.'' Det är Anne Wibbles taktik som Kjell-Olof Feldt avslöjar i boken. Regeringen konstaterar i den reviderade finansplanen att kommunernas skatteinkomster kommer att öka i takt med BNP:s utveckling. Tror finansministern verkligen att det är möjligt för kommunpolitikerna att klara av att avskeda så mycket folk samtidigt som de skall samla pengar på hög? Anne Wibble skriver i Dagens Nyheter i dag att kommuner och landsting inte kan räkna med någon ökning av statsbidragen under återstoden av 90 talet, inte ens i nominella tal. Men, finansministern, statsbidragen minskar i år med ca 15 miljarder och nästa år med 9 miljarder. Det är inte fråga om att öka statsbidragen. Om jag inte blir motsagd av finansministern i denna debatt tolkar jag det så, att planerna på ytterligare indragningar finns men att de inte skall offentliggöras. Enbart så blir Nathalieplanen begriplig, även om den fortfarande är fullständigt vanvettig. Göran Persson och jag är eniga om att det måste göras en omfördelning från rika till fattiga kommuner. Men när det gäller det totala utrymmet för kommunerna, dvs. för skolan och vården, verkar han vara mer enig med finansministern än med mig. Jag vill fråga Göran Persson om han tror att det är politiskt genomförbart att omfördela så mycket inom ramen för en krympande kaka. Klarar Göran Persson av att övertyga partikamraterna i exempelvis Luleå, Umeå, Uppsala, Linköping och Mölndal att de skall ta 500 miljoner kronor från sina skolor och sjukhus för att ge till oss göteborgare? Göran Persson talade i sitt inlägg mycket om samverkan. Jag hoppas på att tillsammans med Göran Persson få vara med och forma den nya vänstermajoritet som skall träda till här i riksdagen efter den 18 september. Vi har mycket gemensamt: synen på arbetslösheten som det överordnade problemet och behovet av en ny och rättvis fördelningspolitik. Men när det gäller kommunerna är det betydligt svårare att acceptera era perspektiv. Era förslag till skattehöjningar för höginkomsttagare och till minskade militärutgifter är mycket blygsamma. Det måste gå att skaka fram ytterligare några miljarder för att klara av skolan och vården i de fattigaste kommunerna. Det är bra att Göran Persson talar om ekonomi och ekologi. Jag hoppas att vi skall få möjligheter att prata litet mer konkret om vad detta handlar om när det gäller exempelvis motorledsutbyggnader, och hur vi skall bära oss åt för att i storstäderna ändra trafiken från biltrafik till kollektivtrafik. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är också eniga om att en sanering av de offentliga finanserna inte kan genomföras utan en stark och rättvis fördelningspolitik. Vi har kritiserat förslagen om egenavgifter, men där noterar vi att ni verkar vara på väg att överge en hel del av dem. Vi har föreslagit att taket sänks i sjukersättningen till 6,5 basbelopp för att finansiera höjd ersättningsnivå för långtidssjuka från 70 % till 80 %. Vi tror oss om att kunna övertyga er om riktigheten i detta. Är ni beredda, Göran Persson, att samverka med oss, eller handlar samverkan enbart om de regeringspartier som Göran Persson så vältaligt här har skopat ut? Fru talman! Vänsterpartiet lägger fram förslag som leder till minskad arbetslöshet och rättvis fördelning. Detta är traditionell vänsterpolitik. Men våra förslag leder också sammantaget till den starkaste statsbudgeten, om man jämför med andra förslag som vi behandlar i dag. Vi förväntar oss inte att ni andra skall erkänna att det är så. Utskottet vill så förtvivlat gärna tro att sparsamhet aldrig kan vara vänsterpolitik. Vi anser tvärtom att det bara är en vänsterpolitik som kan sanera de offentliga finanserna, eftersom detta bara kan ske i strid med de intressen som högern företräder. Jag är också överens med Göran Persson om behovet av ett, som han kallar det, nationellt kontrakt och om allvaret i den växande ungdomsarbetslösheten. Det nya kontraktet måste formas med den stora majoritet som i dag utgör medelklassen, om vi skall komma ifrån den pågående cementeringen av nyfattigdom och massarbetslöshet. De som nu har arbete och hyggliga inkomster måste bli övertygade om att de slipper glassplittret på muren kring villatomten, enbart om de avstår pengar till lön och utbildning för dem som nu är arbetslösa. Vi tror att detta är möjligt.

Fru talman! Vi närmar oss slutet på mandatperioden. Framför oss ligger ett nytt val och en ny fyraårig mandatperiod. Därför är det naturligt att en dag som denna summera och utvärdera, men också att blicka framåt. Inför 1991 års val spådde Allan Larsson att vändpunkten stod för dörren. Han hade fel. Svensk ekonomi var på väg utför i en brant utförsbacke som en följd av lättsinnets ekonomiska politik under 1980-talet. Problemen på arbetsmarknaden började växa. Varslen duggade tätt. I början av 1991 varslades närmare 50 000 människor om uppsägning från sina arbeten. Företag efter företag gick i konkurs. Svenskt näringsliv präglades av svag konkurrenskraft, låg produktivitet och minskade investeringar. Det finansiella systemet stod inför en kollaps. Inflations och kasinoekonomin hade satt djupa spår. Flyttlasspolitiken under 1980-talet hade skapat ökade regionala obalanser. Småföretagen överbeskattades. Nyetablering av företag försvårades, likaså generationsskiften. Svenskägda företag satsade hellre utomlands än här hemma i Sverige. Kjell-Olof Feldt skriver i sin bok Rädda välfärdsstaten om socialdemokratins syn på företagande. Han varnar för att återfalla till gamla vanor. Jag ber att få citera några rader ur boken: ''- - höga skatter driver duktiga företagare att bli rentierer. Denna uppmaning måste särskilt riktas till mina partivänner. Vi socialdemokrater har inte utan fog beskyllts för att önska oss det omöjliga: rika företag men fattiga företagare och företagsägare.'' Fru talman! Inför 1991 års val begärde Centern, Folkpartiet, Moderaterna och kds väljarnas förtroende för en radikalt annorlunda utformad ekonomisk politik som skulle främja företagande, investeringar och sparande. Centern gick till val med en reformpolitik; en politik för att bygga nytt och bättre. Vi krävde åtgärder för att modernisera Sverige -- årliga investeringar i vägar och järnvägar på minst Vi föreslog reformerad företagsbeskattning och arbetsrätt. Vi presenterade en näringspolitik med svängrum i stället för svångrem för företagen. Vi föreslog reformerade socialförsäkringssystem, valfrihet och rättvisa i familjepolitiken med vårdnadsbidraget som grund. Vi föreslog kraftfulla satsningar på högre utbildning, forskning och utveckling. Vi föreslog åtgärder för miljön och betonade sambandet mellan ekonomi och ekologi. Vi föreslog sänkt moms på mat, turism och persontransporter. Vi föreslog åtgärder för att göra Sverige starkare för att kunna möta den ökade internationaliseringen. Fru talman! Valet 1991 gav Sverige en ny regering och därmed en ny politik. Förslagen från 1991 års valrörelse har genomförts i en strid ström enligt de planer vi hade. Fyrklöverregeringens mål har varit och är att bryta den ekonomiska stagnationen som vi ärvde från 1980-talets socialdemokratiska Sverige, att skapa tillväxt i näringslivet och göra Sverige till en företagarnation igen. Välfärdssystemen har försvarats och förnyats. En valfrihetsrevolution har påbörjats. Den ekonomiska politiken har utformats med hänsyn till miljön för att bli långsiktigt hållbar. Utifrån de förutsättningar som gällde efter socialdemokraternas 1980-talspolitik är resultatet på område efter område mycket positivt, men mycket återstår fortfarande. I början på 1990-talet hade Sverige en inflation i storleksordningen 10 %. 1994 beräknas den till Många gånger har socialdemokraterna ifrågasatt inflationsbekämpningen. Det är därför en form av tillnyktring när vi i dag hörde att Göran Persson betonade vikten av inflationsbekämpning. Så har vi inte hört förut. BNP var 1991 negativ, --1,7 %. 1994 väntas tillväxten bli 2,4 %. Nu har hjulen börjat snurra. Industriproduktionen ökar och beräknas i år öka med 8,5 %. För 1995 bedöms näringslivets investeringar öka med inte mindre än 14 %. Företagen, inte minst de små och medelstora, har åter börjat nyanställa, och nyetableringen av företag ökar. Under budgetåret 1990/91 fick 900 personer s.k. starta-eget-bidrag. Under innevarande år är det 17 000. Exporten har stigit från minus 2,6 % 1991 till cirka plus 10 % för innevarande år. Fru talman! Jag kunde fortsätta uppräkningen, men redan dessa sifferexempel visar att ekonomin går åt rätt håll. Vändpunkten kom till sist, och det är i hög grad fyrklöverregeringens förtjänst. Men det finns fortfarande problem, inte minst på arbetsmarknaden. Även om antalet arbetslösa minskar står alltför många människor, inte minst ungdomar, utan arbete, med allt vad det innebär av otrygghet och oro. Att vända utvecklingen är som att få stopp på en Finlandsfärja. Den fortsätter framåt även sedan man slagit till full broms. Eftersom vi hade ett så svårt arv från socialdemokratins 1980-tal har det tagit en lång tid för att vända och få en annan inriktning på sysselsättningsläget. Men varslen från början av 1990-talet har nu ersatts med nyanställningar. Många företag går för fullt. Budgetunderskottet minskar, men det är fortfarande stort. Det finns anledning att ta mycket allvarligt på den situationen. Likaså att räntorna på statsskulden som en tung post i budgeten i framtiden kommer att öka till följd av statsskuldens ökning. De kan om några år motsvara en fjärdedel av statens utgifter. Därför är det nödvändigt att det sanningsprogram riksdagen beslutat om fullföljs. Den utökning som föreslås i kompletteringspropositionen är helt nödvändig. Besparingsåtgärder och åtstramningar är visserligen inte populära. Det finns partier, inte minst Socialdemokraterna, som av populistiska skäl ofta motsätter sig och ifrågasätter de förslag som läggs fram. Men de saknar egna konkreta åtgärder. Dock är det nödvändigt med besparingsförslag och budgetförstärkningar för att få hejd på statsskulden och för att Sverige åter skall kunna spela i ekonomins elitserie. Räntorna, som tidigare under ett par månaders tid varit nere på efterkrigstidens lägsta nivå, har vänt uppåt igen. Vi smittas av ränteutvecklingen i Europa och världen i övrigt. Osäkerhet inför utgången av höstens val påverkar säkert också ränteutvecklingen. Det behövs hårda tag mot budgetunderskottet och en bred politisk samling kring åtgärder. Det skapar trovärdighet. Då kan också räntorna fortsätta att sjunka. Krisuppgörelsen hösten 1992 och pensionsreformen som riksdagen har antagit visar att det går att få en bred politisk uppslutning i viktiga frågor -- förutsatt att viljan finns. Jag vill fråga Göran Persson: Är Göran Persson beredd att före valet medverka till samtal om långsiktighet och stabilitet för att varaktigt få ned räntorna? Hittills har socialdemokraterna inte kunnat uppvisa en trovärdig ekonomisk politik. När kompletteringspropositionen presenterades i slutet av april möttes den av en ordkaskad av kritik från Göran Persson. Det var nog många med mig som såg fram emot hans eget och socialdemokraternas förslag. När den motionen kom, jag tror det var den 10 maj, var den ett tunt, motsägelsefullt och tämligen innehållslöst dokument. Den gav lika litet svar på de problem Sverige har som Göran Persson i sitt inledningsanförande tidigare här i dag. I motionen talas om nya jobb i privat sektor. Men de konkreta åtgärderna handlar om jobb i offentlig sektor. I motionen talar man om småföretagens betydelse. Men man föreslog ökade skatter som skulle innebära att man försämrade småföretagens villkor. Socialdemokraterna talar ofta om att deras regeringerfarenheter gör dem speciellt duktiga att sköta landets finanser. ''Vi har gjort det förr'', brukar Göran Persson säga. Men vi vet vad det där med att ha gjort det förr innebär. Titta på 1980 talet! Vilka är då erfarenheterna av de senaste årens socialdemokratiska politik? Kjell-Olof Feldt kapitulerade och avgick -- en reträtt till författarskapet och debattörens värld. Allan Larsson såg en vändpunkt i syne, vände och försvann -- en reträtt till den europeiska arenan, bort från den svenska scenen. Göran Perssons reträtt återstår, men i reträttens talekonst har han få övermän. Reträttens retorik och reträttens politik har blivit socialdemokraternas signum. Löften om förbättringar i arbetsrätten för småföretag, framförda vid en socialdemokratisk småföretagarriksdag, följdes av arbetsrättsreträtt på kongressen i Göteborg. Löften om besparingsprogram följdes av besparingsreträtt, kompletterade med skattehöjningar. Löften om återställande av arbetslöshetsförsäkringen följdes av procentreträtt från 90 % till 80 %, en nivå som socialdemokraterna tidigare så hårt protesterat emot. Löften om mer pengar till kommunsektorn och protester mot tidigare indragningar har förytts i en statsbidragsreträtt avseende kommunerna. Hur många av kommunerna i mitt eget hemlän kommer Göran Persson att plundra på pengar om han -- vilket jag inte hoppas -- får chansen efter årets val? Så här är det, fru talman, på område efter område: löften och reträtter. Först ett rejält socialdemokratiskt löfte, sedan snabbt en rejäl reträtt. Beslutade och påbörjade reformer skall rivas upp. Är det ett seriöst regeringsalternativ -- en diversebutik av löften, reträtter och åsikter? Nu stundar en ny mandatperiod. Den kurs som har lagts fast för den ekonomiska politiken måste fullföljas. Jag ser ett antal huvuduppgifter för nästa mandatperiod. De är bl.a. följande. Fortsatt sanering av statsfinanserna för att eliminera budgetunderskottet och hejda ökningen av statsskulden. Det är nädvändigt för Sverige, för svensk ekonomi och för att vi skall få en uthållig tillväxt i ekonomin. Det är nödvändigt inte minst för att våra barn och barnbarn skall få ett bättre land att leva i. Vi måste värna om välfärdspolitiken för att sjuka och gamla skall få en bra vård och för att våra ungdomar skall få en bra skola. För detta krävs det en sund ekonomisk politik. Vi måste bekämpa arbetslösheten med en ökad satsning på småföretag och på kretsloppssamhället. Miljövänlig teknik och kretsloppsbaserad produktion skapar framtidens arbetsplatser. När skall Socialdemokraterna inse det och lämna betongen? När skall de inse vikten av kretsloppssamhället som en bas för framtidens jobb? Vi behöver fortsatt satsning på utbildning, forskning och utveckling. Under den här mandatperioden har det satsats betydande resurser för att öka just kompetensen och resurserna till forskning, utveckling och utbildning på såväl gymnasienivå som på högskolenivå. Målet för nästa mandatperiod bör vara att vi fortsätter arbetet med de satsningar som har gjorts under den här mandatperioden och dessutom skapar nya universitet i olika delar av landet. Vi måste få en tillväxt inom näringslivet. Vi måste fortsätta att främja näringslivet. Nya arbetstillfällen, minskad arbetslöshet, sanering av statsfinanserna samt bibehållen och utvecklad välfärd kan bara åstadkommas med en uthållig ekonomisk tillväxt. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen. I den stundande valrörelsen kommer jag och Centern att begära väljarnas bifall till vår ekonomiska politik för arbete, regional utveckling, grundtrygghet och kretsloppsbaserad hushållning med resurser. Vi går till val med en politik för långsiktighet, uthållighet och stabilitet.

Fru talman! De som har lyssnat på debatterna har hört det här anförandet förut. I Per-Ola Erikssons valmanifest saknades svaret på den fråga som alla politiskt intresserade ställer sig i dag, nämligen om Centern står bakom de förslag som Anne Wibble i dag lade fram i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Fru talman! I sitt inledningsanförande beskrev inte Göran Persson vilken färdväg som han ville se för nästa mandatperiod och för resten av 1990-talet. Det är viktigt i den här debatten. Mycket av hans anförande ägnades åt kritik av andra partier och mindre, eller ingenting, åt att redovisa vad han själv vill åstadkomma. Det är litet bekymmersamt när Socialdemokraternas ekonomiska talesman ägnar så mycket tid åt något som kan betecknas som ett domedagsprofetstal. Med hänsyn till de behov och de problem som finns i svensk ekonomi borde Göran Persson tala om de socialdemokratiska alternativen, så att väljarna får veta i förväg vad som gäller. Det har många gånger varit ett motsägelsernas dokument som har presenterats av socialdemokrater. Jag vill ställa några kompletterande frågor till Göran Persson: Vem skall vi tro på från Socialdemokraterna? Är det partisekreteraren Mona Sahlin eller är det den s.k. I en artikel i DN den 22 februari i år sade Mona Sahlin att man inte skall räkna med att Socialdemokraterna kan lova guld och gröna skogar. Valrörelsen blir i stället en tävlan om vem som kan spara bäst och mest, menade Mona Sahlin. Hon sade att det värsta som kan hända under 90 talet är regeringar som vinner val på att riva upp beslut som andra regeringar har fattat. Delar Göran Persson sin partisekreterares uppfattning? Mycket i Göran Perssons motion går i motsatt riktning. Vem skall vi tro på -- Göran Persson eller Mona Sahlin?
Fru talman! Beträffande detta om att Mona Sahlin och jag talar om samma saker. Det finns sådant som Per-Ola Eriksson har medverkat till och som vi definitivt skall ändra på. Men det finns också sådant som vi säkert kan samarbeta kring. Det är dock en rättvis fördelning och en satsning på arbete åt alla som gäller. Detta är grunden. Jag ställde en fråga. Per-Ola Eriksson har ju själv som finansutskottets ordförande en central roll i svensk ekonomisk politik. Det vore värdefullt att få veta vad som gäller. Höjd pensionsålder, höjda egenavgifter i pensionssystemet utöver pensionskompromissen, försämrad förtidspension, sämre vård i landstingens och kommunernas verksamhet -- är det regeringsprogrammet? En enkel och mycket rak fråga här: Står Centern bakom detta? Jag undrar om det går att få ett ja eller nej som svar på den frågan. Vid uteblivet svar, Per-Ola Eriksson, skall ni veta att snöbollen börjar rulla för den finansminister som sitter längst fram i raden. Det här presenteras ju som regeringsalternativet. Står Centern bakom planen -- ja eller nej?
Fru talman! Jag svarar mycket gärna på Göran Perssons fråga. Vad finansministern har redovisat är, som hon säger, hennes besked till väljarna. Varje parti har ett ansvar när det gäller att redovisa vad partiet vill gå till val på. Mycket av det som står i finansministerns artikel stämmer väl överens med de förslag som finns i regeringens s.k. saneringsprogram. Men på en punkt, och det vill jag gärna säga, instämmer jag inte i finansministerns förslag. Det gäller då antydan om höjd pensionsålder. Riksdagen har nyligen fattat beslut om oförändrad pensionsålder. Jag tror att det är viktigt att vi håller fast vid träffad uppgörelse. Jag vill knyta an till Göran Perssons anförande tidigare här. Han talar om att näringslivet skulle växa. Varför skall man då beskatta produktionen? Han talar om stabilitet och fasta spelregler. Varför vill då Göran Persson riva upp de reformer som vi har åstadkommit för att skapa stabilitet och långsiktighet? Detta är att möta framtiden med dåtidens politik. Göran Perssons talade avslutningsvis när det gäller sjupunktsprogrammet om att ekonomi och ekologi skulle höra samman. Skall jag tolka det så, Göran Persson, att man är på väg att ompröva många av de betongprojekt som Socialdemokraterna medverkade till under förra mandatperioden? Exempelvis gäller det broar till våra grannländer. Det måste väl finnas en mening i det som sägs. Göran Persson måste ha en avsikt här. Det kan inte vara så att talet om att vi måste förena ekonomi och ekologi bara är några vackra ord i en riksdagsdebatt i slutet av en mandatperiod. Om Göran Persson inte kan konkretisera vad han menar tar vi inte särskilt allvarligt på orden i hans anförande. Nu har vi kommit till slutet av denna mandatperiod. Kanske är det den sista debatten med Göran Persson under denna mandatperiod. Jag vill därför tillägna Göran Persson en liten dikt, samtidigt som en skön sommar tillönskas. Min minidikt lyder: Göran Persson är bra på retorik, men saknar ekonomisk politik.

Fru talman! Enligt min uppfattning är det egentligen bara den som svarar på frågor som borde ha rätt att ställa frågor. Det tycker jag att t.ex. Göran Persson skulle tänka på. Han anser sig tydligen ha frågeformuleringsmonopol här.
Fru talman! Det är precis vad det gör. Jag riktar en fråga -- eftersom jag tycker att jag har rätt att ställa frågor -- till Per-Ola Eriksson. 1993/94 hade vi -- vi kan nästan överblicka resultatet nu -- ett budgetunderskott på 197,5 miljarder kronor och ett upplåningsbehov på 239,6 miljarder kronor.

Vid det aktuella tillfället var prognosen att vi gick back med 172 Sverige för följande poster: barnbidrag, bostadsbidrag, kommunal barnomsorg, föräldraförsäkring, arbetsskadeförsäkring och statens andel av sjukförsäkringen. Vidare gällde det alla kostnader för polisen, domstolarna, universiteten, högskolorna och nästan hela försvaret. Lägger man ihop alla dessa kostnader kommer man upp till 172 miljarder kronor -- någonstans där pendlar vi nu. Min fråga till Per-Ola Eriksson -- ordföranden i finansutskottet, och där får han för min del gärna sitta kvar om han svarar rätt på min fråga -- är: Kommer Per-Ola Eriksson och Centerpartiet att insistera på att dessa synnerligen besvärande fakta allvarligt beaktas och åtgärdas i nästa regeringsfas, om ni kommer dithän?

Fru talman! Jag har tidigare i dag gett uttryck för att vi ser mycket allvarligt dels på budgetunderskottet, dels på statsskuldens utveckling. Den som inte tar allvarligt på dessa båda saker har inte insett att vi behöver en politik som radikalt avviker från den som gällde på 1980-talet. Det är viktigt att de förslag som vi under den här mandatperioden har medverkat till och det som ligger i saneringsprogrammet får fullföljas och fortsätta att gälla såväl under nästa mandatperiod som under resten av det här seklet. Det är helt nödvändigt att så sker, för annars kommer vi bara att skjuta problemen framför oss. När budgetar skall läggas fram gäller det att vrida och vända på stenarna, att ompröva och pröva samt att omprioritera. Självklart är inget anslag -- kanske med några få undantag -- heligt i en budget som måste saneras för att ekonomin skall gå ihop. Det som finns i saneringsprogrammet och de preciseringar som är gjorda i årets kompletteringsproposition bildar en bra grund, tycker jag, när det gäller att lägga fast en bra politik för resten av detta sekel -- förutsatt att de partier som nu bildar regering kan få fortsätta, och det tror jag, Ian Wachtmeister, att de får. Ian Wachtmeister kan medverka till det genom att rösta rätt i årets val. Av allt att döma röstar Ian Wachtmeister kanske inte på det parti som han en gång startade, men i så fall finns det ju andra partier att välja bland. Till sist: Ian Wachtmeister sade i sitt inledningsanförande att finansutskottet är slut. I motsats till vad som gäller Ian Wachtmeisters politiska karriär -- vilken är slut, som han själv har sagt -- kan jag dementera att finansutskottet är slut. Det är möjligen slut på sammanträden för i år. Men finansutskottet består och kommer i framtiden att få förstärkta befogenheter, precis på det sätt som Ian Wachtmeister och många andra har efterlyst.
Fru talman! Som någon viskade till mig: Inte bara finansutskottet består utan även jag själv. Observera då att om jag är politiskt slut är det i bemärkelsen partipolitiskt slut. Jag kommer att hålla tummen på ögat på er alla. I sakfrågan skulle jag vilja säga att de åtgärdsplaner som regeringen har framställt, och som Ny demokrati har stött, inte räcker någonstans. Nathalieplanen räcker inte ens halvvägs. Det är det som är den bistra sanningen. Det krävs mycket tuffare tag än detta. Jag vill upprepa att alternativet till det jag sade förut, när jag talade om alla de poster som vi inte har råd med, är skattehöjningar. Det finns de vars namn man inte får nämna när man tar replik på herr Eriksson som kör den vägen. Låt mig då upplysa om att om man med det alternativet skall få ihop 172 miljarder får man höja momsen till 62 % eller höja arbetsgivaravgiften till 77 %. Det var väl något att bita i? För övrigt ber jag att få tacka herr ordföranden för de vänliga orden, de som han sade och de som han tänkte.
Fru talman! Det behövs besparingar. Det har vi signalerat, och vi har även pekat ut områden. Det är bara att läsa saneringsprogrammet. Jag vet att Ian Wachtmeister är väl insatt i dess innehåll, eftersom han har röstat aktivt för de olika förslagen. Men det är också viktigt att de besparingar vi gör på annat sätt i transfereringssystem sker med fördelningspolitiska förtecken. Det vill jag betona. Vi kan inte från Centerns sida acceptera besparingar som innebär orättvisor eller leder till sneda fördelningspolitiska effekter. Om något parti kommer att lägga fram sådana förslag under nästa mandatperiod kommer vi från Centerns sida självklart att reagera. Till sist, fru talman, vill jag till Ian Wachtmeister, som nu lämnar riksdagen, säga ett varmt tack för samarbetet i finansutskottet och för stimulerande debatter, ibland fräna. Men bakom denna fränhet, karskhet och ibland aggressiva framtoning vet jag att det hos Ian Wachtmeister finns ett varmt hjärta. Tack för det.

Fru talman! I riksdagens ekonomiska slutdebatt för tre år sedan talade dåvarande finansministern Allan Larsson om vändpunkten som vore den redan passerad, och han anklagade mig för svartmålning. Men utvecklingen har gett oss moderater rätt i att vi då var på väg in i en svår ekonomisk kris, en hemmagjord strukturkris, som vuxit fram i spåren av ''den tredje vägens politik''. Den samlade produktionen stagnerade och började minska. Ändå fortsatte konsumtionen att stiga. Trots ambitiösa mål för att begränsa den offentliga sektorns volymexpansion låg ökningstakten ständigt över 2 % om året. Även den privata konsumtionen växte till priset av att hushållssparandet blev kraftigt negativt. När den totala konsumtionen alltmer översteg produktionen, kunde resultatet inte bli annat än växande underskott i handels och bytesbalanserna. Härtill kom att investeringskapitalet sökte sig ut till andra länder, medan flödet i motsatt riktning, alltså hem till Sverige, var praktiskt taget obefintligt. 1991 och var därmed, med klar marginal, värst i världen. Den årliga inflationstakten var hög -- långt högre än i konkurrentländerna. Räntenivån höjdes successivt. När samtidigt arbetsproduktiviteten utvecklades svagt, försämrades Sveriges kostnadsläge och därmed konkurrenskraft mycket snabbt. Vid tiden för förra valet gav strukturkrisen allt tydligare utslag i främst tre avseenden. Under året fram till valet växte den öppna arbetslösheten med 100 000 personer, och den snabba ökningen av antalet varsel visade att Allan Larssons företrädare, Kjell-Olof Feldt, skulle få rätt i sin spådom om ''arbetslöshetens stålbad''. Statens budget uppvisade ett snabbt växande underskott. Och fallissemang i finans och fastighetsbolag förebådade en fullfjädrad finanskris, som skulle sätta väletablerade banker och försäkringsbolag i gungning. När sedan de borgerliga partierna tog över regeringsmakten, övertog vi också en ekonomi i snabb utförsåkning. Våra viktigaste mål var att föra in Sverige som medlem i den europeiska gemenskapen, att återupprätta vårt land som tillväxt och företagarnation och att stärka valfriheten i välfärdspolitiken. Vi förutsåg att den nödvändiga förnyelsen av Sverige och svensk politik skulle ta i anspråk mer än en mandatperiod -- ja, kanske hela 90-talet. Uppgiften blev inte lättare av att till den strukturkris som 80 talets ekonomiska politik framkallat här i Sverige lades en internationell konjunkturnedgång. Men vi kan nu efter snart tre år summera en rad positiva resultat av våra ansträngningar. På samma sätt som alla kurvor pekade fel för tre år sedan, pekar de nu rätt. Senast har det bekräftats i Industriförbundets planenkät. Ekonomin växer igen, industriproduktionen ökar snabbt och en stigande orderingång ger industrin anledning att skynda på sina investeringar. Att kostnadsläget är gott är inte bara ett resultat av den svagare kronan. Skattebelastningen har minskat, t.ex. genom sänkta löneskatter. Produktiviteten ökar dessutom snabbt i både enskild och offentlig sektor, bl.a. till följd av den lägre frånvaro som reformerade socialförsäkringar fört med sig. Skattetrycket har sänkts till under 50 procent igen. Inflationen är rekordlåg. Det betyder att medborgarna även med låga lönehöjningar får ökat utrymme för privat konsumtion utan att det normaliserade hushållssparandet behöver minska. Sveriges förbättrade konkurrenskraft lägger grunden för en exportökning, som i sin tur medför växande överskott i handelsbalansen. Även bytesbalansen uppvisar numera stigande överskott, och därmed är alltså balansen i det totala sparandet återupprättad. Det underlättar den nödvändiga offentliga upplåning som det stora budgetunderskottet framtvingar. Men även det offentliga lånebehovet utvecklas nu åt rätt håll, och det i snabbare takt än vad som förutsetts. Finanskrisen är dessutom på god väg att lösas. Sedan någon tid förbättras också läget på arbetsmarknaden. Det förekommer färre varsel och konkurser, fler lediga platser och nystartade företag. April 1994 var den första månad då den öppna arbetslösheten var lägre än samma månad ett år tidigare. Fru talman! Strukturkrisen i den svenska ekonomin är ändå så djupgående att stora problem kvarstår att hantera. Framför allt handlar det om arbetslösheten och det offentliga upplåningsbehovet. Känsliga mätare på balansrubbningen är kronkursen och räntan. Under våren har tvärtemot alla förutsägelser och förhoppningar den förutsedda kronförstärkningen i stort sett uteblivit, samtidigt som den långa räntan höjts kraftigt, med nära 3 procentenheter. Delvis är det en återspegling av allmän oro på de internationella kapital och valutamarknaderna, men genomslaget har varit relativt sett större i Sverige. Det kan inte tolkas som annat än misstro mot det politiska systemets förmåga att lotsa Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Det drabbar oss alla som sysslar med politik. Men det är säkert ingen tillfällighet att ränterycken uppåt blivit särskilt markerade efter det att flera opinionsmätningar skapat farhågor för en socialistisk seger i höstens val, samtidigt som det fortfarande föreligger övervikt för nejsidan i den därpå följande folkomröstningen om EU. Bland borgerliga sympatisörer finns det en klar majoritet som säger ja till Europa. Men på politikens vänstersida dominerar nejsägarna. Mot den bakgrunden är det olyckligt att socialdemokraterna uppträder tvehågset och utan engagemang i frågan. Jag förstår inte hur ni socialdemokrater kan göra anspråk på att bilda regering, när ni inte har någon bestämd uppfattning om hur Europasamarbetet skall se ut och är beredda att driva den. På samma sätt är det egentligen på den ekonomiska politikens område. Vad ni har presenterat är ett ihåligt budgetalternativ, som för nästa budgetår innebär en saldoförsämring med över 10 miljarder kronor trots skattehöjningar på över 11 miljarder. Lägger man till det effekter utanför budgeten, som ökar lånebehovet och driver upp kommunernas utgifter, blir försämringen av de offentliga finanserna totalt 15 miljarder. Men den största bristen är naturligtvis att ni saknar ett ekonomiskt saneringsprogram som sträcker sig bortom det närmaste budgetåret. Vi fick inte heller nu veta någonting i Göran Perssons anförande. Det enda ni kunnat komma på är skatteskärpningar. Det rör sig om höjningar på minst 80 miljarder kronor, motsvarande 1 000 kr i månaden för ett vanligt hushåll. Tyngst väger att sjukförsäkringen skall finansieras helt med egenavgift, medan arbetsgivaravgiften för detta ändamål får vara kvar och omvandlas till ren skatt. Principen om högst 50 % marginalskatt överges genom förordet för en extra värnskatt på 5 procentenheter för inkomsttagare med högre inkomst. Runt om i landet föreslås kraftiga kommunalskatteskärpningar, som kommer att bli ännu större med den omfördelning av skattekraft som Göran Persson aviserade häromdagen. Därtill utlovas återställare på kapitalbeskattningens och socialförsäkringarnas områden, där socialdemokraterna alltså vill riva upp de förändringar som den borgerliga regeringen genomfört i syfte att höja produktivitet och tillväxttakt. Socialdemokraterna vill t.o.m. inleda nya socialiseringsexperiment genom att vidga AP Jag måste få fråga Göran Persson: Hur kan ni tro att samma politik som förde oss in i krisen skall kunna föra oss ur den? Hur kan ni tro att man kan få fler jobb genom att höja skatten på företag? Herr talman! Svårigheten för det stora oppositionspartiet, som utger sig för att vara regeringsalternativ, är att budgetunderskott och arbetslöshet inte låter sig hanteras på traditionellt socialdemokratiskt sätt -- genom att subventionera bostadsbyggande och låta den offentliga sektorn växa. Det är inte längre möjligt att med bidrag driva fram en överkonsumtion av boende. Det stora budgetunderskottet är i sig ett hinder mot detta, liksom mot inrättande av nya jobb i den offentliga sektorn. Och den snabbt växande statsskulden utesluter möjligheten av snabba klipp i stabiliseringspolitiken, t.ex. genom efterfrågestimulans. Det finns helt enkelt ingen genväg till den enda vägen, som går över strukturella reformer med syfte att göra det lönsamt att starta företag som kan ge nya jobb. Även om det inte är någon snabbkur, kan ändå med en sådan politik arbetslösheten minskas och det offentliga lånebehovet reduceras på ett sätt som blir varaktigt. Det betyder att regeringens saneringsprogram måste fullföljas. Det är bra att vi i finansutskottet fått stöd för att det skall både påskyndas och förstärkas i sin bortre ända. Det strukturella underskottet i den offentliga ekonomin kan dock inte elimineras genom att skattetrycket åter ökar. Den vägen har redan prövats och visat sig oframkomlig. Inte nog med det -- metoden motverkar det uppställda målet genom att negativt påverka konkurrenskraft och tillväxt. Därmed återstår endast att ytterligare minska de offentliga utgifterna. Den nödvändiga utgiftsminskningen kan uppnås på många olika sätt. Offentlig verksamhet kan överföras i privat regi eller åtminstone avregleras och konkurrensutsättas, vilket leder till högre kostnadseffektivitet. Men eftersom långt över hälften av statens utgifter avser bidragsöverföringar -- till kommuner och företag, medborgare och utlandet -- måste ansträngningarna att nedbringa det offentliga upplåningsbehovet i hög grad syfta till besparingar i de stora bidragssystemen. Välfärdssamhället råkar inte i fara för att välfärdsstaten bantas. Det är ingen tillfällighet att de länder som ligger i topp i den internationella välfärdsligan -- USA, Schweiz, Kanada, Japan -- har låga offentliga utgiftsandelar och skattekvoter. Det är heller ingen tillfällighet att länder som ligger högt i dessa båda avseenden -- utöver Sverige t.ex. Nederländerna -- under de senaste 20 åren har fallit brant i relativt välstånd. Inriktningen på det sociala reformarbetet bör vara att det offentliga garanterar en grundläggande trygghet, medan medborgarna i större utsträckning själva säkrar sig mot inkomstbortfall genom enskilt sparande och personligt ägda försäkringar. Möjligheterna att komplettera sin pension har redan vidgats genom förbättrade villkor för livförsäkringar och annat långsiktigt trygghetssparande. Ett ökat hushållssparande kan ju inte gärna minska välfärden tvärtom ger det, förutom ökad självständighet för individen, resurser för utbyggnad av näringslivet och därav följande välståndshöjande tillväxt. Det hårda svenska skattetrycket är en grundläggande orsak till dagens ekonomiska problem. Det bör därför successivt minskas ned mot genomsnittlig europeisk nivå. Därigenom kommer medborgarnas frihet att kunna öka, samtidigt som de skadliga skattekilarna minskar och tillväxtkraften i ekonomin förbättras. Men den på kort sikt allra viktigaste uppgiften för regeringen efter valet i höst är att få in Sverige i det europeiska samarbetet. Vi moderater ser det som en grundläggande förutsättning för att kunna hantera miljöfrågorna och brottsbekämpningen -- det finns många andra exempel -- och framför allt för att bidra till stabilitet och säkerhet i vår del av världen. Vi ser svenskt medlemskap i EU som en absolut nödvändighet för att det skall kunna bli flera företag och nya jobb i Sverige. Herr talman! Socialdemokraterna saknar inte bara program utan också bestämd inriktning när det gäller Sveriges förhållande till Europa och den ekonomiska politiken bortsett då naturligtvis från utfästelsen att höja skatterna. Särskilt i den situation Sverige befinner sig innebär det att de inte erbjuder ett regeringsdugligt alternativ. Risken för en socialdemokratisk valseger -- och för ett nej till EU i folkomröstningen -- är de största hoten mot den återupptagna utvecklingen mot ökad tillväxt och välfärd i vårt land. Den borgerliga regeringen och de fyra regeringspartierna här i riksdagen har däremot visat att vi även under besvärliga yttre omständigheter har kunnat fatta beslut, som börjat föra Sverige ut ur krisen. Det betänkande från finansutskottet som vi nu diskuterar är ett viktigt led i detta arbete. Jag vill understryka att det på alla punkter innebär ett stöd till regeringens kompletteringsproposition med dess många förslag på olika områden, och jag instämmer i utskottsordförandens yrkande om bifall till utskottets emställan i dess helhet.

Herr talman! För formens skull yrkar jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till betänkandet. Också Lars Tobisson är lätt att förutse. Inlägget om EU-frågan har vi hört förut här i kammaren. Men det har hänt någonting sedan dess som har gett en ny kvalitet åt den debatten. Vi socialdemokrater som är för ett svenskt medlemskap för vår argumentation lugnt och sakligt med stor respekt för de många svenskar som är djupt skeptiska och motståndare. Det är nödvändigt i en demokrati. Det sade jag förra gången till Lars Tobisson i debatten. Dessemellan har inträffat att en ledande moderat som har haft annan uppfattning än den partilinje som tydligen har spikats fast inför en folkomröstning mer eller mindre har uteslutits ur partiet. Den som tror att man vinner ett folkflertal i en folkomröstning med den typen av metoder ber om ett nej i Eu-omröstningen. Mitt råd förra gången till Tobisson var, och står kvar: Håll sig borta så mycket som möjligt ifrån det offentliga samtalet. Tobisson är inte någon tillgång för ja-sidan, dock för nej-sidan. Nog om detta. Lars Tobisson underlät också att kommentera dagens stora händelse, finansministerns plan. Den bygger i icke oväsentlig del på skattehöjningar -- Min fråga till Lars Tobisson kan besvaras med ett ja eller nej. Står moderaterna bakom denna plan?
Herr talman! Det är mycket lätt att besvara den frågan. Den plan som regeringen har lagt fram och som riksdagen har antagit innehåller till angivna delar utgiftsminskningar och höjningar av olika skatter. Hittills kan vi konstatera att mera av skattehöjningar än utgiftsminskningar har genomförts proportionellt sett. Men skissen som har lämnats ligger i linje med vad vi strävar efter och med vad som kommer att bli nödvändigt att genomföra. Göran Persson sade att jag var lätt att förutsäga. Jag vill påstå att Göran Persson är ännu lättare att förutsäga. Man kan nämligen utan vidare förutsäga att han inte svarar på några frågor utan bara pratar om annat. Och det han säger handlar inte heller om framtiden utan är mest en strävan att svartmåla och så split. Jag har ställt ett antal frågor till Göran Persson och vill gärna återvända till dem. Ni berömmer er av att vi vet hur ni skall råda bot på arbetslösheten och talar i allmänna ordalag om att ni skall skaffa nya jobb. Jag tror också att Göran Persson sade att de nya jobben måste skapas i näringslivet. Jag ställde då en fråga som jag inte fick svar på: Hur och varför tror ni socialdemokrater att man genom att höja skatten på företagen kan få flera jobb? När man skall försöka minska förbrukningen av tobak eller kanske bensin kan man höja skatten. Ni höjer skatten på företagen. Hur tror ni att det någonsin skall kunna leda till nya jobb? Och hur tror ni att den politik som ni vill återgå till och som en gång förde oss in i krisen skall kunna föra oss ur den? Jag nöjer mig med att ställa dessa frågor en gång till, så att Göran Persson inte bara smiter undan utan att svara på dem.
Herr talman! Frågan om företagsskatten är lätt att svara på, och jag har gjort det åtskilliga gånger förut. Vårt förslag innebär -- till skillnad från regeringens -- en lägre beskattning av företagen. När regeringen genomförde sin omläggning av kapitalskatten använde man just metoden att höja den effektiva beskattningen på bolagen för att finansiera sänkningen av kapitalskatten. På så sätt har man ökat beskattningen av bolag och sänkt den för kapital. Vi tycker att det är en dålig politik och vill vända den utvecklingen. På den punkten vet nog Tobisson var vi står. Det intressanta är att Tobisson alldeles nyss bekräftade att moderaterna tydligen tänker sig att höja egenavgifterna i dagens pensionssystem utöver vad som anges i pensionsöverenskommelsen. Det är intressant. Man har också från moderaternas sida i dag bekräftat att vi skall ha moms på dagstidningar. Det är också intressant. Dessutom har moderaterna bekräftat att miljöskatten skall höjas, och det är rimligen inte de miljöskatter som riksdagen redan har fattat beslut om och som innebar en indexering av punktskatten. Om det skall vara någon mening med vad finansministern ägnar sig åt bör detta rimligen innebära nya miljöskatter och, som Expressen förmodade, dyrare bensin. Detta har alltså moderaterna i dag sagt ja till, om jag skall tolka Lars Tobissons svar alldeles nyss. Det är i så fall en sensation. Men icke desto mindre är det bra att få registrerat till kammarens protokoll att moderaterna tänker sig att höja dessa skatter.
Herr talman! Att ni skulle vilja ha lägre skatter för företagen är en bluff. Genomgående i era förslag, Göran Persson, är ju att ni skall höja skatten på företagande och på sparande. Jag skulle trötta kammaren och dessutom förbruka onödigt mycket av min repliktid om jag skulle ange alla de krav som ni ställer på en återgång till de tidigare höga skatterna på detta område. Därför avstår jag från att göra det. Men med anledning av de insinuationer som Göran Persson kom med vill jag säga att det självfallet är viktigt att fortsätta att sänka skattetrycket. I och med det arbete som den borgerliga regeringen har lagt ned har vi nu i stort sett färdigstrukturerat detta. Vad som behöver göras är att få ned de breda skatter som vi har, t.ex. moms. Det gäller också kommunalskatten. Göran Persson har nu gett sig till att säga att man, utöver de skattehöjningar som föreslås av socialdemokratiska kommunalpolitiker runt om i landet, skall genomföra en gigantisk omfördelning av skattekraft. En sådan omfördelning kan inte verka på annat sätt än att man i de kommuner där man låter låginkomsttagare vara med och betala till kommunalskatt för höginkomsttagare i högskattekommuner måste höja skatten, utan att det leder till att socialdemokratiskt ledda högskattekommuner därför sänker skatten. Med det systemet får vi en generell höjning av kommunalskatterna i landet, vilket innebär ytterligare ett grundskott mot principen att hålla 30 % inkomstskatt för de flesta inkomsttagare och högst 50 % i marginalskatt över huvud taget. Sedan har ni dessutom lagt på en extra skatt i form av värnskatt. Det är löjligt att försöka blanda bort korten på det sätt som Göran Persson gjorde i sitt anförande och försöka göra oss moderater till skattehöjare. Jag har redan sagt detta en gång: Sedan 1991 har skattetrycket sänkts från 57 till under 50 %, och alla skatter får till slut betalas av hushållen. I kronor har skatterna sänkts med 17 miljarder; det är ungefär Dessutom har de direkta höjningar för skattebetalarna som har förekommit drivits igenom av andra partier. Det var ni socialdemokrater som i krisuppgörelsen begärde att den redan beslutade sänkningen av momsen skulle inställas. Det var ni som tog initiativet till försämringen av grundavdrag. Det kan leda till vissa höjningar av skattebelastningen i dessa avseenden. Men totalt sett har den alltså sjunkit. Jag återkommer till min fråga till Göran Persson. Jag vet att han inte kan svara på den nu, men det finns möjlighet till inlägg senare i debatten. Hur tror ni att man genom att höja skatten på företag skall kunna få flera jobb?
Herr talman! Lars Tobisson talade om att tilltron till det politiska systemet är viktig också för ekonomin. Jag lyssnade på hans partikamrat Björn von der Esch på Nej till EU:s kongress i Lund. Han sade att det svenska parlamentariska systemet i dag genomlever en kris med tanke på att mer än halva svenska folket säger nej till svenskt medlemskap i den europeiska unionen, samtidigt som det här i riksdagen kanske bara finns 5 % EU-motståndare. Jag vill ställa en fråga till Lars Tobisson om skattetrycket. Jag kan börja med att konstatera att ni ju vill ha företagsskatterna på en nivå kring 28 %, medan EU-genomsnittet ligger strax under 40 %. Jag skulle gärna vilja höra Lars Tobissons förklaring och kommentar till varför vi i Sverige måste ha 12 % lägre företagsskatter jämfört med Men ännu hellre skulle jag vilja höra Lars Tobissons kommentar till marginalskatterna. De gamla slagorden löd ju ''Hälften kvar!'' och ''Högst 50 % marginalskatt!''. Men med de nya förslag till höjningar av egenavgifter i samband med pensionsöverenskommelsen kommer ju marginalskatten att hamna en bra bit över 60 % i inkomstlägen mellan brytpunkten och upp till taket i ATP-systemet. Däremot sjunker marginalskatten för de ännu högre inkomsterna. Det är ett fullständigt perverst skattesysten, där alltså marginalskatterna för medelinkomsttagare är högre än för höginkomsttagare! För det första vill jag höra Lars Tobisson bekräfta att detta är innebörden i förslagen. För det andra vill jag veta vad Lars Tobisson tänker göra åt denna mycket allvarliga situation.
Herr talman! Det är riktigt att det finns en stor skillnad mellan å ena sidan opinionen här i kammaren och å andra sidan opinionen ute bland folket vad gäller medlemskap i EU. Därför tycker jag att vi som sysslar med politik och kan inse betydelsen för Sverige av att ingå i det europeiska samarbetet skall gå ut och driva kampanj för detta. Jag har också tidigare sagt att jag beklagar att de företrädare för vänstersidan som bekänner sig till tanken på ett medlemskap i EU inte visar engagemang och driver saken utan i stället ligger lågt. När man dessutom anklagar oss för att vi verkligen tar oss an detta blir det nästan för mycket. Jag begär nu inte att Johan Lönnroth skall driva denna sak -- han tillhör den minoritet som inte har förstått hur det här hänger ihop -- men jag vill förklara att det som han redovisar för mig är ett tecken på att det måste drivas en hård kampanj i Johan Lönnroth anklagar oss även bl.a. för att höja skatterna. Vad först gäller företagsbeskattningen skall vi inte sörja över att just bolagsbeskattningen är lägre i Sverige än på andra håll. Det är ett sätt inte bara att få svenska företag att investera och skapa jobb här i Sverige utan också att få utländska företag att välja att lägga sina investeringar här. Det är på den vägen som vi kan få de jobb i näringslivet som Göran Persson sade sig vilja arbeta för. Detta kommer att fungera den dag när vi har undanröjt hotet om en socialistisk valseger i höst och när det via ett positivt resultat i folkomröstningen står klart att Sverige verkligen blir medlem i EU.

Det som vi nu skall inrikta oss på att åstadkomma är att sänka skattekilarna. Det är vad som återstår sedan vi har strukturerat om skattesystemet. Den förändring som bl.a. pensionsreformen innebär är att vi minskar skattekilarna och får ett närmare samband mellan avgifter och förmåner. Det ser jag som en stor fördel, och det kommer vi att förklara mot de försök att sprida missuppfattningar som görs från vänsterhåll.
Herr talman! Lars Tobisson säger att vi som sysslar med politik skall driva kampanj. Han anklagar också oss vänsterpartister, om jag fattade honom rätt, för att vi lägger locket på för de enstaka anhängare av svenskt EU-medlemskap som vi har i Jag skall först tala om att det finns en ganska viktig skillnad mellan Vänsterpartiet och Moderata samlingspartiet, nämligen att Vänsterpartiet är ett pluralistiskt parti. Vi inte bara tillåter våra medlemmar att tala för ett medlemskap, utan vi kommer faktiskt också att ha en anhängare av EU medlemskap överst på en av våra listor. Ett motsvarande agerande är däremot uppenbarligen förbjudet i Moderata samlingspartiet, trots att ni hela tiden hävdar att detta är något som skall stå vid sidan om den rena partipolitiken. Däremot är det riktigt att vi i Vänsterpartiet med en mycket stor och massiv majoritet kommer att driva kampanj mot medlemskap i unionen. Vad gäller frågan om en mytbildning om skatterna vill jag säga att det inte är mera myt i detta än att Lars Tobissons partikamrat Bo Lundgren häromdagen tvangs slå till full reträtt inför den kritik som bl.a. Lars Bäckström, min partikamrat i skatteutskottet, har riktat just mot de skattekilar som blir konsekvensen också för låginkomsttagare med de nya egenavgifterna. Vad gäller försöket att blanda bort korten genom att kalla EG-avgifterna för något annat än en skatt, vilket de faktiskt är, vill jag bara hänvisa till Kjell Olof Feldts bok, som jag nu återigen tvingas vifta med. Också Lars Tobisson har tydligen läst den. Men har Lars Tobisson läst avsnittet om egenavgifter i Kjell-Olof Feldts bok, och har han tagit minsta intryck av det? Ni måste slå till reträtt, Lars Tobisson! Det system med egenavgifter som ni håller på att införa är orimligt.
Herr talman! Föreställningen att Sveriges förhållande till EU kan stå vid sidan av partipolitiken begriper jag inte. Självklart är ett av de viktigaste politiska krav som kan framföras att man tar ställning till det europeiska samarbetet. I det moderata partiprogrammet har det varit angivet sedan början av 60-talet att vi strävar efter medlemskap i det samarbete som växer fram i Europa. Detta är naturligtvis vägledande för våra företrädare ute i landet när de funderar över vilka de skall nominera på olika listor. Det är ingalunda förbjudet att vara medlem i Moderata samlingspartiet och samtidigt ha en annan uppfattning i denna fråga. Det förekommer som bekant att moderater har olika uppfattningar i skilda frågor. Men man kan också förstå att de som skall nominera till ett riksdagsval där Europafrågan står i centrum kanske inte i första hand tänker sig att ute på valmötena ha någon som talar emot partiets politik på den här punkten. Jag skall göra det erkännandet att det är trevligt att tala med Johan Lönnroth. Vi kan ta upp saker, besvara frågor och ge frågor tillbaka. Det är svårare med andra deltagare i dessa meningsskiften. Men jag hör inte att Johan Lönnroth ger några argument för att det när en tidigare löneskatt som inte har varit relaterad till förmåner omvandlas till en egenavgift, vars storlek är bestämd i förhållande till den utgående förmånen, plötsligt skulle bli en skattehöjning. Det går inte att förklara detta. Det skapas inte någon skattekil om förmånerna i ett försäkringssystem relateras till den avgift som man har betalat in. Det som ni håller på med är en mytbildning. Ni tar chansen att spela på den synvilla som uppstår genom att egenavgiften förekommer på den egna skattsedeln medan löneskatten tas ut tidigare och därför är dold. Glöm inte att det hela bygger på och kommer att fungera så, att när man lyfter bort löneskatten från arbetsgivaren och förutsätter att individen skall betala för sin egen försäkring, kommer det utrymme som uppstår i lönehänseende att fyllas ut med höjda löner. Därmed får man också utrymme att själv betala för det försäkringsskydd som man behöver. Detta tycker jag är en alldeles riktig väg att vandra. Det är beklagligt att man nu från vänsterhåll försöker att blanda bort korten när det gäller något som vi egentligen redan har fått i gång.

Herr talman! Om Göran Perssons inledningsanförande här i dag var representativt för den socialdemokratiska valuppläggningen, är det illavarslande för den kommande valrörelsen. Det anförandet var en osannolik blandning av tom retorik och halvsanningar. Jag önskar att det fanns tid att analysera anförandet mening för mening och avslöja alla glidande formuleringar, alla skenbart tydliga besked som i själva verket är tvetalan och alla värdeord som skall kompensera den totala bristen på besked. Jag har lagt delar av mitt planerade anförande åt sidan för att illustrera vad jag menar med dessa mina påståenden om Göran Perssons anförande. Jag tänker ge tre exempel. Det gjordes för det första ett våldsamt anlopp mot en artikel av Anne Wibble i dagens nummer av Dagens Nyheter och synpunkter som där anförs på pensionerna. Alla som följer politik vet först och främst att socialdemokraterna i Pensionsberedningen tillsammans med alla andra där ingående partier har definierat problemet med det stora underskottet i dagens pensionssystem och sagt att det kan komma att kräva åtgärder. Den som lyssnade noga hörde Göran Persson säga: Vi utfärdar inga fribrev till pensionärerna. Men vad är då skillnaden mellan det som Wibble skriver i Dagens Nyheter i dag och den position som socialdemokraterna har intagit? Ni har definierat problemet och sagt att det måste åtgärdas, och Göran Persson säger att han inte utfärdar några fribrev till pensionärerna. Ändå ägnades här åtskilliga minuter av retorik åt att förmedla känslan att Anne Wibble är elakare mot Sveriges pensionärar än vad Göran Persson är. Men det finns ingen grund för det påståendet i de dokument som vi nu diskuterar. För det andra: Göran Persson talade både i inledningen och i repliker om att det står i artikeln att vården skall försämras. Det är uppenbarligen ett falskcitat, men man får förmoda att det syftar på formuleringar om statsbidragen till landsting och kommuner. Men Göran Persson har dels i anförandet, dels också i andra sammanhang varit mycket mycket tydlig när det har gällt att Socialdemokraterna inte utlovar några ökade statsbidrag till kommunerna. Vad är det då för skillnad på den punkten? Vad är det för grund för denna våldsamma attack på vår finansminister? För det tredje: Göran Persson talar om att vi har sänkt kapitalskatterna våldsamt. Men när han till sist ändå skall komma in på sin egen politik har han som första punkt att man måste satsa på de privata företagen och på jobben i näringslivet. Det vi har gjort har just haft det enda syftet att få fram flera jobb i företagen. För att få ihop den siffra för kapitalskattesänkningar som Göran Persson nämnde räknar han också såvitt jag förstår in skatten på arbetande kapital i företag. Den som har läst regeringens propositioner har läst Anne Wibbles artikel flera gånger om. Där finns egentligen mycket litet sensationer. Det som vore sensation är om Göran Perssons anförande får tolkas så, att Socialdemokraterna nu lovar att återinföra skatten på arbetande kapital i bl.a. småföretag. Det kommer att få väldigt många människor att en gång till tänka över om man vågar rösta på Socialdemokraterna. Det är ett förslag som direkt skulle minska förmågan hos de privata företagen att öka sysselsättningen. Det har sagts att debatten är förutsägbar. Det är den ju onekligen. Socialdemokraterna har ett mer statiskt synsätt: Det är sämre nu än för några år sedan. Vi har ett mer dynamiskt synsätt: Det är visserligen sant att ett antal siffror i ekonomin, t.ex. för arbetslösheten, är sämre nu än för några år sedan. Men till skillnad från läget när Socialdemokraterna regerade går nu utvecklingen åt rätt håll. För att inte kunna anklagas för att vara förutsägbar hade jag tänkt att påpeka det faktum att min son tog studenten i går. Det har han ju inte gjort förut, så det har jag uppenbarligen inte kunnat säga förut. Det ligger mycket i det som Göran Persson inledde med. Om man är i den situationen att man har en 18-åring som har tolv års studier bakom sig funderar man naturligtvis på vad som kommer nu och hur det kommer att gå för honom i livet. De två huvudfrågorna är förstås om han kommer att få något jobb och om han i de skiften i livet då han av någon anledning behöver stöd från det gemensamma kan lita på att välfärden fungerar. Folkpartiet går till val på dessa krav om jobb och välfärd. Vi hävdar att vi är minst lika bra som socialdemokraterna på att förbättra och värna välfärden, men att vi är mycket mycket bättre än socialdemokraterna på att skapa nya jobb. Göran Persson tog ut sin valseger i förskott och talade mycket kavat om vad som skall hända efter valet. Jag tycker att all internationell och svensk erfarenhet talar för att man skall vara ganska försiktig med den typen av påståenden. Världens demokratier är numera fulla av exempel på att väljaropinioner har svängt i ett sent skede i valrörelsen. Det vi hoppas på är att de som under några år av ekonomiska problem kanske har börjat luta åt socialdemokraterna senast den 18 september skall säga: Nej, jag vågar inte ta risken att byta bort den politik som är på väg att föra oss ut ur krisen mot den politik som förde oss in i krisen. Jag hoppas förstås att de skall bestämma sig för Folkpartiet så att Sverige får behålla en ickesocialistisk regering och att den får ett förstärkt liberalt inflytande. Jag är mycket övertygad om att min sons möjligheter att få jobb och lita på välfärdssystemen blir bäst om den huvudinriktning av politiken som vi har haft de senaste tre åren ligger fast. Jag tänkte ägna resten av anförandet åt att något utveckla vad det innebär. Jag har valt ett pedagogiskt grepp som skall göra det mycket enkelt för Göran Persson att komma ihåg de tre begreppen. Jag har valt bokstäver som ligger mycket nära hjärtat på Göran Persson, nämligen S, A och P. Jag skall tala om sparande, avmonopolisering och privatföretagande. När det gäller S som i sparande låter det ibland som att det är ett stort problem för Sverige att sparandet plötsligt blivit för högt. Det är det inte. Som Carl Johan Åberg konstaterade för en tid sedan har Sverige under lång tid varit en nation där konsumtion för dagen prioriterats före sparande och investeringar för morgondagen. Det har lett till svåra obalanser. Vi har bl.a. under många år varit en låntagarnation. Nu är den bilden en annan. Investeringarna ökar liksom sparandet, och bytesbalansen är positiv. Det är mycket kortsiktigt att beklaga att vi har ett för svenska förhållanden högt hushållssparande. Det som nu är viktigt är att politikerna visar att också den offentliga sektorn kan bidra till detta sparande. Här är Socialdemokraternas meritlista som redan har nämnts mycket tunn. När man lyssnar på politiska anföranden är det alltid ett intressant test att höra efter om det finns något besked som på något sätt är utmanande för åhörarna. Vågar talaren stå för något besked om sparförslag som kan vara krävande för åhörarna? Det kravet växer när man hör en talare som Göran Persson, för han bygger upp sådana förväntningar om att han är handlingskraftig och att han skall ta itu med problem genom sin retorik. Man blir riktigt förväntansfull där man sitter i sin bänk. Man undrar: Hur, hur, hur? Det är för väl för Socialdemokraterna att regeringen har genomfört förslaget om vårdnadsbidrag. Det är ju den enda konkreta försämring för medborgarna som ni vågar stå för. Okej -- vårdnadsbidraget skall tas bort, och det kommer att leda till att en del barnfamiljer tänker en gång extra innan de röstar på Jag hade en debatt med Mona Sahlin för en tid sedan i Lund. När man pressar socialdemokrater på besked får man beskedet att de inte lovar att höja några bidrag. De lovar t.ex. inte att återställa sänkningen av a-kasseersättningen. Det är ju egentligen inte så ståtligt att lova att man inte skall höja bidrag. Frågan är om ni vågar stå för några besparingar som verkligen drabbar människor i det här landet. Det hade varit bra med något besked av den typen. Så till frågan om avmonolpolisering. När Göran Persson påstår att Anne Wibble har sagt att vården skall bli sämre bortser han från ett faktum som jag vet att han är fullständigt medveten om, nämligen att man kan bedriva bättre kommunal verksamhet även med oförändrade resurser. Han är själv t.ex. i den kommunalekonomiska rapport han lade fram för en tid sedan för sitt parti mycket mycket tydlig när det gäller att bidragen till kommunerna inte skall öka. Men det innebär inte att Socialdemokraterna har givit upp alla tankar om att kommunal service skall kunna bli bättre. Det jag tycker är allvarligt i Socialdemokraternas politik på den här punkten är att ni avhänder er några av de viktigaste instrumenten för att åstadkomma denna bättre kommunala service. Det är nämligen så att på punkt efter punkt tänker ni återgå till de monopolformer som kommunal verksamhet tidigare bedrevs i. När det gäller daghem, skolor, husläkare och andra vårdformer är ni på väg att återgå till ett system där kommuner och landsting skall bedriva verksamheten i egen regi. I MBL-sammanhang kräver ni att den fackliga vetorätten mot kommunala entreprenader skall återinföras. Det är ännu ett exempel på hur ni agiterar emot möjligheten att använda alternativa driftformer i kommunal verksamhet.

Det vore mycket allvarligt. Nu tyder ju alla seriösa undersökningar av det kommunala serviceutbudet på att vi, trots besparingskrav på kommunerna, har kunnat upprätthålla en god kommunal service när det gäller barnomsorg, skola, äldreomsorg och sjukvård. Vården har ju på många sätt blivit bättre under dessa år då vi har regerat, trots att vi har varit tvungna att ställa sparkrav på kommunerna. Tänk på detta med avmonopolisering! Om Sverige skall kunna tillhöra den elitserie som det har talats om är en av de viktigaste uppgifterna vi står inför även i fortsättning att öka produktiviteten i den offentliga sektorn. All erfarenhet säger att man gör det lättare om man får använda konkurrensen som verktyg. Slutligen har vi P som i privat företagande. Det nya som har hänt i debatten är att Socialdemokraterna nu själva, i alla fall i seriösare sammanhang, erkänner att det bara är jobb i den privata sektorn som bidrar till att lösa Sveriges balansproblem. Här har vi påpekat att ni har en mycket svag historia när det gäller detta. Så länge ni allmänt säger: ''Vi socialdemokrater skapar jobb'' har ni en viss trovärdighet. Under era år vid makten tillkom det många jobb. Men det slående är när man ser på den statistiken att hela nettotillskottet låg i den offentliga sektorn. Ni har jättehög trovärdighet och är duktiga när det gäller att höja skatterna och inrätta nya tjänster i stat, landsting och kommun. Men nu säger ni själva att detta inte håller längre som recept för Sverige. Nu gäller det att få en sällan skådad våg av nyföretagande här i landet och att de företag som redan finns vågar bygga ut. Men här sitter ni fast i den rävsax som er egen retorik har försatt er i. I alla sammanhang kritiserar ni ju privat företagande och de former som det tar sig. Ett kanske litet udda exempel som jag ändå vill nämna är den egendomliga affär som har varit i konstitutionsutskottet där det riktas kritik mot statsråd för att de har aktier. Thage G Peterson har sagt att den kritik han har att rikta mot Ulf Dinkelspiel egentligen inte riktar sig mot Dinkelspiel utan mot statsministern som utsåg honom trots att han hade aktier. Detta stämmer ju väl in med den attack ni riktar mot avskaffandet av dubbelbeskattningen. Effekten av detta, att allmänt kritisera de former som privat företagande bedrivs i och att försämra skattevillkoren för dem som väljer att vara med och äga företag och ta risker och dem som väljer att själva bli företagare, blir förstås att en socialdemokratisk valseger på nytt kommer att försämra företagarklimatet här i landet. Detta tillhör det stora som den här regeringen har lyckats med. Svenska företagare anser själva att företagsklimatet ligger i topp i Europa. Göran Persson har kanske sett den undersökning där svenska företagare är mer optimistiska och mer positiva till företagarklimatet än sina kolleger i andra länder i Västeuropa. Men med era åtgärder är det mycket sannolikt att den situationen förändras. Då går vi miste om de hundratusentals nya jobb som vi måste ha i näringslivet för att få ner arbetslösheten. Till sist. Detta med jobb och välfärd är viktiga begrepp. Men det är något slitna ord i den politiska vokabulären. Men för en 18-åring med livet framför sig är det oerhört centrala begrepp.

Herr talman! Jag tror att generationskamraterna till Lars Leijonborgs son ganska väl kan bedöma den politiska bilden. Deras uppfattningar framgår ju också klart av opinionsmätningarna. Det framgår vilket alternativ som de tror ger dem en framtid med arbete och trygghet. Jag skall inte genera Lars Leijonborg med att referera till Folkpartiets nivåer i dessa mätningar. Men när det gäller ungdomarna och deras bedömningar känner jag mig trygg. Sedan refererar Lars Leijonborg till företagarna och deras uppfattning om företagsklimatet. Den typen av mätningar rymmer ju alltid ett systematiskt fel. Där saknas de 45 000 företag och företagare som har gått i konkurs under de enorma framsteg som den borgerliga politiken har lett till i landet. Vad de tycker om företagsklimatet framgår inte i dessa mätningar. De som är kvar, de allra starkaste, drar nu naturligtvis fördel av kronkursjusteringen -- konstigt vore det annars. Lars Leijonborg är osaklig, trots sitt tonläge. Han för vidare en myt om att socialdemokratin inte skulle ha förmått driva en politik som gjorde att näringslivet växte under de år då vi hade regeringsmakten. Jag har statistiken framför mig. Under den period, 1976--1982, då Folkpartiet dominerade politiken i Sverige tappade vi 122 000 1982--1991, då socialdemokratin hade makten, vann vi 168 000 arbetstillfällen i det privata näringslivet. Under den period då Leijonborg återigen har fått chansen att vara med och styra utvecklingen, från 1991 och framåt, har vi tappat 336 000 jobb i det privata näringslivet. Så ser statistiken ut. Den talar sitt tydliga språk. Mot den bakgrunden tror jag att Leijonborg skulle vara något mer försiktig i sitt fördömande av socialdemokratin. Jag tycker också att det är intressant att Lars Leijonborg tar upp kapitalskatten. Det finns väldigt litet forskning omkring de kapitalskattesänkningar som nu gjorts som antyder att man på något sätt skulle få en effekt på investeringarna. Tvärtom, med en kombinerad höjning av bolagsskatterna resulterar de troligen i försvårade investeringsförhållanden. Herr talman! Slutligen noterar jag att Lars Leijonborg säger att det som står i artikeln i dag inte är särskilt mycket nytt. Det är också ett besked i sig. Då undrar man varför den skrevs och lanserades med så stort presspådrag. Sedan frågar Lars Leijonborg vad skillnaden är mellan socialdemokratin och den uppfattning regeringen ger uttryck för. Skillnaden är att ni nu går ut och kräver uppoffringar av de svagaste i samhället, när ni har gett förmånerna till dem som har det bäst ställt. Det framgick tydligt av mitt inledningsanförande. Nu är det pensionärer, arbetsskadade och sjuka som skall betala krisen. För en socialliberal som präglas av rättvisetänkande är detta stötande. Jag skulle gärna vilja höra Lars Leijonborg utveckla den fördelningspolitiska analys som ligger bakom Anne Wibbles i dag presenterade plan.
Herr talman! På slutet återkommer Göran Persson till sin retorik. Men den förändrar inte det faktum att socialdemokraterna i Pensionsberedningen har skrivit på att det är ett problem att dagens pensionssystem går med förlust. Det är väl känt att Göran Persson har skickat fram ekonomiska medarbetare som har uttryckt stort bekymmer för de underskott som enligt vissas uppfattning finns också i det nya pensionssystemet. Göran Persson säger: Vi utfärdar inga fribrev till pensionärerna. Då skulle jag med samma retorik kunna säga: Vad är Göran Persson för människa, som inte vågar lova Sveriges pensionärer att de skall få ha sina pensioner oförändrade? Han kan inte utfärda något fribrev ens till dem som har varit med och byggt upp den svenska välfärden. Jag skulle inte uttrycka mig på det sättet. Det är fullkomligt tomt. Här har vi ett problem som vi allihop ser, nämligen att det fattas 15 miljarder i det nuvarande pensionssystemet. På ett eller annat sätt måste det underskottet täckas. Tyvärr har ni blockerat den väg som jag tycker skulle vara den bästa, nämligen att höja pensionsåldern. Jag hoppas verkligen att vi kan återkomma till den frågan under kommande år. Det är ett av de bästa instrumenten att använda när vi skall lösa detta problem. Göran Persson har en liten poäng i sin statistiska redogörelse för tillkommande jobb, nämligen att under de borgerliga regeringsåren 1976--1982 var nettoeffekten att det inte tillkom några jobb i den privata sektorn. Den siffra jag nämnde avser en mycket lång tidsperiod, från 1960-talet och framåt. Där framträder helhetsbilden mycket tydligt. I stort sett har sysselsättningen i den privata sektorn legat stilla medan den ökat i den offentliga sektorn. Det nya som har hänt är att alla erkänner att vi inte kan fortsätta på den vägen. Därför ställer man sig frågan: Vem har det bästa receptet för att få fram nya jobb i den privata sektorn? Där tror jag att vi har mycket större trovärdighet än ni.
Herr talman! Poängen är att det går att konstatera att när Lars Leijonborg har fått försöka skapa jobb i privat sektor har resultatet blivit katastrofalt -- minus en halv miljon arbetstillfällen i det privata näringslivet. Skulden ligger tungt i det borgerliga knät, och där lär den få ligga kvar. Lars Leijonborg förstår uppenbarligen inte vad jag säger. Min poäng i resonemanget är fördelningspolitisk. Jag frågade Lars Leijonborg, som jag uppfattar som socialliberal och företrädare för ett rättviseperspektiv, hur man kan tycka att det är rimligt att i detta läge lansera en plan som lägger bördan på dem som är svagast i samhället. Vi avslutar ju nu ett riksdagsår där man har genomfört fördelningspolitiska beslut som är till de starkastes förmån. Ja, jag säger att vi inte utfärdar några fribrev. När vi riktar oss till människor som har det knapert ställt, skall de veta att vi kräver mer av dem som har det bäst ställt. Vad Lars Leijonborg representerar är en politik där man har gett dem som har det bäst ställt stora förmåner och sedan, på riksmötets näst sista dag, kommer man och säger: Nu är det de arbetsskadade, de arbetslösa, de sjuka och pensionärerna som skall betala krisen. På första sidan av den Folkpartiet närstående Expressen står det: ''Nu ska de gamla betala krisen''. Det finns anledning att fråga hur Folkpartiet resonerar, som företrädare för ett rättviseperspektiv. Upp till bevis, Lars Leijonborg, för att detta är ett socialliberalt genomtänkt alternativ. Det är vad jag har krävt i debatten. Lars Leijonborg sade nyss att det inte stod så mycket i detta program. Det var ingenting nytt. Det gör i och för sig inte saken mindre intressant, om det skulle vara så. Men det som gäller pensionerna är ett nytt förslag. Där hade vi en uppgörelse som ni springer ifrån. De skattehöjningar ni lanserar är nya förslag. Upp till bevis, Lars Leijonborg. Var finns det socialliberala rättviseperspektivet i den politik som Anne Wibble lanserar som Folkpartiets valmanifest i dagens Dagens Nyheter? Vi väntar.
Herr talman! Jag skall försöka utveckla den socialliberala politiken. Det jag inte hinner med på tre minuter kommer min partivän Anne Wibble att fortsätta med i sina inlägg senare i debatten. Göran Persson kanske har tagit del av den fördelningspolitiska bilaga som är fogad till kompletteringspropositionen. Den visar tydligt att fördelningspolitiken har varit framgångsrik under dessa år. De rikaste har faktiskt blivit fattigare eller i varje fall mindre rika, och de allra fattigaste har blivit mindre fattiga. Det finns ingen grund för påståendet att regeringen har fört en orättfärdig fördelningspolitik. Allt det vi gör ingår i en plan för att rädda välfärden. Det allra viktigaste vi kan göra för välfärden är att rädda jobben. Varje förslag kan analyseras utifrån det perspektivet. Vi har en stark historia på detta område. Trots den ekonomiska kris som ni tillsammans med världskonjunkturen hade försatt oss i när denna regering trädde till, har vi genomfört en rad förbättringar av välfärden: en stor handikappreform, vårdköer som är avbetade, utbyggnad av barnomsorgen, förbättrad familjepolitik och mycket annat. Vi skäms inte för fördelningspolitiken. Det är helt riktigt att det inte finns något nytt i Anne Wibbles artikel i Dagens Nyheter i dag. Det intressanta med pensionsfrågan är att Socialdemokraterna är med på vagnen. Ni delar uppfattningen att det är ett bekymmer att vi har ett underskott i pensionssystemet. Ni har skrivit på att det kan komma att kräva åtgärder. Skillnaden mellan oss är möjligen att vi tycker att det i en demokrati är naturligt att stora, viktiga samhällsfrågor diskuteras före valet. Ni tycks föredra att de diskuteras efter valet. Detta är en viktig fråga. Då är det rimligt att också redovisa vilka alternativ som står till buds, om man skall ta itu med problemet.

Herr talman! När vi tog över regeringsmakten för tre år sedan upplevde vi en ekonomi i fritt fall. Det var en utveckling som påbörjades 1989--1990 och alla kurvor vände nedåt. Det är bara i de socialdemokratiska partihögkvarteren som man tror att utvecklingen vände den 1 oktober 1991. Vi ser nu hur utvecklingen har vänt uppåt. Siffrorna och kurvorna pekar åt rätt håll, även om vi fortfarande har en lång och svår väg att vandra. Vi har också lärt oss hur internationellt beroende den svenska ekonomin är. Den senaste tidens ränteuppgång, som blivit speciellt stark i Sverige, visar just beroendet av omvärlden. Men den visar också att arbetet med saneringen av statens finanser, vid sidan om opinionsbildningen för ett ja till EU, måste fortsätta med oförminskad styrka även i en konjunkturuppgång. Det utvidgade saneringsprogrammet utgör en miniminivå och kan t.o.m. vara otillräckligt om inte realräntan närmar sig de nivåer som kalkylerna i kompletteringspropositionen bygger på. Det är därför utomordentligt oroande att Socialdemokraterna inte redovisar hur de ser på den långsiktiga saneringen av statens finanser. Socialdemokraterna aspirerar ju på regeringsmakten efter höstens val! Det är inte vilket oppositionsparti som helst. Den osäkerhet detta medför, med tanke på de nuvarande opinionssiffror som Socialdemokraterna har fått, innebär åtskilliga räntekostnader för staten och de enskilda hushållen. Socialdemokraternas reservation till dagens betänkande är full av retorik, men tom på besked. Det gäller också Göran Perssons tal i kammaren. Han försöker sprida illusionen av en socialdemokratisk regering som kan återföra Sverige till ekonomisk balans och utrota arbetslösheten utan att det kostar på. Därför är det socialdemokratiska budgetalternativet för det kommande budgetåret ihåligt. Finansdepartementets granskning visar också att förslagen skulle försvaga statens finanser med 11 miljarder kronor. Därtill skall läggas ökade utgifter för kommunerna med närmare 5 miljarder för att genomföra de olika förslagen i s-motionerna. Som lök på laxen ges förespeglingar om framtida utgiftsökningar på 13 miljarder kronor. Ett uppskjutande av budgetsaneringen innebär att statsskulden skulle växa snabbt. Mot slutet av 90 talet skulle Socialdemokraternas icke-politik medföra att skulden skulle bli 460 miljarder kronor högre än med regeringens politik. Bara räntekostnaderna på denna skuldökning skulle kosta skattebetalarna 40 miljarder kronor varje år, vilket är mer än vad exempelvis hela barnomsorgen kostar i dag. Vi kristdemokrater tar avstånd från denna lättsinniga och djupt oetiska politik. Att på detta sätt vältra över ansvaret för statens finanser till kommande generationer eller mörka med de besparingsförslag man har men inte vågar visa upp är inte etiskt försvarbart. Herr talman! SCB presenterade nyligen en rapport över välfärdsutvecklingen för ungdomar mellan åren 1975 och 1991. Det var en rapport till Generationsutredningen, som jag själv leder, och till regeringens Barn och Ungdomsdelegation. Statistiken visar tydligt ungdomsgenerationens trendmässiga eftersläpning i ekonomiskt avseende under ett par årtionden. Det är fråga om årtionden då Socialdemokraterna i stor utsträckning har haft ansvaret för politiken. Dagens ungdomar konfronteras med strukturella förändringar som innebär ökade krav på utbildning, försämrade möjligheter till arbete, etc. Samtidigt har dagens ungdomsgeneration fått uppleva kontrasten mellan den optimism som rådde under 80-talets uppblåsta högkonjunktur och de betydligt kärvare förutsättningar som hittills dominerat 90-talet. Konsekvensen blir att det i hög grad är ungdomsgenerationen som får bära bördorna efter 1980-talets ekonomisk-politiska försummelser. Kommande generationer riskerar få bära en ännu tyngre börda om vi inte tar itu med budgetunderskottet. Saneringen av de offentliga finanserna har tydliga effekter ur ett generationsperspektiv. Frågan är om vi har den insikten och tar det ansvar som vilar på oss här och nu, eller om vi gör som vi gjort i 20 års tid -- skjuter problemen framför oss och låter våra barn och barnbarn betala notan. Vi pratar ofta om fördelningspolitik mellan olika grupper just nu. Men vi kanske i större utsträckning borde tala om fördelningspolitik i ett generationsperspektiv. Herr talman! En annan -- och mer positiv -- tolkning av Socialdemokraternas icke-politik är att den egentligen visar en stor samstämmighet med regeringen. Självfallet inte i retoriken -- det har vi fått se prov på i dag -- men i praktisk handling. I åtskilliga obekväma förslag som regeringen har lagt fram under den gångna mandatperioden har socialdemokratin plockat opinionspoäng genom att i ett första skede agitera emot. Men frågan är om Socialdemokraterna vill riva upp en enda av de budgetförstärkningar på 90 miljarder kronor som riksdagsmajoriteten, under Socialdemokraternas högljudda protester, röstat igenom. Som exempel kan nämnas den sänkning av statsbidrag till kommuner och landsting som regeringen och riksdagsmajoriteten i ett extremt ansträngt statsfinansiellt läge beslutade om hösten 1992. Inte i någon av de ekonomiska motioner eller budgetalternativ som presenterats av Socialdemokraterna sedan våren 1993 har en enda krona av denna indragning återförts till kommunsektorn. Tvärtom medför miljarder kronor. Därtill skall läggas Socialdemokraternas motstånd mot vårdnadsbidraget, som enligt beräkningar i flera kommuner balanserar kostnaderna för införandet av den barnomsorgslag Socialdemokraterna är för. Enligt Kommunförbundets beräkningar uppgår kostnaderna för barnomsorgslagen till drygt 2 miljarder kronor. Det går att diskutera siffran, men det står utom allt tvivel att det är fråga om en kostnad. Sammantaget innebär alltså Socialdemokraternas förslag en försvagning av kommunernas ekonomi på upp till 7 miljarder kronor nästa år. Vidare kan man lägga till de 2 miljarder kronor som Socialdemokraterna vill spara på att gå emot det nya a-kassesystemet. Det innebär att färre kommer att omfattas av försäkringen och av dem som omfattas kommer färre att få inkomstrelaterade ersättningar. Med socialdemokratisk retorik skall detta innebära högre utgifter för socialbidragen för kommunsektorn. Så sent som nu i veckan lovade Göran Persson att inte en enda krona kommer att tillföras kommunsektorn om Socialdemokraterna får regeringsansvaret i höst. Hur har Göran Persson tänkt att kommunerna skall klara detta? Det är fråga om minst 7 miljarder kronor i ökade utgifter utan mer pengar från staten. Skall det ske med hjälp av skattehöjningar eller med besparingar på vård och omsorg? I Kommunaktuellt den 19 maj finns en beskrivning av den socialdemokratiska kommunkonferensen. Reportern skriver inlevelsefullt: ''Och nu inträffar det märkliga. Drygt 500 socialdemokratiska kommun och landstingsföreträdare, som i tre år ständigt kritiserat de borgerligas besparingar, möter plötsligt samma påståenden från Göran Persson med stormande applåder. -- Det är politik det, säger Göran Persson nöjt, när vi träffas senare på eftermiddagen.'' Jag vill betacka mig för den typen av politik. Jag anser att det är ett grovt dubbelspel. Men det är en betecknande beskrivning av hur Socialdemokraterna agerar när det gäller kommunernas ekonomi. Jag är också bekymrad över kommunernas ekonomi. Vi kds:are jobbar i kommuner och landsting på att försöka hantera den ekonomiska situationen så bra som möjligt, dvs. klara både de stora problemen med de offentliga finanserna och prioritera pengar till vård och omsorg. Vi ser inte lättsinnigt på detta. Men jag tror uppriktigt sagt att kommunsektorn kommer att få det ännu värre med en socialdemokratisk majoritet vid makten. Alla indragningar för kommunsektorn på 30--35 miljarder kronor under 80-talet visar att Socialdemokraterna har erfarenhet och trovärdighet på det området. Jag kan ta ett annat exempel. Det gäller sänkningen av ersättningsnivån i a-kassesystemet. Då agiterade Socialdemokraterna både här i kammaren och inför demonstrerande folkmassor att detta skulle man aldrig ställa upp på. Några månader senare accepteras sänkningen. På punkt efter punkt skulle jag kunna räkna upp de olika besparingar som har genomförts under Socialdemokraternas protester men som i faktisk handling accepteras. Man föreslår faktiskt ingen annan politik i de konkreta yrkandena. Kommer Socialdemokraterna att sjösätta sin ickepolitik efter valet? Jag tror faktiskt inte det. Göran Persson och den socialdemokratiska ledningen inser givetvis att handlingsutrymmet är mycket begränsat i den ekonomiska situation landet befinner sig i. I stället kommer den nuvarande regeringens politik i allt väsentlig fullföljas, förutom några symbolbeslut. Givetvis kommer detta att ackompanjeras av stora retoriska åthävor. För Sveriges skull, med tanke på dagens opinionssiffror, måste jag instämma i Marian Radetzkis fråga på DN-debatt häromdagen. Kan vi lita på att Socialdemokraterna bluffar? Herr talman! Det finns ingen patentmedicin med vilken man kan lösa det sysselsättningsproblem som vi brottas med. Arbetslösheten måste angripas med en samlad strategi bestående av flera olika delar. Vi kristdemokrater ser fyra viktiga komponenter i en sådan strategi: Den första komponenten är en fortsatt politik för varaktigt låga räntor som skapar förutsättningar för investeringar och nya jobb. En förutsättning för detta är en kraftfull sanering av de offentliga finanserna, som kan skapa trovärdighet för den svenska ekonomin. Den andra komponenten är ett gynnsamt klimat för småföretag och nyföretagande. Det gäller skatter, riskkapitalförsörjning, innovationsstöd m.m., men också attityder och utbildningsfrågor. Den tredje komponenten är arbetet inom den informella sektorn, inte minst när det gäller tjänster riktade mot hushållen, vilka måste göras tillgängliga för arbetsmarknaden. Här har vi problem med de höga skattekilarna på arbete som måste sänkas, gärna i samband med en skatteväxling med höjda skatter på miljöbelastande utsläpp, begränsade naturresurser och energi. Ett annat sätt är ett införande av en s.k. u-skattsedel, där ungdomar upp till 25 år ges möjligheter att utföra hushållstjänster, med lägre arbetsgivaravgifter och ingen moms. Det skulle kunna vara ett första steg för att kunna öppna hushållsmarknaden för nya jobb. Den fjärde komponenten är en långsiktig satsning på utbyggd infrastruktur, alltifrån vägar och järnvägar till modern informationsteknologi och andra liknande områden. En sådan politik har inletts och skall fullföljas. Lika viktigt är det att utbildningsväsende och forskning får erforderliga resurser. Ett medlemskap i EU är självklart också en viktig del i en långsiktig satsning på en ekonomisk utveckling. Herr talman! Jag har i mina tidigare tal i finansdebatterna berört sambandet mellan ekonomi och etik. Tyvärr har detta resonemang inte mött så stort intresse från övriga debattörer. Men för första gången har denna regering nu fört in dessa resonemang i finansplanerna. I kompletteringspropositionen står det: ''Att från generation till generation överföra allmänt accepterade sociala normer och spelregler är en billig metod för samhällsekonomisk effektivitet jämfört med en växande rättslig reglering av det ekonomiska livet. Samhällets förankring i en god etik är därför av central betydelse för en väl fungerande ekonomi. Denna insikt måste prägla politikens alla områden.'' North har i sin forskning visat sambandet mellan väl fungerande normer och spelregler samt låga transaktionskostnader, vilket i sin tur är av central betydelse för ett lands långsiktiga ekonomiska utveckling. Låt oss därför inte isolera debatten om ekonomisk utveckling till att bara handla om siffror, bidrag och skattesatser, utan låt oss inse att en väl fungerande marknadsekonomi kräver en etisk grund och spelregler som ytterst bestäms av värderingar, rättssystem och moral. Det är också bara på det sättet som vi i längden kan skapa en mänsklig ekonomi som sätter människan i centrum. Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande FiU 20.

Herr talman! Först konstaterar jag att Stefan Attefall uppenbarligen har bytt regering till hösten. Även om vi socialdemokrater har ett gott opinionsstöd föredrar vi faktiskt att genomföra valrörelsen innan vi tar ut en valseger. Men Attefalls stämningsläge säger väl något om det borgerliga blockets situation. Stefan Attefall ondgjorde sig över ett möte som jag haft i Kalmar. Men det jag gjorde i Kalmar, Attefall, var att möta alla dem som sliter med vård och omsorg och med utbildning i landsting och i kommuner. De har haft tuffa år. Jag, som socialdemokratisk ekonomisk talesman, betraktar dem som nödvändiga medarbetare för att landet skall kunna tas ur den ekonomiska krisen. Jag sade till dem att bördorna skall fördelas rättvist. Det gör att de ställer upp på kärva år framöver. Det ni kristdemokrater aldrig begripit är att ni lagt bördorna på de svagaste. Ni har trott att man skulle tåla sig. Men vi socialdemokrater har visat att den politik som regeringen har fört är djupt orättvis och i den meningen oetisk. Jag säger till alla dem som arbetar i kommuner och landsting att vi vänder på det perspektivet, att vi höjer de kapitalskatter som orättfärdigt sänkts, att vi ser till att de sociala reformer som kds har varit med och drivit igenom, och som har gjort att budgetunderskottet byggts på, rivs upp och att vi ser till att ett finansdepartement återupprättas, så att det finns en central faktor i regeringskansliet som bevakar ekonomin. Det är ett språk som dessa människor begriper. Bördorna fördelas nämligen rättvist, och det finns någon som ytterst ansvarar för att de svagaste i samhället inte kommer i kläm. Då får man applåder på en socialdemokratisk konferens, något som Stefan Attefall aldrig kommer att få uppleva. Låt mig komma tillbaka till dagens stora fråga, nämligen finansministerns plan. Jag skulle vilja veta om kds står bakom planen såsom den presenteras i dagens morgontidningar. Det vore rimligt med ett besked från Attefall på den punkten.
Herr talman! Jag förstår att Göran Persson talade ett språk som de som var på den socialdemokratiska kommunkonferensen förstår. Vi har fått smakprov på det språket här i kammaren under förmiddagen. Och jag måste erkänna att jag är litet imponerad av Göran Perssons retoriska talanger. Problemet uppstår när man börjar lyssna på vad han säger. Det blir då problem med att få ut något väsentligt och substantiellt av det. Det är tydligt att de socialdemokratiska kommunpolitikerna är uppfostrade i Göran Perssons retoriska anda. Man blir nöjd med retorik, och man bryr sig inte om det substantiella innehållet. Det substantiella innehållet är nämligen att Socialdemokraterna kommer att försämra kommunens ekonomi med ca 5--8 miljarder kronor, om de får driva sin politik. De projekt som socialdemokraterna vill ha i gång, t.ex. byggen, skall ju betalas med investeringsstöd. Resten av pengarna skall skjutas till från kommunala kassor. De skall tas från vård och omsorg, för att en finansiering skall kunna ske. Jag skall gärna svara på frågan om hur vi ser på artikeln i DN. De områden som finansministern tar upp och den allmänna diskussion som hon för är sådant som återfinns i kompletteringspropositionen. Det förekommer också en del egna bedömningar och preciseringar som ännu kanske inte är diskuterade till alla delar. Det förekommer kanske också nyanser och olika synsätt. Men inför valet kommer vi att vara tydligare än vad man är i kompletteringspropositionen. Frågan är om vi kan åstadkomma en positiv tävlan. I ytterligare ett steg har finansministern här försökt att precisera en del av de tankar som hon har. Det ankommer också på de övriga i regeringen att inför valet aktivt försöka informera så mycket som möjligt. Men kommer Socialdemokraterna att göra det? Man hör bara frågor från Socialdemokraternas sida. Det ges inga svar, inga besked. Frågan är om inte svenska folket förr eller senare kommer att se igenom de retoriska dimmorna och börja förstå att det parti som har goda opinionssiffror just nu, och som aspirerar på regeringsmakten, är tomhänt; Socialdemokraterna har inga besked och kommer, tvärtom, att attackera kommunerna ännu hårdare med sin politik, vilket kommer att slå mot exempelvis vården och omsorgen. Fördelningspolitiken jobbar vi ständigt med; det kan jag försäkra Göran Persson. Vad gäller vårdnadsbidraget är det faktiskt barnfamiljer med mycket små omständigheter som kommer att få en välkommen förstärkning av sin kassa. De lyxhemmafruar som Göran Persson tror existerar, och som plötsligt skall få några slantar, finns nog mest i socialdemokraternas sinnevärld, inte i verkligheten. Det är ett fördelningspolitiskt språk som människor, inte minst ute i glesbygden, förstår; det kan jag tala om för Göran Persson. Jag är ju själv västerbottning. Göran Person är välkommen att följa med mig på några valmöten i Västerbotten. Han kommer då också att få möta dessa människor.
Herr talman! Jag hoppas att Stefan Attefall, med den goda etik han besitter, talar om var han lånar pengarna för att finansiera sina sociala reformer. Det är faktiskt den springande punkten i kritiken, utöver jämställdhetsperspektivet. Det är det första. Det andra är att jag mycket väl tror att Stefan Attefall ägnar sig åt fördelningspolitiska resonemang och att kds kämpar med den saken. Med tanke på resultatet kanske vi skall önska oss litet mindre aktivitet på den kanten i fortsättningen. Det finns ett givet samband mellan kommunal ekonomi och arbetslöshet. Jag, som har varit kommunalråd i en lågkonjunktur, vet hur eländigt trängd den kommunala ekonomin blir när arbetslösheten stiger. För varje krona som en kommun kan lägga, tillsammans med staten, på att trycka ner den öppna arbetslösheten minskar också andra kommunala utgifter i motsvarande mån. Så ser sambandet ut. Det vet alla som har sysslat med det här. Därav blir det en uppslutning från dem som i praktiken skall möta arbetslösheten ute i kommunerna. Det är inte svårt att begripa. Däremot var det ett intressant besked som Attefall lämnade om dagens DN-artikel. Han sade att kds kan ställa upp på huvuddragen i den. Men det fanns nyanser och en del betoningar i den, om jag uppfattade det rätt, och kanske en del förslag, som inte var fullt ut förankrade i kds. Eftersom Attefall har sagt A, dvs. att det finns en del som inte är fullt ut förankrat i kds, är det bra om han också säger B, och talar om vad det är i den s.k. planen som kds inte ställer upp på. Det som inte nämns av Stefan Attefall får man anta att kds sluter upp bakom, dvs. Var så god! Tala om var ni står! Det är uppenbarligen det som svenska folket förväntar sig av den här debatten.
Herr talman! Göran Persson är återigen orolig för finansieringen av vårdnadsbidraget. Han har varit orolig för det under lång tid. Svaret är detsamma som förut. Om en regering har en långsiktig utvecklingsstrategi, lägger man ut ramarna för budgetarbetet. Sedan minskar man de ramarna för att kunna inrymma också vårdnadsbidraget. I den meningen är det finansierat i budgetarbetet. Man kan tycka att vi inte har råd med en sådan utgift när vi har ett budgetunderskott. Nej, men då kan man säga samma sak om höjt u-landsbistånd, handikappreform eller andra saker. Det skulle vara intressant att veta vilka andra saker i budgeten som Socialdemokraterna skulle säga nej till som de nyligen i alla väsentliga delar har röstat igenom i kammaren när det gäller det som jag räknade upp. Jag nämnde inte de dynamiska effekter som jag tror att vårdnadsbidraget kan skapa. Jag tror att det blir en positiv sak i efterhand. Jag vill alltså inte använda begrepp som dynamiska effekter i mitt räkneexempel, som Socialdemokraterna gör i sin ekonomiska motion. De tror t.o.m. att ökade utgifter har en positiv effekt för statsfinanserna. Jag vill ge ett exempel på en sak som vi inte är klara över om vi ställer upp på, och det är ökade egenavgifter i pensionssystemet, utöver vad vi har kommit överens om i pensionsuppgörelsen. Men vi inser också, som Lars Leijonborg var inne på, att pensionssystemet är underfinansierat och att vi måste göra någonting åt det. Det inser säkert Socialdemokraterna också, men de vågar inte erkänna detta. Frågan är återigen: Skall vi anordna en tävling, Göran Persson? Socialdemokraterna får presentera sina preciseringar utifrån Wibbles DN-artikel, och kds och de andra regeringspartierna får också göra det, exempelvis före den 20 augusti 1994. Kan vi ta varandra i hand på det så skall jag ställa upp i den tävlingen. Men orkar Socialdemokraterna? Jag är rädd för att de inte gör det. Men det vore välkommet, inte minst för att ge väljarna raka besked före valet. Men då kanske en och annan väljare upptäcker att Socialdemokraterna inte har någon bättre medicin för att lösa Sveriges problem än regeringspartierna har, dvs. tuffa och svåra beslut, som långsiktigt leder till en sund ekonomi, nya jobb och bättre välfärd för oss alla. Man måste faktiskt jobba för att få någonting i framtiden. Nu är vi inne i en arbetsam process, och vi måste ta ansvaret. Vi skall inte bara tro att det finns gottpåsar att dela ut till höger och vänster, som Socialdemokraterna säkert kommer att försöka ge sken av på gator och torg. Men i sina skrifter undviker de att precisera, och godkänner snarare indirekt de tuffa och smärtsamma beslut som riksdagsmajoriteten har tvingats fatta. Det är beklagligt att det skall vara så här, men tydligen är detta något slags väl beprövad taktik från Socialdemokraternas sida, därför att de har lärt sig att man vinner val genom att köra med falska förespeglingar. Kjell-Olof Feldts bok är ett vittnesbörd om detta. Tydligen försöker de använda den medicinen igen. Det är beklagligt. Göran Persson är inget undantag från tidigare socialdemokratiska finansministerkandidater.

Herr talman! Det är tillfredsställande att man från många partier nu talar om olika sätt att förbättra finanserna och att man börjar vara bekymrad. Samtidigt har det utvecklats en ny debattform. Man viftar med tidningar. Om det möjligen är Expressens sjunkande upplaga som oroar någon vet jag inte, men här har förekommit DN och Expressen. Jag tänkte ta fram Svenska Dagbladet, ett ganska färskt exemplar, från i går, den 9 juni. Där har en mycket känd kds:are uttalat sig. Det är min gamle vän Alf Svensson som har skrivit att det är dags att ompröva biståndet till Afrika. Sedan kommer en uppräkning, som jag själv har framfört tidigare här i kammaren utan någon större framgång. Jag läste artikeln två gånger innan jag trodde att det som stod där var sant. Det talas om att man enligt Världsbanken har spenderat 12 miljarder dollar årligen på import av vapen i Afrika. Det talas om att ledarna, oftast inte de folkvalda, har startat inbördeskrig och inhemsk förföljelse samt att det förekommer kraftig korruption. Han räknar upp några despoter, som Amin, Bokassa och Mobutu -- som jag antar har fått Serafimerorden. Allt detta har skett med givarsamfundets goda minne, osv. Det här är alla tiders. Samtidigt som min fru nu går med i kds, har jag förstått att Alf Svensson går med i Ny demokrati. Jag skulle vilja ställa en mycket enkel fråga till Stefan Attefall, och jag förmodar att svaret är ja: Står kds bakom Alf Svenssons artikel? Den innebar ett nytänkande, vilket jag kan hålla med om att Wibbles artikel inte gjorde.

Herr talman! Ian Wachtmeister sade i sitt anförande att alla verkar bli nydemokrater, från olika utgångspunkter. Han exemplifierade med just Alf Svenssons artikel. Det är klart att Ian Wachtmeister kan önska sig att alla blir nydemokrater, samtidigt som tydligen ingen i nydemokraternas riksdagsgrupp längre är det -- eller också har de tre olika åsikter, om inte fler. Ian Wachtmeister har litet svårt att förstå kristdemokratisk biståndspolitik. Jag kan inte alla detaljer i den artikel som han refererar till, men principerna och resonemangen ställer jag självfallet upp på. Det handlar om att jobba för att effektivisera biståndspolitiken. Jämfört med hur Socialdemokraterna har skött den, har kds, som har ansvaret för biståndspolitiken, gjort stora insatser. En väsentlig skillnad mot den nydemokratiska biståndspolitiken är att vi vill jobba för att förbättra befintliga biståndsinsatser och också höja anslagen. Vi vill inte sänka ambitionsnivån och sänka ersättningsnivåerna. Ian Wachtmeister tar misslyckanden och felsteg till intäkt för att sänka bistånd eller för att undvika att ge bistånd. Vi tar det till intäkt för att effektivisera och hitta nya metoder, inte för att släppa engagemanget och ambitionsnivån. Det är på det sättet man skall läsa Alf Svenssons artikel i Svenska Dagbladet. Svårare än så är det inte. Jag kan också säga till Ian Wachtmeister att vi visst är bekymrade för statsfinanserna -- det har vi varit hela tiden. Det är därför som regeringen har lagt fram många smärtsamma men nödvändiga förslag om budgetförstärkningar, både besparingar och intäktshöjningar. Problemet med Ian Wachtmeisters parti, eller hans f.d. partikamrater, är att man lägger fram sina förslag utan att bry sig om vad som är politiskt möjligt att få igenom. Sedan röstar man kors och tvärs i kammaren. Resultatet blir ökade offentliga utgifter. Det som är intressant är att se vad som blir resultatet av den politik man för, inte bara vad man tänker i kammaren. Det är också en punkt som Ian Wachtmeister kan begrunda när han tar semester och funderar över vad han har uträttat som partiledare för Ny demokrati.
Herr talman! Jag är djupt rörd över herr Attefalls intresse för min semester, och den omsorg och godhet detta visar -- som vanligt från kds. Låt mig vad gäller bistånd säga att jag tar upp det i finansdebatten av det skälet att det handlar om pengar, väldigt stora pengar. Därför måste man göra någonting åt det. Jag tycker att de kds:are som har jobbat med biståndet, Alf Svensson och Alf Samuelsson, har blivit bättre och bättre. Jag tror att ni själva allihop allteftersom tiden går kommer att inse att det inte går att fortsätta med saker som ni själva ser är dumheter. Det har varit populärt här att framställa Ny demokrati som det onda som har kommit in i denna församling. Kds skall då vara det goda. Jag vill då bara säga: Till sist hinner verkligheten i kapp och man börjar se hur det ser ut ute i världen -- vart pengarna går, vad man har ställt till med. När man själv befinner sig i ett mycket besvärande statsfinansiellt läge är det klart att man drar slutsatser av det -- det utgår jag ifrån. Jag känner herr Attefall som en man som kan tänka klart, och jag föredrar att förbli i den tron.
Herr talman! Jag tackar för den komplimangen. Jag skall begrunda den på min semester. Jag vill också passa på att citera ur Ny demokratis reservation till dagens betänkande. Där står: miljarder kronor och omfördelas till förmån för bl.a. de baltiska staterna.'' Det innebär att vi först skall halvera biståndet och sedan ta av det som är kvar och lägga mer av det på de baltiska staterna. Det innebär en besparing på biståndet till de andra delarna av vår värld på 8--10 miljarder kronor. Vi ställer inte upp på den politiken. Om man bor i Afrika behöver man hjälp och stöd, men hjälpen och stödet måste utformas på sådant sätt att de ger resultat. Det är som ett led i det arbetet som man skall se Alf Svenssons och kds engagemang och insatser på biståndspolitikens område. Jag vill ta tillfället i akt och tacka Ian Wachtmeister för hans tid i finansutskottet. Jag brukar ibland säga att det enda jag kan bli känd för är att jag har suttit bredvid Ian Wachtmeister i finansutskottet. Det är alltid något. Tack för den tid som varit!

Herr talman! Man kan ju fundera en del över vad som är bakgrunden till det ideologiska närmande mellan Ny demokrati och kds som vi har bevittnat i det senaste replikskiftet. Jag tänkte påminna om en annan välkänd kds:are, nämligen Jerzy Einhorn. De mest pregnanta inläggen om långsiktigt sparande, inte minst inom vården, som jag har tagit del av i medierna har författats av Jerzy Einhorn. Jag skulle gärna vilja veta vad han tänker i de frågor som vi har diskuterat här i dag. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och sade att man inte längre tänkte tillåta att de sjuka låg i korridorerna. Jag tror att Stefan Attefall känner till hur den kommunalekonomiska situationen i Göteborg ser ut; där genomgår inte bara sjukvården utan också skolan en djup kris.

Med de resurser ni är villiga att anslå kommer kvaliteten att försämras; det är ingen mänsklig vård som kommer att kunna ges med de pengarna. Kommunförbundet har skrivit brev till oss om att man vill ha 5 miljarder som kompensation för de ökade kostnader som vi har lagt på kommunerna, bl.a. genom barnomsorgslagen. Vårdnadsbidraget skulle enligt Stefan Attefall spara in dessa pengar. Jag har talat med Kommunförbundets representanter också efter det att beslutet om vårdnadbidraget fattades. De är enligt vad jag har förstått inte villiga att dra tillbaka sin skrivelse. Jag tror inte att kds:arna i Kommunförbundet har någon annan mening -- i så fall vill jag ha besked om det från Stefan Attefall.
Herr talman! Johan Lönnroth hade bevittnat ett närmande mellan Ny demokrati och kds. Det enda närmande jag har upptäckt är det som vi genomför när vi -- Ian Wachtmeister och jag -- sätter oss bredvid varandra i finansutskottet. Närmare än så blir det kanske inte heller. Jerzy Einhorn och Stefan Attefall hyser samma oro för situationen i vård och omsorgssektorn, tror jag. Jag har inte upplevt att vi har haft några större meningsskiljaktigheter på den punkten. Vi har problem i en del kommuner. Göteborg är en sådan kommun. Haninge är ett annat exempel, och det finns ytterligare något. Men vi har inte problem när det gäller vård och omsorg i de flesta kommuner i landet. På den punkten kan jag faktiskt hålla med Göran Persson om slutsatserna i hans rapport, där han skriver att han bedömer att de besparingar som skett inte har orsakat några generella kvalitetsförsämringar i kärnverksamheterna. Det är riktigt att vi har problem att hantera situationen i vissa kommuner. Men Johan Lönnroth vet ju också att kristdemokraterna i Göteborg har sagt nej till de besparingar som föreslagits. Göteborgs kommun lider av speciella ekonomiska problem som beror på många olika faktorer, inte minst på att man undvek att ta tag i problemen på 80-talet, när det i Göteborgs kommun fanns en majoritet som stod Johan Lönnroth mycket nära. Det parti som Johan Lönnroth hela tiden försöker fria till men som aldrig bryr sig om att svara på frieriet förorsakar en sämre situation i kommunsektorn -- jag försökte säga det i mitt huvudanförande här i kammaren. Johan Lönnroth borde därför söka sig närmare kristdemokraterna än socialdemokraterna. Vi har åtminstone uttalat att vi inte vill försämra det ytterligare. Jag säger inte att vi har en problemfri utveckling i alla kommuner, men det här är en situation som man måste prioritera på lokal nivå, och sedan måste statsmakterna följa det mycket noggrant. Vi har ett nytt kommunalskatteutjämningssystem på gång till nästa år, och det måste också ta hänsyn till de här sakerna, inte minst Göteborgs ekonomiska problem. Men Johan Lönnroth måste också inse att det finns ett stort svart hål i statsfinanserna. Springer man förbi den faktorn blir man inte seriös i diskussionen om kommunernas ekonomi heller, och det är Johan Lönnroths och Vänsterpartiets stora problem.
Herr talman! Kds:arna i Göteborg säger nej till besparingarna inom vården, och så beter sig kds:are runt om i kommuner och landsting. Det är ett dubbelspel: Kommunalpolitiskt uttrycker man en uppfattning, men här i riksdagens uttrycker kds:arna regeringens linje, vilket är att 100 000 Vårdnadsbidraget är ingen ekonomisk hjälp för kommunerna -- tvärtom belastar det statsfinanserna och höjer räntorna. Det innebär därmed också ökande problem för kommunerna. Det finns ingen kvinna som frivilligt går från sitt jobb eller lämnar sin barnomsorg för att få dessa pengar i vårdnadsbidrag. De räcker inte till det! Stefan Attefall tyckte att jag skulle närma mig honom och kds. Det är nog ganska svårt, det. Han talade om etik och moral; det gör ju kds:arna gärna och mycket. Jag kom att tänka på ett bibelcitat om att mannen skall vara sin kvinnas huvud eller någonting sådant. Det är flera inslag i just den etik och moral som kds och Stefan Attefall står för som är mig djupt främmande. Det är t.ex. sådant som uttrycks genom vårdnadsbidraget och det som uttrycktes i debatten om partnerskap häromdagen där man ville hindra homosexuella människor att få sina rimliga mänskliga rättigheter. Detta gör att jag aldrig kommer att kunna närma mig ett parti som kds. När det gäller många av de ekonomiskpolitiska frågorna och även andra frågor kan det nog vara ett ganska litet avstånd mellan mig och Stefan Attefall. Men de djupa moralfrågorna -- det som handlar om människans frihet och framför allt kvinnans rätt till frigörelse -- gör att jag aldrig kommer att kunna närma mig det partiet.
Herr talman! Vi skall kanske inte föra upp debatten på någon högre teologisk nivå. Jag tycker att Johan Lönnroth noggrannare skall studera det som han kritiserar och en gång till fundera igenom detta innan han uttalar sig kategoriskt. Johan Lönnroth nämner vårdnadsbidraget. Trots att Johan Lönnroth anser att vi för en hemsk politik gentemot kvinnor är det fler kvinnor än män som röstar på kds. Det kan vara en indikation på att det kanske inte är så tokigt som Johan Lönnroth tror. Johan Lönnroth säger att vårdnadsbidraget höjer räntorna. Det tyder på att han plötsligt tror att offentliga utgifter kan påverka räntorna. Det är en intressant insikt som han här försöker utveckla. Denna insikt kanske vi kan få se mer av i nästa ekonomiskpolitiska motion från Vänsterpartiet. Självfallet kommer vårdnadsbidraget på marginalen -- det handlar om marginalen i och med att beloppet är ganska lågt -- att kunna påverka föräldrarna när de exempelvis väljer mellan att vara hemma någon månad extra med sitt barn eller att gå ut i förvärvsarbete. De kanske väljer en annan barntillsyn än vad de annars skulle ha valt. Det vet vi inte. Det är intressant att dessa beslut inte skall fattas av kommunpolitiker utan av föräldrarna själva. Om det får sådana här effekter blir det också positiva effekter för kommunernas ekonomi. Då slipper kommunerna kanske att bygga ut någon annan barnomsorg. De kan behålla en bra kvalitet på den kommunala barnomsorgen, och de behöver inte trycka in för många ungar på avdelningarna. Tyvärr kanske många kommuner har fått göra det i alltför stor utsträckning. Vi i kds prioriterar annorlunda i kommunerna, t.ex. när det gäller vård och omsorg, än vi gör centralt. Vitsen med det statsbidragssystem som finns är att det skall finnas utrymme för en lokal prioritering. Kristdemokraterna i Göteborg har valt en annorlunda inriktning på den kommunala ekonomin än moderaterna, som har huvudansvaret, har gjort. Göteborgs kommun har, som jag sade, speciella problem. De generella problemen ser inte ut som i Göteborg. Det finns, som sagt, en kommunalskatteutjämningsutredning. Den kommer att lägga fram ett förslag. Jag förväntar mig att den tar hänsyn till den speciella situation som vissa kommuner befinner sig i. Vi följer självfallet dessa frågor noggrant. Detta är ingenting som vi tycker är enkelt och lätt, men jag försökte säga att det är naivt att tro att ökade utgifter från staten löser alla problem. Det synsättet präglar tyvärr Johan Lönnroths inlägg och

Herr talman! Detta år står Sverige inför två vägval. Den 18 september står valet mellan en framtidens politik som fångar chanserna till framtidsjobb i framtidsbranscher och en gårdagens återställarpolitik som med skatter och regleringar förstör möjligheterna till nya jobb. Den 13 november står valet mellan en öppenhetens politik, där Sverige är med och formar framtiden i Europa, och en maktlöshetens politik, där Sverige isolerar sig. Båda dessa val är avgörande för Sveriges framtid. Det gäller jobben. Vi måste få fram en halv miljon nya jobb under 90-talet. Det kräver mycket goda villkor för företagande och investeringar i Sverige. Det gäller välfärden. Våra barn och barnbarn skall inte tvingas betala allt högre skatter för en allt sämre välfärd. Att stoppa ökningen av statsskulden och skapa balans i de offentliga finanserna kräver kraftfulla åtgärder -- som måste vidtas. Socialdemokraterna lämnade efter sig en ekonomi i fritt fall. Det var en arbetslöshetsbomb, en finanskris och ett budgetunderskott. Därefter har all kraft inriktats på att angripa problemen och på att ge Sverige en ny chans. Mycket har uträttats. Två viktiga steg har tagits för Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet. EES-avtalet har trätt i kraft, och förhandlingarna om ett svenskt EU medlemskap har slutförts med ett gott resultat. Omfattande åtgärder har beslutats för att komma till rätta med krisen i de offentliga finanserna. Riksdagen har fattat beslut om 95 miljarder kronor i förstärkningar, och en långsiktig plan för att sanera de offentliga finanserna har lagts fram. Socialförsäkringarna har lagts om för att stoppa kostnadsexplosionen, som skapades under Socialdemokraternas tid, och för att få fram hållbara regler som uppmuntrar arbete och sparande. Villkoren för att starta och driva småföretag har förbättrats radikalt. Skatten på företagens arbetande kapital -- deras byggnader och maskiner -- har tagits bort. Den dubbla skatten på risksparande, sparande i företag, har tagits bort. Arbetsrätten har gjorts om, så att småföretagen skall våga nyanställa. Att röja upp efter 80-talets ekonomiska haveri har tagit tid. Men vi ser nu allt fler glädjande tecken på att en utveckling mot ett ekonomiskt starkt Sverige finns inom räckhåll. Politiken ger resultat. Förbättringarna för småföretagandet, t.ex., har lett till en kraftigt ökad framtidstro bland företagare. Det har tidigare talats om en aktuell enkät som har gått ut till europeiska småföretagare. Den visar att de svenska småföretagarna numera är de mest optimistiska i hela Västeuropa. Denna optimism ger jobb. Det kom nya siffror från SCB härförleden som visar att det har skett en mycket stor ökning av sysselsättningen just i de mindre företagen. Under det första kvartalet i år ökade antalet anställda i de allra minsta företagen med 9 000 personer. Det är nästan en dubbelt så stor ökning som den i de allra största företagen. Sammantaget fick drygt 25 000 personer under denna period nya jobb i de privata företagen. De mindre och medelstora arbetsställena svarade för ungefär 20 000 av dessa nya jobb. Tre fjärdedelar av nyanställningarna skedde alltså i de mindre företagen. Jag tycker att detta är mycket bra. Göran Persson tycker tydligen att det är dåligt med nya jobb i småföretag. Han vill nämligen återgå till de gamla reglerna, med höjda skatter för företagandet och stela arbetsrättsregler. Vi vet av erfarenhet att en sådan återställarpolitik leder fel. Göran Persson! Jag och många med mig, tror jag, skulle vilja veta vad det är för fel på en politik som ger fler jobb i företagen. Göran Persson har fått flera frågor om detta i dag. Hur kan högre skatter för företagen ge fler jobb? Han har inte kunnat svara. Det finns inget svar. Det blir färre jobb. De många ljuspunkter som finns i ekonomin ger oss faktiskt ett ganska stort hopp, men det finns naturligtvis också orosmoln. Den senaste tidens ränteutveckling är ett av dem. Den talar ett mycket tydligt språk. Arbetet med att få ekonomin i balans måste fortsätta. Sverige är ju en liten öppen ekonomi som sammanflätas alltmer med omvärlden. Med den nya elektroniken kan kapital flyttas sekundsnabbt över gränserna. Sverige har ögonen på sig. Varje misstanke, Göran Persson, om avsteg från en politik för budgetsanering, förbättrat företagsklimat och prisstabilitet ger direkt utslag i högre räntor. Det är naturligt att de internationella investerarna efter den senaste tidens opinionsmätningar har riktat sina kritiska blickar mot oppositionens ekonomiska program. Vad har de funnit? De har funnit ett nej till regeringens saneringsprogram utan några alternativ, och de har funnit en lång lista på näringslivsfientliga åtgärder som förstör chansen till nya jobb. Rapporteringen i dagstidningarna och ekonomitidningarna har givit svart på vitt. En icke obetydlig del av den ränteuppgång som har skett beror på en oro för att Socialdemokraterna skall vinna nästkommande val. Regeringen har, till skillnad från Socialdemokraterna, en ekonomisk politik med konkreta åtgärder som är väl förankrade i verkligheten. Vi har satt upp ett tydligt mål. På fem år skall vi halvera arbetslösheten, och få de offentliga finanserna i balans. Det ställer mycket hårda krav på den ekonomiska politiken. Men det är bara så man kan rädda jobben och välfärden Vår lösning har tre delar. Den första är ett medlemskap i den europeiska unionen. Den andra är ett gynnsamt företagarklimat som ger nya jobb i den privata sektorn. Den tredje delen är ett budgetsaneringsprogram. Ett gott företagarklimat betyder att det måste löna sig att arbeta och satsa på företagande. Här vill, som jag sade, Socialdemokraterna gå åt rakt motsatt håll: höjda marginalskatter och dubbel skatt på just det sparande i företagen -- risksparande -- som dessa behöver för att kunna växa, investera och ge jobb. Detta är galet! Herr talman! Den tuffaste uppgift som den ekonomiska politiken står inför under de närmaste åren är saneringen av de offentliga finanserna. Det finns, som det har framgått här under förmiddagen, två sätt att förhålla sig till detta problem. Det ena sättet är att föra väljarna bakom ljuset och låtsas som om problemet inte finns. Det är fegt, och det är farligt. Så gör Socialdemokraterna! Det andra sättet är att ge ärliga och raka besked om de uppoffringar som kommer att krävas under de kommande åren. Så gör regeringen -- för att rädda jobben och för att rädda välfärden! Regeringspartierna har ett saneringsprogram som omfattar drygt 100 miljarder kronor. Mer än 25 miljarder är redan beslutade. Av de åtgärder som berör statsbudgeten återstår ca 45 miljarder kronor. Jag vill något kommentera några av de områden som kommer att beröras av de återstående delarna av programmet. Detta är en uppfordran till Göran Persson. De som lånar ut pengar till Sverige vet vilken politik regeringen för, men de vet inte vad Socialdemokraterna vill. Det skapar oro. Upp till bevis, Göran Persson! Har ni något program, eller har ni inte det? Om ni inte har det, är det stor fara å färde. De delar som kommer att beröras av den budgetsanering som jag menar är nödvändig är följande: För det första gäller det ålderspensionerna. Det nuvarande pensionssystemet ger ett årligt underskott på ungefär 20 miljarder -- det blir 15 miljarder efter gårdagens beslut. Så kan det naturligtvis inte fortsätta. Det här underskottet kan täckas på i princip tre sätt: sänkt pensionsnivå, höjda avgifter eller höjd pensionsålder. Min bedömning är att det kommer att vara nödvändigt att välja en kombination av dessa åtgärder. För det andra gäller det förtidspensionerna. Antalet förtidspensionärer har ökat stadigt under en mycket lång följd av år. Det är en omänsklig situation för de människor som är berörda. Det är också helt oacceptabelt ur statsfinansiella utgångspunkter. I kompletteringspropositionen, som behandlas i det betänkande som vi nu debatterar, föreslås åtgärder för att strama upp prövningen för beviljande av förtidspension. Det pågår inom Socialdepartementet ett arbete med fortsatt översyn av dessa regelsystem. Översynen omfattar såväl regler och ersättningsnivåer som rehabiliteringsinsatser. För det tredje gäller det den offentliga konsumtionen. En viktig del av programmet för att få balans i de offentliga finanserna är att den offentliga konsumtionen skall hållas realt oförändrad. Det betyder att kravet på rationaliseringar inom den offentliga sektorn kommer att fortsätta för att det skall vara möjligt att tillgodose medborgarnas önskemål om en bra service. Det statsfinansiella önskemålet och kravet innebär att det inte kan bli tal om någon ökning av statsbidragen till kommuner och landsting under resten av 1990-talet, inte ens i nominella tal. För det fjärde gäller det åtgärder för att hindra fusk i socialförsäkringssystemen. En aktuell undersökning från Länsstyrelsen i Stockholm visar att ungefär 70 % av dem som samtidigt fick statlig lönegaranti och bidrag från Försäkringskassan faktiskt fuskade. Det finns också rapporter om att det finns personer som jobbar svart samtidigt som de uppbär a-kasseersättning. Sådant fusk måste naturligtvis stoppas. Det är ett bedrägeri mot välfärdsstaten. Människor har rätt att kräva att de skatter de betalar för välfärden skall användas på ett ärligt sätt. Annars riskerar vi att moralen i hela samhället undergrävs. Fusket skall stoppas, och därför håller Riksrevisionsverket på regeringens uppdrag på att kartlägga omfattningen av missbruket inom socialförsäkringssystemet och skall lägga fram förslag till motåtgärder. Andra områden som kommer att bli föremål för besparingar är sjuk och arbetsskadeförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och bostadssektorn. Inom sjuk och tandvården blir det nödvändigt att höja en del avgifter. Slutligen kommer det att krävas åtgärder för att förstärka budgetens inkomstsida. Det gäller höjda miljöskatter, breddad bas för momsen, ett nytt system för fastighetstaxering och en kraftig ökning av effektiviteten i skatteindrivningen. Denna lista är mitt tydliga besked till svenska folket: På det här viset kan vi få bort budgetunderskottet. Visst är det tufft! Åtgärderna kommer att beröra oss alla. Men bördorna kommer att fördelas rättvist. De välbeställda i samhället skall bidra med mer än de som har små eller inga ekonomiska reserver. Om man säger nej till ett sådant här program, betyder det att man säger ja till en dold och djupt orättfärdig fördelningspolitik. Om vi inte får balans i de offentliga finanserna, kommer växande räntekostnader att bryta ner välfärden, minska företagens investeringsvilja och möjligheterna till fler jobb. Det kommer att permanenta arbetslösheten och inte minst långtidsarbetslösheten. Våra barn och barnbarn får enbart skulder i arv. Det är en väldigt orättvis politik. Men Göran Perssons politik, såsom den har beskrivits i dag och vid tidigare tillfällen i reservationer och motioner här i riksdagen -- dvs. ett nej till ett program för att få balans i de offentliga finanserna --, galopperar statsskulden, Göran Persson! Tillväxten minskar och jobben blir färre. På bara några år skulle skulden öka med mer än 450 miljarder kronor! Bara räntorna på denna skuldökning, dvs. räntor utöver dem vi har i dag, är mer än 40 miljarder kronor. Hur skall de pengarna tas fram? Göran Persson kan inte göra anspråk på att vara en seriös debattör i den ekonomiska politiken när han inte har något svar på frågan om statsskulden. Herr talman! I dag är det skolavslutning, och många barn får sina terminsbetyg. Också Sverige får betyg! Skillnaden är att Sverige betygsätts varje dag av de placerare som har till uppgift att låna ut pengar. De vet vad regeringen vill göra åt statsskulden. De vet att vi klarar av det -- vi har redan klarat av 95 miljarder. Detta är väl känt. Men de vet inte vad oppositionen vill göra -- de vet inte vad Göran Perssons parti vill. Göran Perssons parti saknar program för att få balans i de offentliga finanserna. Göran Perssons parti saknar en politik för att komma till rätta med statsskulden. Det är naturligt att detta skapar oro. Det går ut över boendet och de arbetslösa. Så upp till bevis, Göran Persson! Det har funnits många tillfällen under dagens debatt att tala om vad ni skall göra åt statsskulden. Hur skall ni få balans i de offentliga finanserna? Herr talman! Regeringens politik är en politik för framtiden och för rättvisan. Det är en politik som vågar ta itu med de svåra frågorna. Det är en politik som ger Sverige nya jobb och som ger våra medborgare en välfärd som de kan lita på. Det är en bra politik. Det är viktigt att den får fortsätta -- för jobbens och för välfärdens skull!

Herr talman! På något sätt måste jag trots allt uttrycka min beundran för finansministern. Krampaktigt slutar hon sitt anförande hon med att säga att det är en politik för rättvisa och arbeten. Jag tror att de allra flesta som har följt Anne Wibbles insatser vet att politiken har lett åt rakt motsatt håll. Det imponerar inte att så här på slutet försöka gaska upp sig och angripa oppositionen på det sätt som fru Wibble gjorde alldeles nyss. Fru Wibble har varit borta ur debatten någon månad, vi har inte hört så mycket från henne. Så dyker hon upp i dag beledsagad av sin statssekreterare som också skrivit en debattartikel som har en underton att det blir en socialdemokratisk regering i höst. Det är socialdemokraterna som skall visa regeringsprogram och regera. Ni ger upp väldigt lätt, måste jag säga. Ni regerar ju i 100 dagar till. Utlandet behöver en svensk regering också under den perioden. När nu räntorna har stigit och man har krävt besked vilken politik som skall möta den utvecklingen trodde vi att vi skulle få svar. Socialdemokratin har visat sitt program. Det har vi gjort i motioner och i utskottsarbetet. Det finns att läsa. Men det är ni regerar, det är ni som betygsätts. Fru Wibble har skrivit en artikel i Dagens Nyheter. Jag har ställt frågor i dag, det har finansministern hört. Hon berömmer sig om att ha en plan. När debatten är slut är den planen pulvriserad av de andra figurerna i Jönssonligan som står för planen. Det började med Per-Ola Eriksson som tog avstånd från höjningen av pensionsåldern. Det var väl motiverat därför att vi där har en uppgörelse. Det fortsatte med Attefall, den andre mannen i ligan, som säger att man inte kan ge sig på egenavgifterna -- för att inte tala om Tobissons avfärdande av skattehöjningar som insinuationer som moderaterna inte skulle kunna pådyvlas. Avslutningvis säger Leijonborg att här står ingenting nytt, allt detta har vi sagt förut. Vadan denna uppvisning, fru finansminister, i debattskrivandets konst om det inte var någonting kvalitativt nytt som skulle presenteras? Visst finns det ett nytt inslag i artikeln. Det är lätt att se. Det finns ett tufft och hjärtlöst drag. Man pekar ut vissa grupper som man skall ta av, utan förståelse för att det ni har gjort har gjort dem totalt omotiverade att medverka i en sanering för statsfinanserna. Var finns förståelsen för fördelningspolitiken? Vad finns bakom det hjärtlösa? Där ligger det socialliberala tillkortakommandet.
Herr talman! När jag lyssnar på Göran Persson kan jag inte låta bli att tänka på en annan lagom tjock man i sina bästa. Han heter Karlsson på taket. Karlsson tycker själv att han är världens bästa på allting. Han är världens bästa ångmaskinskötare. Men när han skall sätta i gång lillebrors ångmaskin exploderar den. Göran Persson tycker säkert att han skulle bli världens bästa finansminister om han fick chansen. Men precis som det är med Karlsson på taket är det med Persson på taket. Utan saneringsprogram, utan ekonomisk politik exploderar statsskulden. Med de förslag som finns om höjd skatt på nya jobb exploderar arbetslösheten. Astrid Lindgren skriver ganska finurliga sagor. Det finns alltid ett litet uns av allvar i botten. Sagan om Karlsson på taket visar att gott självförtroende inte räcker hela vägen. Jag undrar om Göran Persson kommer ihåg det. På förmiddagen i dag kom ett pressmeddelande som visar att Göran Persson tycker illa om alla föreslagna åtgärder för att få balans i de offentliga finanserna. Alla förslag som jag har nämnt är Göran Persson emot. Vad vill ni då göra? Göran Persson visade nyligen upp en löpsedel. Jag har låtit konstruera en löpsedel som visar hur en löpsedel skulle se ut med Göran Perssons politik: blankt, vitt, tomt, ingenting -- väldigt upplysande för väljare och dem som bekymrar sig för svensk ekonomi. Detta är faktiskt oärligt, Göran Persson. Man kan naturligtvis resonera rent logiskt och fundera över vad socialdemokraterna skulle kunna tänka sig att göra. Det första är att spara på någonting annat än det jag har föreslagit. Man kan spara på de handikappade, barnbidragen, biståndet, inom flyktingpolitiken osv. Är det detta Göran Persson menar? Då räcker det inte att säga nej till vårnadsbidraget. Där handlar det om 2 miljarder. Här fattas det ganska många miljarder. Är det detta som Göran Persson skall spara på? Man kan fortsätta skattehöjningspolitiken. 45--50 miljarder i ökad skatt tar död på allt nyföretagande i landet. Då försvinner jobben, knäcks ekonomin och permanentas arbetslösheten. Är det detta Göran Persson menar? Den tredje varianten rent teoretiskt är att göra ingenting. Det är det som de flesta som har tittat på den socialdemokratiska politiken bedömer som mest sannolikt. Det betyder att statsskulden galopperar. Risken för att Göran Persson -- världens bästa Persson -- skulle få chansen att förverkliga detta tomma budskap skapar i dag problem för boende och arbetslösa. Nu måste Göran Persson tala om vad han vill göra för att få balans i de offentliga finanserna.
Herr talman! Vi har hört världens värsta Wibble lägga ut texten om det förträffliga med hennes egen politik. Jag saknar ett besked. Står regeringen bakom den plan som Anne Wibble stort lanserar i dagens morgontidning? Är det regeringens plan? Vad har i så fall de ledamöter här i kammaren som företräder andra inslag i fyrpartiregeringen haft för mandat attt tala? Förstår fru Wibble vilket intryck det ger till dem som skall bedöma den svenska ekonomiska politiken och er handlingskraft att finansministern på riksmötets näst sista dag lanserar en plan som de övriga regeringspartierna tar avstånd ifrån? Vi har ögonen på oss, sade Anne Wibble. Ja, det har vi. Jag är ganska säker på att det som Anne Wibble har visat upp här i dag kommer att vara någonting som inte stärker förtroendet för Sverige. Tvärtom kommer det att understryka den enkla valpropagandans karaktär. Så om första sidor. Jag tänker faktiskt så småningom fylla Expressens första sida med rubrikord, men jag kommer aldrig -- det kan jag försäkra Anne Wibble -- att stå för en politik som får en första sida med rubriken: Nu skall de gamla betala krisen. Förstår fru Wibble det utmanande i den fördelningspolitiken? Det har varit kärnan i mitt angrepp på regeringen. Det har jag ännu inte fått något svar på. Vi socialdemokrater ha lanserat en ekonomisk politik som utgår från att stötta tillväxten, att pressa tillbaka arbetslösheten, minska trycket på de offentliga utgifterna genom att förbättra sysseslsättningen. Vi menar att de jobben skall skapas i näringslivet. Vi menar också att det skall ske genom en bolagsbeskattning som vi var överens om i samband med skattereformen. Vi vill inte ha en höjd bolagsbeskattning, som regeringen föreslog förra året för att kunna sänka kapitalskatterna. Det är så det ligger till. Vi har också lanserat kraftiga besparingar i jordbruk, i försvar, vårdnadsbidrag m.fl. skattejusteringar som gör att vi får bättre budgetsaldo än regeringen. Vi socialdemokrater har en gång förut tagit hand om en söderkörd folkpartistisk ekonomi. Jag tror att vi får göra det en gång till. Det blir svårare den här gången, men folk vet att vi har gjort det förut, och vi skall göra det igen.
Herr talman! Låt med börja med det sista Göran Persson tog upp. Det var struntprat. Göran Persson vet mycket väl att hans egen motion angående nästa budgetår innebär ett större underskott än enligt regeringens förslag. Problemet är dessutom att det inte för ett enda budgetår därefter finns något förslag. Det saknas helt. Det finns inget program för att få balans i de offentliga finanserna. Så här tomt och blankt ser det ut! Det innehåller noll och ingenting. Låt oss sedan diskutera pensionerna. Gärna det. Det står i den proposition och i det betänkande som Socialdemoraterna står bakom -- vars förslag Socialdemokraterna här i kammaren röstade för i går eller om det var i förrgår -- att dagens pensionssystem har ett stort underskott. Detta innebär att alla partier som röstade för förslaget är överens om att det kan komma att krävas åtgärder. Göran Persson har själv varit med om att tillsätta en del ekonomiska representanter i en arbetsgrupp som just har räknat fram att det är helt nödvändigt med åtgärder. Rent teoretiskt kan man tänka sig -- försök nu att en enda gång tänka teoretiskt, Göran Persson -- att det finns tre varianter. Man kan höja avgifter, man kan sänka utgifter och man kan höja pensionsåldern. Några andra variationer för att minska utgifterna och få balans i pensionssystemet finns inte. Antingen minskar man utgifterna eller också höjer man inkomsterna. Den fråga som Göran Persson måste svara på är: Är Göran Persson beredd att göra någonting åt detta? Tänker han att låta underskottet fortsätta vidare? Eller skall han ta till någon annan sorts Karlsson på takets kuckelimuckmedicin, som består av en massa godis som inte hjälper, men som han tror att han skall kunna hitta för att bli av med detta underskott? Göran Persson har själv röstat för påståendet att det fattas pengar och att man måste göra någonting åt detta. Då vill jag säga: Upp till bevis! Våga tala om någonting, Göran Persson! Min bedömning är att det kommer att krävas åtgärder både på utgiftssidan och på inkomstsidan för att åstadkomma balans. Sedan sade Göran Persson några konstiga ord om företag. Låt mig då göra följande påstående: Jag har aldrig träffat på något enda företag som inte sköts av en företagare. Har Göran Persson träffat på något företag som inte drivs av en företagare? Genom att Göran Persson vill höja skatten för företagarna -- människorna, idégivarna, innovatörerna -- förstör han företagens möjligheter att investera och erbjuda jobb. Göran Persson har en chans till att tala om hur han skall få balans i de offentliga finanserna.

Herr talman! Det finns ett stort antal synpunkter i Kjell-Olof Feldts bok som jag har stor förståelse och sympati för. Det är bara synd att han kom på dem litet sent. Det finns några synpunkter som jag alls inte delar. En av dessa hänger samman med den passus som Johan Lönnroth läste upp, vilken innebär en ökande central dirigering av kommunerna. Det strider mot min värdering av att det är viktigt med kommunal självstyrelse. Det som Feltdt beskriver i sin bok, och som Johan Lönnroth tydligen instämmer i, är att man här i riksdagen i Stockholm skall ange exakt hur var och en av de 290 kommunerna och -- som jag förmodar -- de 24 landstingen skall bete sig. Man skall alltså ange exakt hur kommunerna skall få fram de olika tjänster som medborgarna behöver. Jag tycker inte om sådan centralstyrning. Därför har vi ändrat systemet för statsbidragen till kommunerna. Vi ger numera alla pengarna i en påse. Men jag vet att Vänsterpartiet är emot detta. Ni vill centralstyra. Men, som sagt, jag delar inte den uppfattningen. Kommunerna och landstingen själva är bäst skickade att fälla det avgörandet. Rätt mycket av beslutsfattandet skall sedan ut också till de enskilda människorna hemma vid köksborden. Sedan tog Johan Lönnroth upp ett påstående om sambandet mellan skatter och jobb. Här kan man säkert föra långa och intressanta resonemang. Om man tittar på den svenska utvecklingen av sysselsättningen under de senaste 40--50 åren har det i detta land förts en viss sorts skattepolitik som har tvingat upp skatterna framför allt för näringslivet och de privata företagen. Resultatet har blivit att antalet jobb i den privata sektorn nu är precis detsamma som det var 1950! Detta är ju ett av de stora problemen i svensk ekonomi, att vi har för få jobb i den privata sektorn. Alla, utom möjligen Johan Lönnroth, inklusive socialdemokratin tycks nu vara överens om att det är från den privata sektorn som de nya jobben måste komma. Men då kan man inte, som Johan Lönnroth föreslår, tro att det bara går att önska att dessa nya jobb skapas om man går tillbaka till den gamla skattehöjningspolitiken. Det är bara ett önsketänkande. Dessutom strider det mot de senaste 40--45 årens erfarenhet. Det är bara larv, kort sagt. Vad som krävs för att vi skall få fram de nya jobben är att vi har bra villkor för företag och företagande. Det går inte med Johan Lönnroths politik.
Herr talman! Jag begriper ärligt talat inte varifrån finansministern har fått detta med att Feldt i sin bok skulle tala för centralstyrning av kommunerna. Det finns inte ett ord om det. För övrigt är inte heller jag anhängare av något slags statlig centralstyrning av kommunerna. Vad Feldt däremot talar om är i princip samma sak som Kommunförbundet talar om i ett brev till finansutskottet, där också Anne Wibbles partikamrater, folkpartisterna, har varit med och ställt sig bakom. Kommunförbundet kräver att när vi här i riksdagen fattar beslut och när regeringen lägger fram förslag som leder till att kommunerna får ökade kostnader, då skall vi ta ansvaret och anvisa finansiering. Kommunförbundet säger att de senaste besluten som har fattats innebär att man måste ha ytterligare 5 miljarder. Också Anne Wibbles partikamrater, exempelvis Rune Zachrisson i Göteborg, står bakom kravet. De väntar på ett svar. Ni ägnar er åt ett dubbelspel och skjuter över ansvaret till kommunpolitikerna, som försöker att bolla tillbaka det till er. Anne Wibble talade om de privata jobben på 50 talet. Det är klart att det behövs fler jobb också i privat sektor i dag, men att jämföra med 50-talet är ganska ointressant. Man kan ju fråga sig: Vem kunde på 1800-talet tro att det skulle räcka med att 5 % av befolkningen skulle producera jordbruksprodukterna 100 år senare? Vi går mot en utveckling, där varuproduktionen kräver en allt mindre andel av den samlade arbetskraften, beroende på datorisering osv. Skall man skapa Europas bästa skola och en mänsklig vård för det ökande antalet mycket gamla människor, måste detta få ta dels en ökad andel av det nationella arbetet, dels en ökande andel av nationalinkomsten. Det kommer vi inte ifrån, Anne Wibble, oavsett olika ideologier. Vänsterpartiet har lagt fram ett förslag som innebär den starkaste budgeten av samtliga partiers i denna riksdag. Finansdepartementet får gärna granska förslaget i varje detalj och motsäga detta. Vi inser att man utan en sanering av de statliga finanserna inte klarar vare sig jobben eller rättvisan.
Herr talman! Den regel som Johan Lönnroth tog upp först är en väldigt bra regel. Vi har infört den under denna mandatperiod. Den har icke funnits tidigare under ett långt socialdemokratiskt maktinnehav. Det är en regel som just säger att om staten, riksdagen, bestämmer att kommunerna skall göra något ytterligare eller annorlunda, skall staten också skicka mer pengar. Om någon uppgift tas bort, kan man minska beloppet. Regeln kallas för finansieringsprincipen. Det var på ett tidigare stadium mycket diskussion om detta i kommunerna, eftersom man tyckte att det tidigare systemet var orättvist. Nu har vi denna regel, och den finns stadfäst i dagens betänkande. Kommunförbundet är den organisation som skall ta till vara kommunernas intressen på bästa sätt. Riksdag och regering har litet annorlunda bedömningar om de exakta effekterna av de olika förslagen. Men i allt väsentligt är regeln om finansieringsprincipen en mycket stor framgång för säkerheten i den kommunala politiken. Den innebär faktiskt en klar förbättring för planeringsförutsättningarna. Johan Lönnroth, som i och för sig är intressant att diskutera med men som på väldigt många grundläggande punkter skiljer sig från mig när det gäller värderingarna, tycks utgå från att man bara kan uppnå bättre resultat om man sätter till mera resurser eller pengar. Men det är faktiskt inte så, Johan Lönnroth, därför att vad man får ut av en viss mängd insatta resurser beror faktiskt på hur människorna använder dessa resurser. Om människor är kreativa och hur ett jobb är organiserat påverkar också kvaliteten och den mängd service som blir resultatet. Det fungerar på ungefär samma sätt som med två olika fotbollslag. De har på ett ungefär lika mycket resurser från början, samma antal spelare, samma sorts skor och bollen har de gemensamt etc., men ändå är det oftast något lag som vinner. Detta beror ju på hur samarbetet fungerar och hur människors kunskaper och förmåga används. Detta glömmer Johan Lönnroth, men lyckligtvis är det väldigt många andra som kommer ihåg det. Herr talman! Låt mig avslutningsvis få säga att det gör mig ännu mer nervös, om Johan Lönnroths politik skall ha någon sorts inflytande över en politik som Göran Perssons parti eventuellt skulle komma att genomföra. Det tror jag skulle förvärra läget ytterligare just för dem som jag tror att Johan Lönnroth ömmar för, nämligen de som inte har några jobb men som vill ha jobb.
Herr talman! Om några timmar är jag åter företagare. Men jag är fortfarande riksdagsman i detta ögonblick. Jag kan från företagarvärlden berätta att den största nyttan för företagen gör politikerna genom att hålla sina långa fingrar borta från dem så mycket som möjligt. Småföretagen är optimistiska i dag, sade finansministern. Ja, det är de, därför att de har jobb och därför att exportindustrin går bra. Det beror på att det finns en högkonjunktur och att vi har en flytande krona. Detta är inte direkt regeringens förtjänst, för att uttrycka sig något milt. Däremot är det nu regeringens och riksdagens uppdrag att göra något i storleksordning två gånger Nathalieplanen för att få ordning på aktiebolaget Sveriges affärer, för de är era affärer. Min fråga till finansministern är: Är hon beredd att väsentligt vässa Nathalieplanen, om hon skulle förbli finansminister under nästa fyraårsperiod? Jag tycker att man skall lära av sina misstag, som det heter. Det är ju snyggt och prydligt för oss alla. Därför tycker jag att det borde vara en självklarhet för den sittande regeringen, som är ansvarig för det som har skett nu, att tillsätta en haverikommission för att verkligen utreda vad det var som hände och vad det kostade när valuta och räntepolitiken gick över styr under svarta november 1992. Den kraschen slutade inte lika lyckligt som den noggrant utredda JAS-kraschen, där planet åtminstone inte landade så att en massa folk gick åt. Men kraschen i november 1992 var mycket stor. Jag har en fråga till, men jag vill nu i första repliken begränsa mig till dessa två frågor: Är finansministern beredd att väsentligt vässa Nathalieplanen framöver? Fråga nummer två: Vore det inte skäligt att tillsätta en haverikommission för det största finansiella haveriet i Sverige?
Herr talman! Jag besvarar den andra frågan först. Jag tror att man löser relativt få problem av det här slaget genom utredningar. Det känns inte angeläget att tillsätta en ny utredning för just detta syfte. Som Ian Wachtmeister förhoppningvis vet är Nathalieplanen nu förstärkt och tidigarelagd just därför att regeringen och jag bedömer att det krävs en betydande säkerhetsmarginal i arbetet med att få ordning på de offentliga finanserna. Man kan inte förlita sig på en lång period av mycket snabb tillväxt, som av många olika skäl är mycket önskvärt, inte minst för att få fram jobben och få ner arbetslösheten. Men för att ha litet extra säkerhetsmarginal i arbetet med de offentliga finanserna har vi skärpt Nathalieplanen. Detta utgår jag från att Ian Wachtmeister vet, eftersom han har gjort en poäng av att han har varit med vid alla sammanträden i finansutskottet, där frågan har behandlats. Det innebär att Nathalieprogrammet, som det är utformat, uppfyller kraven på att i relation till hela ekonomin få statsskulden i balans, dvs. att få bort budgetunderskottet. Man kan naturligtvis aldrig vara helt säker på vad som händer i omvärlden. Om det händer något konstigt, får man diskutera läget i den situationen. Men enligt bedömningarna om världskonjunktur etc., som OECD och en del andra internationella organisationer nyligen har räknat upp, är programmet det som är nödvändigt och tillräckligt för att nå målet balans i de offentliga finanserna. Detta är mitt svar.
Herr talman! Jag tackar för svaren. För det första är det aldrig snyggt att skyla över det som har inträffat, och det är inte heller särskilt effektivt. Jag tycker att de som satt vid rodret tvärtom borde initiera en undersökning om vad det var som hände och vad det kostade. För det andra är det min absoluta uppfattning att Nathalieplanen inte är tillräcklig, inte heller den förstärkta upplagan av den. Trots Anne Wibbles glädjekalkyler fortsätter statsskulden att explodera, eller i varje fall att galoppera. Sedan har jag en annan fråga: Vad har vi lärt av bankkrisen? Bankstödet var ju alla tiders för bankerna och kostade runt 60 miljarder -- oändliga belopp. Det var trevligt, och nu har bankerna kommit i gång. Borde inte detta stöd ha villkorats? Borde inte bankstödet ha kunnat ge någonting tillbaka till dem som betalat det, till alla medborgarna? Skulle vi inte kunnat ha vanlig ''profit sharing'' -- ni som här inne gärna talar om företagsamhet -- de som tar riskerna får också vara med och ta vinsterna? I det här fallet tog skattebetalarna alla riskerna, men de fick inte vara med på vinsterna när dessa kom. Tycker inte finansministern, så här i efterhand, att det hade varit ganska bra att villkora bankstödet bättre än man gjorde? För fru finansministern är väl ändå inte lika ofelbar som världens bästa Persson?
Herr talman! Frågan om statsskulden och dess sanering tycker jag kunde ställas med något större legitimitet från Ian Wachmeister om det inte vore så att han och hans partivänner hade medverkat till ett stort antal utgiftsökningar vid sitt knapptryckande här i kammaren. Det känns något sent påkommet. Frågan om bankstödet är naturligtvis oerhört centralt för många företags framtid. Det har kostat väldigt mycket pengar att ha kvar ett säkert och stabilt betalningssystem och kreditförsörjningssystem, ungefär 60 miljard kronor. Jag menar att det har varit värt det. Annars hade många småföretag gått omkull, många människor, pensionärer och andra, hade fått se sina sparmedel försvinna, utländska låntagare hade blivit mycket upprörda. Min bedömning är att vi kommer att kunna få tillbaka en del av dessa insatta pengar. Exakt hur mycket är svårt att avgöra, och tidpunkten är också svår att avgöra. Men det är en bedömning som också har kommit från de berörda myndigheterna, att det till skattebetalarna kan komma tillbaka en icke obetydlig del. De pengarna är, kan jag försäkra Ian Wachtmeister -- eftersom de är okända till sin storlek och till sin tid -- inte inräknade i Nathalieprogrammet. Det blir ett extra påskyndande av budgetsaneringen när dessa pengar kommer. Ett första steg kan antagligen tas i samband med en privatisering av Nordbanken så småningom. Det är också ett sätt att få tillbaka statligt insatta pengar där. Det är alltså mycket viktigt att medborgarna känner att de faktiskt får så mycket som möjligt tillbaka och att de insatta medlen inte används för fallskärmsbetalningar och annat som med rätta har upprört väldigt många människor.

Herr talman! När jag var alldeles ny i riksdagen, en av de första kvällarna, träffade jag dåvarande andre vice talmannen Karl Erik Eriksson här nere i bankhallen. Han gav mig rådet: Nu när du är ny i riksdagen, så försök vara i kammaren så mycket som möjligt och sug till dig vad som sägs där. Jag fick göra det, men ibland måste man kolla sina intryck för att se om de första intrycken verkligen stämmer. Inför den här debatten har jag därför läst protokollen från de senaste ekonomisk-politiska debatterna mycket noggrant. Då har jag fått mina första intryck bekräftade, och jag slås av några saker som regeringspartiernas företrädare ständigt upprepar. 1. Regeringens företrädare, enkannerligen statsministern och finansministern, och regeringspartiernas riksdagsledamöter har alltid rätt, vet bäst och vet allt. 2. Nämnda företrädare har en enorm självsäkerhet som oftast tenderar att övergå i självgodhet. För säkerhets skull, eftersom jag har studerat talarlistan framöver här, vill jag säga att det sista inte, i varje fall inte i så stor grad, gäller Bengt Wittbom. Visst är han självsäker, men han är inte så självgod som många andra borgerliga företrädare. 3. Socialdemokraterna har alltid fel, våra förslag är alltid dåliga, för att inte säga katastrofala. Förresten, jag kom på en sak till. Vi är dessutom okunniga, vi vet ingenting, vi är nästan alltid en ond vilja, dessutom bluffar vi. Finansministern och Lars Tobisson använder ofta dessa uttryck. Lars Leijonborg bidrag i dag med att vi kör med halvsanningar och tom retorik, och Stefan Attefall sade att vi har falska förespeglar. På slutet sade finansministern här att vad vi säger är struntprat. Detta tycker jag slår igenom när man läser regeringens kompletteringsproposition. Det är precis som att för regeringen är riksdagen något onödigt ont, något besvärande, t.o.m. något som man mer eller mindre öppet kan bortse ifrån. Jag menar att regeringens förslag skall visa tillståndet i nationen. Det skall ske öppet, riktigt eller för att använda ett av finansministerns favorituttryck: det skall vara korrekt. Jag hävdar att regeringens förslag, exempelvis i kompletteringspropositionen, inte uppfyller de här kraven. Jag skall ta några exempel. Förra året krävde riksdagen att det som brukar kallas tuben -- tillkommande utgiftsbehov netto -- skall redovisas brutto för att genomskinligheter och genomlysningen skall bli större. Ändå väljer regeringen att bortse från dessa riksdagens krav. Finansministern har i en debatt här i riksdagen på en fråga från mig sagt: A. Regeringen är inte beredd att efterkomma riksdagens beställning. B. Finansministern är inte heller beredd att redovisa innehållet i tuben så att vi skulle kunna bedöma halten av regeringens förslag. Detta har finansutskottet i text riktat mycket allvarlig kritik emot. Men från majoriteten föranleder det bara text, inget tillkännagivande. Nu bedömer regeringen att budgetunderskottet och upplåningsbehovet betydligt skall minska. Ett skäl till det är, säger man, att statsskuldräntorna går ner med 17 miljarder kronor. Hur har man kommit fram till det? Statsskulden ökar med 190 miljarder, men räntorna går ner med 17. Det verkar trolleri, och det är det nog också, om det slår in. Regeringen säger att man börjat använda nya beräkningsmetoder. Man använder en prognosränta bl.a. för de femåriga svenska statsobligationerna på 7 % för i år. Jag för statistik på statsskuldräntorna sedan flera år tillbaka. De har som lägst i år varit 7,91 %, och det var bara en enda dag. I går var räntan på femåriga statsobligationer 9,08 %. Den kommer att ligga långt över 8,5 % i genomsnitt i år, enligt mitt tips. Om man då vet att räntekänsligheten är väldigt stor, och att 1 procentenhet betyder i storleksordningen 10--12 miljarder, då framstår det direkt att regeringens prognos inte är sann. Genomlysningen finns där i varje fall inte. Vi kan inte lita på vad som står där. Om regeringens prognos skall slå in, då behövs det -- just precis: trolleri. Vad är det nu fråga om -- vanligt riksdagssnack? Så säger eller tänker i varje fall en del. Nej, det handlar om någonting annat, och det leder mig över till nästa sak jag skall säga. Finansutskottets ordförande sade i sitt inlägg att det var dags att summera. Låt oss göra det. Så här är det. På tre år har statsskulden fördubblats. Finansministern sade för en stund sedan att om Göran Persson får något inflytande då kommer statsskulden att explodera. Min korta och enkla fråga är: Vad har den gjort under de senaste två och ett halvt åren? Den har ökat från 550 miljarder till ungefär 1 200 miljarder. Vad har den gjort om inte exploderat? På tre år har arbetslösheten tredubblats. På tre år har budgetunderskottet fyrdubblats. På tre år har klyftorna ökat. Detta betyder att vi står inför jättelika problem i vårt land. Det har inte finansutskottets ordförande förstått. Det kommer att ta mycket lång tid att rätta till det här, att få en ekonomi i balans och att möjliggöra att alla som vill och kan arbeta skall få göra det. Jag återvänder här till mitt tidigare resonemang. Skönmålning leder ingen vart. För det första: Om medborgarna inte får reda på hur det är, ställer de inte upp. För det andra: Om medborgarna upplever att de bördor som skall fördelas inte fördelas rättvist, ställer de inte upp. Detta brukar kallas för rättvisans rationalitet. Under de senaste tio femton åren har många hävdat att det är rationellt att vara orättvis. Denna övertygelse -- förvillelse vill jag kalla detta för -- är felaktig, påstår jag. Den har präglat politiken i vårt land under de senaste åren. Men den har också skapat klyftor i stället för att brygga över klyftor. Det är denna regering och denna regerings underlag här i kammaren som har sett till att alla löntagare och alla pensionärer har fått det sämre och att alla hushåll med kapitalinkomster har fått det bättre. Den här regeringen och dess underlag här i riksdagen har sänkt förmögenhetsskatterna -- gåvoskatten, reavinstskatten och aktieutdelningsskatten. Den som vill ha reda på vilka ytterligare sänkningar -- jag vänder mig exempelvis till Bengt Wittbom -- ni har åstadkommit för kapitalägarna kan läsa tidigare protokoll. Jag har alltid i debatter räknat upp alla sänkningar, men några av dem avstår jag i dag från att räkna upp. Ni har sagt att detta är nödvändigt. Ni har, i varje fall i handling, visat att ni anser att det är rationellt att vara orättvis. Jag påstår att det är fel. Jag menar precis tvärtom: Rättvisan är i sig rationell, därför att den är en förutsättning för att medborgarna skall ställa upp på det som är nödvändigt. De allra flesta av dem som genom arbete tjänar till sitt uppehälle betalar 30 % skatt. De som har inkomster av kapital betalar allt mellan 0 % och 25 % skatt. Detta är orättvist. Därför påstår jag att det här är orationellt. Det kommer nämligen inte att vara möjligt att klara vårt lands problem när det är på det här sättet. Problemen är stora. Det kommer att ta lång tid att klara av dem. En första förutsättning för att ha en möjlighet att klara detta är att alla ställer upp. För att alla skall ställa upp måste bördorna fördelas efter förmågan att bära dem -- inte tvärtom, dvs. att de största bördorna läggs på dem som har svårast att bära bördorna. Bengt Wittbom, fundera på det här och kör inte reflexmässigt i de gamla vanliga spåren! Denna debatt är Bengt Wittboms sista här i riksdagen, i varje fall under detta riksmöte. Bengt Wittbom har tidigare visat att man kan komma tillbaka efter att ha varit utanför riksdagen en eller flera perioder. I varje fall den här riksdagsperioden är alltså denna debatt den sista för Bengt Wittbom. Kör, som sagt, inte i de vanliga spåren! Kan vi inte försöka ha ett tankeutbyte i de här för vårt land så viktiga frågorna?
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Arne Kjörnsbergs tal här om hur självgoda vi är, om att vi som företräder regeringspartierna i finansutskottet vet bäst etc. Att vi skulle anse att alla socialdemokratiska förslag är dåliga tror jag faktiskt inte att jag någon gång har påstått. Problemet är väl att jag har efterlyst socialdemokratiska förslag, för jag har inte hittat några sådana. Jag skulle därför vilja ge Arne Kjörnsberg chansen att svara på tre frågor: 1. Vad är det socialdemokratiska saneringsprogrammet för resten av 90-talet? 2. Vilket av de redan fattade besluten för att förstärka statens finanser är Socialdemokraterna emot och kommer att riva upp, med tanke på Socialdemokraternas retorik? 3. Hur skall Socialdemokraterna förklara hur kommunerna skall klara ekonomin? Man tänker ju belasta dem med utgifter om ytterligare 5--8 De här frågorna ställdes till Göran Persson. Inga svar kom. Men Arne Kjörnsberg sade mycket kategoriskt, efter att ha skällt ut oss andra, hur det är. Sedan hade han en uppräkning och talade om hur det skulle vara när han gav sin bild av verkligheten. Med tanke på den förmågan att veta hur det skall vara förväntar jag mig ett utförligt och bra svar. Därmed skulle vi slippa ödsla mera tid på repliker om detta.
Herr talman! Jag skällde inte ut er, Stefan Attefall! Jag sade bara att det faktiskt är så att statsskulden har fördubblats under de år som ni haft ansvaret. Statsskulden uppgick till 550 miljarder kronor hösten 1991. Enligt den senaste officiella siffran uppgår statsskulden nu till 1 186 miljarder kronor. Finansministern är i sanning fantastisk, men hon har haft hjälp av Stefan Attefall. På två och ett halvt år har kombinationen Wibble-- Attefall lyckats fördubbla Sveriges statsskuld. Ni har lyckats tredubbla arbetslösheten, och ni har fyrdubblat budgetunderskottet. Det är ni som har ansvaret, herr Attefall! Det är ni som har räknat med att genomsnittsräntan skall vara 7 % i år och För en halvtimme sedan kontrollerade jag den aktuella siffran. Jag tror att det rör sig om 9,09 %. Det kan ha skett en ändring med någon punkt hit eller dit. Det handlar i varje fall om drygt 9 procentenheter. Problemet är att ni bluffar. Jag kan faktiskt använda det uttrycket med säkerhet. Ni bluffar nämligen när ni säger att budgetunderskottet skall bli 150 miljarder kronor. Det kommer att röra sig om mer än så. Räntan på statsskulden -- något som ni till stor del har åstadkommit -- ökar nämligen. Herr Attefall, vi har redovisat våra förslag. Vi har försökt att få en diskussion om dem i finansutskottet, men ni vill inte diskutera. Herr Attefall begärde replik med anledning av vad jag sagt. Men jag har en sak till att säga: Herr Attefall hoppas på att bli berömd för att ha suttit bredvid Ian Wachtmeister. Jag hoppas dock att det aldrig blir så att någon säger att jag är berömd därför att jag har suttit mitt emot Ian Wachtmeister. Det skulle jag uppleva som en stor belastning.
Herr talman! Jag hoppas att alla ledamöter i finansutskottet har en viss respekt för individerna i finansutskottet. Man behöver inte ställa upp på andras politik. Jag tycker att mitt replikskifte med Ian Wachtmeister måste ha tydliggjort att vi har ordentligt skilda uppfattningar exempelvis när det gäller ambitionen i biståndspolitiken. Arne Kjörnsberg tycker tydligen att det är pinsamt att vistas i samma rum som andra människor. Jag beklagar ett sådant synsätt. Det är inte riktigt den människosyn som i alla fall jag har. Jag noterar också, och det är intressant att det förs till protokollet, att ytterligare en socialdemokratisk ledamot i finansutskottet inte svarar på frågor trots replikskiften och inte klarar av att förmedla innehållet i den långsiktiga ekonomiska politiken. Jag sade i mitt huvudanförande att ränteutvecklingen är oroande. Om det är så skulle det väl öka engagemanget ytterligare, Arne Kjörnsberg. Det gäller ju att tydliggöra vad Socialdemokraterna vill göra, inte minst som man påstår sig vara beredd att ta över regeringsmakten. Vi får hoppas att Socialdemokraterna inte gör det. Det beklagliga är alltså att Socialdemokraterna mörkar och står för dubbelspel. Arne Kjörnsberg bekräftar bara den utvecklingen. Det beklagar jag. Jag väntar alltså på förslag. Först då kan diskussionen på allvar börja. Så länge förslag inte föreligger måste Arne Kjörnsberg och andra socialdemokrater ha förståelse för att vi ställer frågor och för att vi blir litet irriterade -- därav kanske det tonläge som Arne Kjörnsberg upplever som jobbigt. Jag beklagar om det är så. Det är inte vår avsikt. Vi är bara litet irriterade över att vi inte får några raka besked. Vi väntar oss mer av ett parti som faktiskt är ganska stort och som har ganska bra siffror i opinionsmätningar. Vi väntar oss därför mer av Socialdemokraterna än av exempelvis Ny demokrati och Vänsterpartiet. Jag tror att Socialdemokraterna har förmågan -- även om det inte verkar vara så. Det beklagar jag helt uppriktigt.
Herr talman! Jag vill ta upp en sak som Stefan Attefall sade. Han sade nämligen att det parti som jag representerar för närvarande har ganska bra opinionssiffror. Vi har kommit med en redovisning. Vår paroll är: Åter till skattereformen. Dåvarande finansministern Kjell-Olof Feldt tog nuvarande finansministern Anne Wibble i hand och sade: Nu är vi överens. Nu skall vi se till att skatten på arbete och skatten på kapital ligger på ungefär samma nivå. Det skall vara breda skattebaser. Det skall vara enkelt. Det skall vara likformigt, och det skall bidra till att trixandet försvinner. Herr Attefall! Ni har ändrat detta. Ni har övergivit skattereformen. Ni har genomfört en mängd skattesänkningar för förmöget folk med kapitalinkomster. Ni har dessutom sett till att öppna slussarna för trixandet och dribblandet. Det är bl.a. det som har lett till att statsfinanserna har underminerats. Människor ställer inte upp på att bära de nödvändiga bördorna för att vi skall kunna reda ut det ni har ställt till om ni inte rättar till detta. Människor måste uppleva att det är rättvist. Mina väljare hemma i Sjuhäradsbygden kan inte tycka att det är rättvist, de som har en livsinkomst på 6 miljoner kronor, i bästa fall 150 000 kr per år, kan inte uppleva att det är rättvist att vissa människor får miljontals kronor i sänkt skatt därför att ni har sänkt kapitalskatterna, aktieutdelningsskatten och reavinstskatten på aktier. De ställer inte upp, herr Attefall. Det är det som är ert problem. Detta skulle också kunna leda till långvariga diskussioner utifrån ett moraliskt perspektiv. Men det tillåter inte tiden nu.

Herr talman! Tänk er ett hushåll som måste sanera sin ekonomi, och när man har sanerat färdigt är man skyldig dubbelt så mycket som när man började saneringen. Lönen skulle inte räcka i mer än högst tre veckor. Då skulle man inte behöva vara finansminister för att se att det inte håller. Men det är precis så det går till med statsfinanserna. Hej och hå, skyffla på, skulle man kunna säga, statsskuld till kommande generationer. För det är det vi gör. Marknaden sätter sitt betyg i form av räntesatser, och vad det betyget har blivit den senaste tiden vet vi. Vi blev ordentligt hånade i valrörelsen 1991 för att vi ville spara 196 miljarder på sex år. Det skall erkännas, det var fel. Nu när vi har facit vet vi att det var alldeles för lite. När man summerar tre års ekonomisk politik är det märkligt att se hur svårt det är att fatta beslut över huvud taget, för att inte tala om hur svårt det är att fatta dem i tid. Vi har ett ganska bra facit redan nu om den framtida ekonomiska verkligheten, visserligen inom ett intervall, men ändå rätt hygglig koll. Går det bra med tillväxt och sysselsättning kör vi ändå in i bergväggen. Går det sämre finns bara ett svart hål. Ändå orkar man inte göra det som måste göras, och det man har gjort har hela tiden kommit för sent. Årets budget är, för att vara vänlig, ursvag. Finansministern skriver i dag i en artikel i DN: ''Under de närmaste åren skall ekonomin komma i balans: statsskulden skall sluta öka, och arbetslösheten halveras.'' Detta måste betraktas som närmast vilseledande. I kompletteringspropositionen, som Anne Wibble är ansvarig utgivare av, står det att upplåningsbehovet enligt Finansdepartementets bedömningar är 70 miljarder för budgetåret 1998/99. Blir inte tillväxten osannolika 4 % blir upplåningsbehovet givetvis ännu större. Man hoppas att det skall lösa sig på något sätt. Ännu har inte Finansdepartementet presenterat en bedömning av när vi kan få en budget i balans. Finansminstern säger i artikeln att det skall ske under de närmaste åren. Men de närmaste åren är, i varje fall inte med de fakta vi känner till nu, på den här sidan om 2000. Det kommer att krävas stora besparingar under nästa mandatperiod. Det vet regeringen och det vet socialdemokraterna. Det ligger tydligen i bådas intresse att före valet mörklägga om de ytterligare nödvändiga besparingar som måste till nästa mandatperiod. Ju längre vi väntar med det som är nödvändigt för Sverige, desto värre blir det. Det brukar gå till så att man låtsas som om det regnar och talar om hur mycket man gör och hur bra det ser ut tills allt håller på att braka ihop som ett korthus. Då sätter man sig i en nattlig krisuppgörelse, som sällan blir bra och som alltid kommer för sent. Så går det till och så kommer det antagligen att bli någon gång under nästa mandatperiod. Politiker är till bl.a. för att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. För detta krävs det ärlighet och uppriktighet. Tänk om vi redan nu kunde vara överens om det som vi alla vet, att det behövs ytterligare besparingar, och lägga fram olika förslag. Då skulle vi i stället kunna träta om hur dessa besparingar skulle läggas ut. Det skulle bli en intressantare debatt än den där socialdemokraterna hävdar att allt elände kommit till efter oktober 1991 och där regeringssidan hävdar att eländet kommer från tiden före maktskiftet, men att det ljusnar alltmer där framme i tunneln. Domen kommer så småningom och den kommer att bli hård.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 Förutom det faktum att vi konsumerar över våra tillgångar har vi börjat med en ny lånefiness, eller vad man skall kalla eländet. Principen är att låna till konsumtion nu och att inte betala några räntor eller amorteringar under löptiden. Alltihop förfaller till betalning om 20 år. Jag undrar vad en familjeekonom skulle säga om ett hushåll lånade till konsumtion och bara sköt problemen framför sig till den dag när allt skulle betalas på ett bräde. Inte nog med att vi skyfflar över en gigantisk statsskuld på kommande generationer, vi har också börjat skyffla över räntekostnaderna. Det är mycket allvarligt. Om 20 år blir det antagligen andra än vi som sitter och står här som får ta hand om eländet. Det kan knappast heller vara bra för moralen och öka incitamenten till återhållsamhet. Tvärtom, det frestar till att låta bli att fatta nödvändiga politiska beslut och gå den enklaste vägen så länge det går. De här lånen kallas för realräntelån. Riksgäldskontoret tar upp lån och garanterar en realränta under löptiden, som är 20 år. Samtidigt garanterar man full inflationskompensation. Ingen som helst risk alltså, om inte staten går i konkurs förstås -- och ibland undrar man. Realräntan har hittills legat strax över 4 % på de lån som har emitterats. Gör vi ett inflationsantagande på 3 % under löptiden innebär det att för varje miljard som vi nu lånar till konsumtion får vi betala tillbaka 4 miljarder om 20 år. Det kan man repetera: 1 miljard nu, 4 miljarder om 20 år. Kör man det här några år -- 1994, 1995, 1996 -- blir det ackumulerat ganska mycket pengar. Det blir lättare att skjuta på problemen. Jag kommer i alla fall att försöka informera ungdomar om skenande statsskuld, om realräntelån och vilka som får betala. Jag säger som Magnus Uggla sade en gång: Jag mår illa.
Herr talman! Det var synd att ni inte stödde vår reservation på den här punkten, Dan Eriksson. Vi har pekat på att det belopp som regeringen har tagit upp för räntorna är för lågt. Jag gissar att det är 25 miljarder för lågt, ungefär. Men det är svårt att exakt bedöma. Det som Dan Eriksson talade om var precis det jag talade om innan. Men vi har inte fått någon reaktion från er tidigare. Jag vill dessutom bara göra Dan Eriksson uppmärksam på en sak till. Dan Eriksson sade att nästan var tredje krona i den kommande budgeten är lånad. Herr Eriksson, det är mycket värre. När finansministern skall betala ut en krona har hon 60 öre, 40 öre får hon låna. Så är det.

Herr talman! Jag tänkte denna min sista dag i riksdagen dels reflektera litet grand över den rådande politiska situationen, dels komma med några synpunkter på den stora motsättningen mellan regering och opposition, och därmed också på den ekonomiska politiken. Jag vill först till alla dem jag har samarbetat med i de tolv år jag har varit i riksdagen säga att jag har uppskattat det oerhört mycket. Under den gångna mandatperioden har de bataljer som jag har haft med Arne Kjörnsberg varit mycket stimulerande. Jag hoppas att vi i dag kan få en diskussion i sak kring de olika viktiga frågor som nu står på agendan i den ekonomiska politiken, och som är de stora frågorna i valet. Herr talman! Grunden till det vi diskuterar med olika teknik och på olika sätt litet grand beroende på vilken sida i politiken vi representerar och vilka personligheter vi är, är en mycket djupgående fråga. Hur skall vi med den roll som politiken kan spela och spelar i den svenska ekonomin kunna åstadkomma en tillväxt som motsvarar rimligt ställda krav på trygghet, välfärd och utveckling i Sverige? Min enkla utgångspunkt har under mina år i politiken varit att vi i hög grad måste satsa på de krafter som med stor bredd, med eget engagemang och med egna insatser är beredda att jobba för tillväxt i vårt land. Då kommer vi ganska enkelt fram till, i varje fall enligt min uppfattning, att svensk ekonomisk tillväxt måste bygga på de viktigaste välståndsskapande krafterna. Herr talman! De krafterna är enligt min uppfattning de entreprenörer, innovatörer, företagare och investerare som vi har i vårt land. Vi måste dessutom göra det så bra och så skickligt att vi också attraherar den typen av resurser utifrån att investera i Sverige. Det är med den bakgrunden som jag anser att det är ganska lätt att ge stöd åt den politik som den nuvarande regeringen för och vill fortsätta att föra. Det är också med den utgångpunkten inte särskilt svårt för mig att upptäcka viktiga frågetecken i det ekonomisk-politiska alternativ som Socialdemokraterna för till torgs. Det ges mycket fåtaliga besked om innehållet i detta alternativ. I stället kan man analysera den bild, den politik och det Sverige som Socialdemokraterna förmedlar till väljarna. Herr talman! Med förlov sagt är den modellen av ekonomisk politik prövad, inte minst under 70 och 80-talet. Resultaten av den är alldeles uppenbar. Den produktiva, välståndsskapande, resurstillförande sektorn utifrån ett perspektiv för ekonomisk tillväxt, nämligen näringslivssektorn, har under flera decennier med socialdemokratisk politik tvingats att retirera. Den andra delen av vår ekonomi -- den sociala delen, om vi så skall kalla den -- har expanderat och vuxit. Herr talman! Det gäller ansvarstagandet för arbete och sysselsättning i detta land.

Det alternativet innebär att det viktigaste instrumentet för att skapa arbete är att via skatter skapa jobb i offentlig sektor eller i verksamhet finansierad av offentlig sektor. Valet kan inte vara särskilt svårt i en situation där de politiska alternativen för en öppen debatt i sak med varandra. Så är tyvärr inte fallet. Problemet, Arne Kjörnsberg, är att kunna föra en saklig diskussion med något friare tyglar än vad som kanske är normalt. Det förutsätter att Socialdemokraterna redovisar sin politik i sak och inte bara i princippunkter. Regeringssidan har i sak redovisat sin politik. I dag blir det stor uppståndelse för att finansministern publicerar en artikel i Dagens Nyheter som går ytterligare ett steg i sak för att diskussionen om hur politiken skall kombineras för nästa mandatperiod skall kunna utvecklas än mer. Det är klart att socialdemokraterna skäller. Det är inte särskilt mystiskt. Det är faktiskt det enda de kan göra. Många socialdemokrater som jag har mött under denna mandatperiod, kolleger i kammaren, säger ibland när man står ute här på balkongen och tar ett bloss, eller vad man gör, och diskuterar litet man och man emellan, om diskussionen hettar till litet grand: Ja ja, men svenska folket vet att vi har tagit hand om problemen tidigare. Vi har gjort det förr. Vi ordnade upp det efter den förra gången när ni borgerliga hade ställt till det. Det är klart att man kan säga det. Men då bortser man helt och hållet från en seriös analys av på vilket sätt budgetunderskottet sanerades förra gången ni tog över. Det är bara att läsa litet grand ur Kjell Olof Feldts nya bok för att få del av en rimlig analys. Kjell-Olof Feldt skriver där: ''Och statens budgetunderskott minskade i raskare takt än någon vågat tro, så att budgeten i slutet av 80-talet i stort sett balanserade intäkter och utgifter. Men förbättringen av statens finanser var till betydande del mera skenbar än reell. De stora inflatoriska ökningarna av löner och andra inkomster drev upp skatteunderlaget på ett artificiellt sätt.'' Mot bakgrund av de mycket ringa besked som Socialdemokraterna lämnat i dag på riksmötets nästan sista dag vad gäller det konkreta innehållet i den ekonomiska politiken, är det inte så långt till att dra slutsatsen, eller i varje fall tro, att återkommer Socialdemokraterna till regeringsmakten, tänker de göra på det sättet också den här gången. Herr talman! Jag vill till Arne Kjörnsberg och Socialdemokraterna säga: Tänk er för innan ni sätter igång den processen! Det kommer att försätta Sverige i en problemsituation som är väsentligt besvärligare än t.o.m. dagens.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att Bengt Wittbom inte hör till dem som vars självsäkerhet övergår i självgodhet. Jag vill ytterligare understyrka det. Jag tycker faktiskt det. Jag anser att Bengt Wittbom i vissa stycken företräder en förskräcklig politik, men jag tycker att det är en trevlig karl. Han är reko dessutom. Men Bengt Wittbom sade något som visar skillnaden mellan honom och mig som politiker; han talade om de s.k. välståndsbildande krafterna, entreprenörer, m.m. Men de som där hemma i Sjuhäradsbygden på den tiden det begav sig startade tekoföretag var ju beroende av dem som skulle stå där och jobba i slamret! De är också välståndbildande krafter, menar jag. Och kanske är det där vi skiljer oss åt. Bengt Wittbom sade att valet inte skulle vara så svårt om han blev utan jobb: han skulle satsa på dem som hade ett program för att skaffa jobb i näringslivet. Men är det inte besvärligt att driva den tesen, Bengt Wittbom? Förra gången som ni hade regeringsansvar, 1976-1982, försvann 123 000 eller om det var 127 000 jobb i det privata näringslivet. Denna gång har 300 000 jobb försvunnit. Verkligheten går precis på tvärs med vad ni säger! En annan sak som smärtar mig är att det tyvärr inte går att göra upp med er, eftersom ni inte står vid vad vi har kommit överens om. Samma kväll som kompletteringspropositionen presenterades för riksdagen fick ni skicka ut ett rättelseblad, där det stod: ''Diskussionerna har inte lett till någon ändring av arbetsgruppens tidigare förslag i fråga om 65 års pensionsålder. Regeringspartierna avser då inte ensidigt förelägga riksdagen förslag om höjd pensionsålder.'' I dag har vi kunnat läsa vad finansministern säger. Jag vill passa på att fråga Bengt Wittbom: Ställer ni upp på att bensinskatten och koldioxidskatten skall höjas? Skall ni höja egenavgifterna i det nuvarande pensionssystemet? Skall ni höja pensionsåldern? Skall ni försämra för de arbetsskadade? Det är sådana frågor som finansministerns artikel har rest. Är detta den blivande regeringspolitiken om ni skulle få majoritet, eller är det fru finansministerns politik?
Herr talman! Som svar på det sista kan jag bara säga till Arne Kjörnsberg att en sak är alldeles klar under alla omständigheter: Ett fortsatt regerande för borgerligheten kommer att innebära ett fullföljande av saneringsprogrammet, ett fullföljande av arbetet med att få ordning på statens ekonomi och -- om det behövs -- en ytterligare vässning av det programmet under resans gång. På den punkten skiljer sig borgerligheten och socialdemokratin här i kammaren åt väsentligt. Vi lämnar nämligen något slags besked. Det besked som ni lämnar, Arne Kjörnsberg, är att vi skall pröva den gamla modellen, som inte gick så bra, en gång till. Därför skall man rösta på Socialdemokraterna. Detta tycker jag är ganska allvarligt, herr talman. För att återgå till det samtal som Arne Kjörnsberg tyckte att vi skulle ha, vill jag säga att man inte kan välja mellan antingen innovatörer, investerare och risktagare eller människor som går in och arbetar i de företag och med de affärsidéer som bygger företag. Men måste välja bägge delarna. Den här regeringens politik är att prioritera och släppa fram de människor, innovatörer och investerare som är beredda att satsa för framtiden, så att fler människor kan få arbete och ge sina bidrag till produktion, förnyelse och Sveriges utveckling. Om vi inte satsar på den första gruppen kommer ju t.ex. människorna i Sjuhäradsbygden aldrig att få chansen i tillräckligt stor utsträckning. Det är själva essensen i principen att stimulera välstånds och tillväxtsskapande krafter. Men en sak är självklar: Det krävs att nationen som sådan och alla som behövs satsar på att detta skall gå vägen. Denna metod har inte prövats så mycket i Sverige men på andra ställen, och därifrån vet vi att det brukar kunna gå ganska bra. Herr talman! Jag tycker att det är litet förmätet av Arne Kjörnsberg att säga: Låt oss föra en saklig diskussion! Låt oss då också utgå från ett sakligt fundament, som är självklart. Effekterna av en ekonomisk politik, oavsett om den är bra eller dålig, kommer inte med detsamma. De kommer efter att politiken har förts ett tag. Jag utgår från ett sakligt faktum som jag är alldeles klar över, nämligen att effekterna som vi ser nu och har sett under denna mandatperiod skapades av den politik som fördes tidigare. Jag begär att få respekt för den uppfattningen. Så är det, herr talman!
Herr talman! Bengt Wittbom stal ett av mina specialuttryck: Så här är det! Det är faktiskt ni som har regeringsansvaret, och det måste ni ta. Det är ni som har fördubblat statsskulden. Det får ni ta ansvar för. Jag förstår intellektuellt vad Bengt Wittbom säger när han talar om det han kallar välståndsskapande krafter. Men jag accepterar inte -- vare sig intellektuellt eller känslomässigt -- att det skulle vara en framkomlig väg. De som i något slags mening skall göra jobbet skall ju betala genom högre skatter, mindre social service, osv. Och, Bengt Wittbom, jag är övertygad ända in i själen om att det inte går. Människorna ställer inte upp på något som de upplever som så djupt orättvist. Jag tycker att det ibland finns skäl att erkänna saker som inte var bra. Jag erkänner att vi -- både som parti och regeringsansvariga -- hade jätteproblem med överhettningen i slutet av 80-talet. Vi klarade inte av den. Men när vi bad och sträckte ut handen för att få hjälp att försöka strama åt ekonomin svarade, Bengt Wittboms partiledare: Stöd inte en sönderfallande regering! Skillnaden är himmelsvid mellan det sättet att uppträda och det som min partiledare gjorde hösten 1992. Jag vill än en gång säga till Bengt Wittbom att arbetet har varit intressant och stimulerande. Om jag får använda ett så slarvigt uttryck, herr talman, så tycker jag t.o.m. att det har varit roligt med dessa debatter.
Herr talman! Vi tar ansvaret, Arne Kjörnsberg -- det är det som debatten här i dag har handlat om. Det är precis det som finansministern får skäll för och det som bl.a. Göran Persson, Arne Kjörnsbergs kollega, har uttnyttjat i debatten. Han har försökt använda ansvarstagandet, att man lämnar besked och pekar ut färdriktningar, på ett negativt sätt. Problemet är ju att det blir mycket svårare att i debatten ta ansvar och utveckla det när man har en debattmotståndare som inte lämnar några öppningar för möjligheten att föra en saklig debatt. Ni säger ju bara nej, nej, nej! Ni plockar sedan fram några symbolbesparingar, litet inom jordbruk och inom försvar, och räknar med en tillväxt som t.o.m. är större än den som regeringens av er kritiserade glädjekalkyler räknar med. Därför blir det svårt att föra en saklig debatt. Arne Kjörnsberg talade om regeringsmaktens förfall. Jag fanns inte här i kammaren under den föregående mandatperioden, men som medborgare och politiskt engagerad i övrigt kunde jag inte undgå att ta del av vad som skedde, både på regeringskansliet och här i kammaren. När jag jämför den föregående socialdemokratiska perioden med den innevarande borgerliga, skulle jag vilja säga att denna period har varit ett under av stabilitet vad gäller regeringsarbetet. Det är samma regering som går in i valet, samma personer som tillträdde 1991. Under den förra valrörelsen var svängdörrar ett populärt uttryck, och under den föregående perioden var det ju svängdörrar också i kanslihuset! Det var dessutom en regeringsperiod som innebar att socialdemokratin tvingades gå emot sitt valprogram, vilket Arne Kjörnsberg mycket väl känner till. Detta skapade stor turbulens i politiken, och jag måste säga att det inte var någon glansfull period. Jag är mot denna bakgrund angelägen om att socialdemokratin och även Arne Kjörnsberg lämnar något slags besked. Då kan jag, icke som ledamot av Sveriges riksdag men som vanlig medborgare, känna mig någorlunda säker på att den regering som träder till, om olyckan skulle vara framme och ni vinner valet, i alla fall har ett program som man har redovisat för sina väljare. Då kan vi undvika att få samma backlash, samma turbulens och samma växande misstroende mot politiker som under den regeringsperiod som föregick och lade grunden till den nuvarande. Till slut, Arne Kjörnsberg: Också jag har tyckt att den här tiden har varit rolig. En del har t.o.m. varit så roligt att vi inte kan berätta det här i kammaren. Ett varmt tack till Arne Kjörnsberg!

Herr talman! Det här skall vara en finansdebatt som utgör en avslutning på en treårig valperiod i Sveriges riksdag, och det finns fyra företrädare för finansutskottet här i kammaren. Finansministern, O Eriksson har gått, men här finns i alla fall två företrädare dels för regeringen, dels för oppositionen, så vi kanske kan få en liten debatt i alla fall. Göran Persson talade i sitt anförande bl.a. om att socialdemokraterna är mycket samarbetsvilliga. Jag har inte märkt mycket av det under den här perioden. Han sade att man värnar om byggindustrin och verkligen vill göra något för den. Vi har lagt fram flera förslag som skulle ha kunnat passa ihop med socialdemokraternas, men jag vet att man har bestämt sig för att absolut inte under några omständigheter stödja några förslag som vi lägger fram. Talet om samarbete är därför nog ganska tomt och innehållslöst. Vi har däremot i dag haft glädjen att se Anne Wibbles artikel i dagens tidning. Jag tycker att det är mycket trevligt att den kommer på den näst sista dagen av mandatperioden. Den är nästan som klippt ur vårt partiprogam. Jag hade inte väntat mig att få se ett sådant skriftligt stöd för den politik som vi har stått för här i kammaren. Jag har i mitt manuskript ett påstående om att vi trots allt har åstadkommit en hel del. Jag skall inte gå in på de olika förslag som redovisas i artikeln. Ni har alla läst den, och den talar för sig själv. Vi har som bekant många gånger sagt att besparingarna och åtgärderna mot krisen har varit otillräckliga. Det krismedvetande som fanns hösten 1992 tog man mycket dåligt vara på. Det har jag sagt tidigare i ekonomi och finansdebatter.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 En framstående expert skrev nyligen att de etablerade partierna inte har förmågan att lösa problemen, och jag tror att det är riktigt. De har alldeles för stora låsningar. Därför behövs verkligen det samarbete som Göran Persson talade om tidigare, om man över huvud taget skall kunna lösa de problemen på ett anständigt sätt. Jag påstår att Ny demokrati behövs i politiken, eller i varje fall en motsvarighet, vad det nu kan bli. Vidare har vi med kraft framhållit att alla transfereringar måste få en enhetlig nivå, som blir lätt att förstå och lätt att administrera och som inte inbjuder till fusk. Den måste också läggas på en nivå som samhället har råd med.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 Tack vare oss tillfördes svenskt företagande 9 miljarder i riskkapital, huvudsakligen från de tidigare löntagarfondernas medel. Vi har även starkt bidragit till att uppfinnare och innovatörer har fått kraftigt förbättrade möjligheter att ge Sverige nya produkter och därmed att utveckla nya och gamla företag. Vi har dessutom, vilket finns med i de förslag som vi skall besluta om senare i kväll eller i natt, lyckats få gehör för ett särskilt bidrag på 50 miljoner kronor, som kommer att administreras av Industrioch nyföretagarfonden och som speciellt är inriktat på riskkapital till kvinnligt företagande. Många har sagt: Herre Gud, det finns så mycket pengar tillgängliga för detta att det inte behövs ytterligare medel. Men så är det faktiskt. Jag har själv haft anledning att följa detta mycket noga, och jag har funnit att de flesta som gör bedömningarna och som delar ut sådana här pengar är karlar och manschauvinister. Det är kvinnornas hinder nummer ett. Hinder nummer två är att kvinnorna som regel efterfrågar ganska små belopp, något som ingen vill ta tag i, eftersom det är olönsamt. Vi är därför glada över att vi har fått med detta bidrag om 50 miljoner, som enligt givna löften -- vad det nu kan vara värt -- skall bestå också i fortsättningen. Jag tror att det innebär att vi kommer att få se många nya företag startas av kvinnor. Jag är säker på att de flesta medborgare i grunden är oroliga för Sveriges ekonomi och därmed har förståelse för de åtgärder som måste vidtagas. Därför kanske Ny demokratis budskap till väljarna skulle utgöras av delar ur Winston Churchills berömda tal: Det enda jag kan utlova är blod, svett och tårar. Eftersom vi inte är i krig kanske vi kan utesluta blod. Herr talman! Höjda skatter kan aldrig accepteras innan man genomfört alla de nödvändiga besparingarna. Jag tror att socialdemokraterna kommer att få det mycket svårt i valet, för de har ingen politik över huvud taget och ingen ekonomisk politik. Jag har under de här tre åren i riksdagen inte hört ett enda konkret förslag från Socialdemokraterna förutom de två vanliga standardförslagen: Höj skatterna! Öka bidragen! Dessutom står socialdemokraterna just nu så högt i opinionssiffror som de någonsin kan komma. Jag påstår att det bara kan gå en enda väg under tiden fram till och i valrörelsen. Det är nedåt. När det väl börjar rutscha utför kan det gå fort. Därför tror och hoppas jag verkligen på att den borgerliga delen av vårt politiska system skall få fortsatt förtroende för att under den kommande fyraårsperioden kunna fortsätta att genomföra den systemförändring som är så nödvändig för Sverige. Jag påstår att det är socialdemokraternas fel att vi i dag har så många arbetslösa, att vi har så många förtidspensionärer och att vi har så många bidragstagare. Det har blivit så genom en felaktig politik under decennier. Vad gjorde socialdemokraterna och var höll de hus den 10 mars 1993 när jag stod i denna talarstol och yrkade blankt avslag på regeringens ekonomiska politik? Jag yrkade ett blankt avslag, vilket kunde ha möjliggjort för Socialdemokraterna att ta över regeringsmakten. De var ju lika säkra då på att de skulle lösa alla problem. Men man ville inte göra det. Man ville inte ta tag i de problem som den nuvarande regeringen har fått göra. Vi tycker i stort sett att regeringen har gjort ett hyggligt jobb. Vi tycker dock att de har missat möjligheten att ta litet större grepp och rätta till problemen litet snabbare. Det hade de haft möjligheter till. De visste var vi stod i de här frågorna. De har varit så noga med att absolut inte ta hänsyn till förslagen när de kommit från oss. En annan inställning skulle ha gagnat landet. Det tror jag att man kommer att inse när vi eventuellt inte finns med under nästa period. Ju mer omfattande de politiska ingreppen blir desto viktigare blir politiken som medel att uppnå en bättre samhällsposition för en grupp medborgare. Dessa processer verkar i en och samma riktning och ger därför ett samhälleligt resultat där den politiska sektorn är större än det finns politiskt och demokratiskt stöd för. Välfärdsstaten, i de gigantiska former vi möter den i Sverige, tycks vara oavsiktlig. Gunnar Sträng menade redan för snart 25 år sedan att skattetaket var nått. Då låg skattetrycket på ca 40 % av BNP. I modern tid ser vi de finansiella marknaderna använda möjligheterna till ''exit''. Kapitalet flyttas till de länder som har de bästa förutsättningarna för framgångsrika investeringar. Det är problemet för närvarande -- oavsett vem som regerar. Om partierna växelvis uppnår majoritet -- det är ju ett tillstånd vi kan få -- finns det visserligen en möjlighet att förluster och vinster uppväger varandra, men det förutsätter bl.a. att regeringarna byts ut med skiftande majoriteter eller att regeringen intar en opartisk hållning och ser sin roll enbart i utövande av den administrativa makten. Om detta inte sker blir det lätt för skickliga men principlösa statsmän att utnyttja tillfälliga partikonstellationer för att successivt driva upp statens utgifter högt över den nivå som svarar mot folkets kollektiva intressen. Relativ enhällighet kan uppnås genom krav på att höjningar av statsskuld eller skatteuttag skall godkännas av en kvalificerad majoritet av riksdagens ledamöter. Kvalificerad majoritet innebär att majoriteten måste vara betydligt större än 50 %. Man talar om krav på tre fjärdedelars eller nio tiondelars majoritet. Det skulle hindra att man drar på sig alltför stora skulder som man sedan har svårt att betala. Jag skulle också vilja nämna en annan sak, nämligen att arbetslösheten tar en väldigt stor del av vårt ekonomiska utrymme.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 Det gjorde vi för att ge dem möjlighet att själva gå ut och knacka dörr hos företagen och ta till vara arbeten som tar två dagar, tre veckor eller en månad att utföra allt efter behov. Jag påstår att det skulle ha sysselsatt tiotusentals människor och givit en spänst i arbetslivet.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 Människor som själva är på en arbetsplats är förnuftiga och pragmatiska. Jag tror att det skulle ha inneburit att tiotusentals människor aldrig hade kommit ut i arbetslöshet. Jag tycker att man är alldeles för rädd för att ta litet annorlunda grepp, även i situationer när det är påkallat. Det påstår jag att det har varit. En del av de etablerade partierna sitter tyvärr i knät på facket. Facket tänker inte på att även de arbetslösa är deras medlemmar. Jag vill påstå att Ny demokratis enda särintresse är väljarna. Herr talman! Först vill jag yrka bifall till res. 2, 5, 31 och 34. Det är bara fyra av våra reservationer, men vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer. Herr talman! Eftersom detta är mitt sista anförande i kammaren vill jag passa på att tacka finansutskottets ledamöter och kanslipersonal, och samtidigt alla övriga ledamöter och framför allt riksdagens hela personal, som på ett fantastiskt och trevligt sätt har servat oss under hela mandatperioden.